Fru talman! Mitt anförande handlar också om Gotlandstrafiken. Den här gången är det 16 motioner som berör Gotlandstrafiken. Det ovanliga är att de har föranlett endast en reservation. Det kan bero på att det börjar bli en samsyn om Gotlandstrafiken och att samtliga partier nu ser att det är nödvändigt att få en långsiktig lösning. Det finns också en samstämmighet i konstaterandet att Gotlands läge i Östersjön medför en transport och konkurrensmässig nackdel och att det är angeläget att denna nackdel neutraliseras så långt det är möjligt. Mina motioner handlar om att det även i fortsättningen behövs två hamnar på fastlandssidan. Jag vill också att färjelinjerna ska klassas som riksvägar med vägnummer. Jag motionerar också om frågan om vem som ska äga tonnaget i färjetrafiken och sist, men inte minst, om fraktkostnaderna. Det är den fråga som det är allra viktigast att snabbt få en lösning på. Regeringen anser också att en avveckling av Gotlandstillägget nu skulle innebära ökade fraktkostnader och därför kraftigt skulle drabba boende och företag på Gotland. Trafikutskottet har framhållit att det är angeläget att finna en lösning på formerna för det framtida stödet till Gotlandstrafiken. Utskottet säger därför att regeringen så fort som möjligt bör återkomma till riksdagen med sitt ställningstagande i frågan. Fru talman! Jag har också frågat näringsministern vilka åtgärder han avser vidta när det gäller kostnaderna för frakter till och från Gotland. I det skriftliga svar som jag fick den 23 november säger näringsministern att det pågår ett arbete inom Näringsdepartementet om hur förslagen i myndigheternas rapport samt de inkomna remissvaren kan sammanvägas och frågan drivas vidare. Näringsministern säger att huvudinriktningen i detta arbete är att överväga möjligheterna att tillsätta en utredare eller förhandlingsman som dels ska analysera utestående frågor, dels genom förhandlingar söka nå en totallösning för färjetrafiken till och från Gotland. Jag har också näringsministerns ord på att han delar min uppfattning att ett fungerande transportsystem där den geografiska nackdelen neutraliseras så långt det är möjligt är av största betydelse för utveckling och tillväxt på Gotland. Fru talman! Jag är nöjd med det svar som jag har fått av näringsministern och den skrivning som trafikutskottet har i betänkandet. Det som är viktigt nu är, precis som trafikutskottet skriver, att regeringen bör återkomma så snart som möjligt med sitt ställningstagande. Det bästa är att någon får uppdraget och att det bli en förhandlingslösning. Det får inte dra ut på tiden eller bli ytterligare en utredning. Och jag kommer att göra allt som jag kan för att beslutet om frakterna och den framtida utformningen av färjetrafiken ska komma snabbt.
Fru talman! Jag är glad över att höra att Lilian Virgin också värnar om Nynäshamn som hamn. Men det handlar ju då om hur man ska göra med riksväg 73. Vi har ju talat om att vi i princip skulle kunna dra över riksväg 73 ända till Visby. Men sträckan mellan Nynäshamn och Stockholm på riksväg 73 är ju bitvis väldigt dålig. Det märker alla vi som ofta kör där. Jag vill därför fråga: Hur ställer sig Lilian Virgin till en upprustning av vägen?
Fru talman! Det var bra att Helena Bargholtz tog upp den frågan. Detta är en fråga som vi från Gotland har jobbat mycket med. Jag har tidigare motionerat i frågan. Stockholm och Gotland tillhör ju samma område när det gäller anslag till vägar. Vi från Gotland är väldigt måna om att den här vägen ska rustas upp.
Fru talman! Det var skönt att höra att Lilian Virgin också är angelägen om den här vägen. Men då undrar jag naturligtvis: Vilka möjligheter har Lilian Virgin att få gehör för dessa viktiga synpunkter i den socialdemokratiska partigruppen?
Fru talman! Vi har tagit upp dessa frågor med Vägverket som har Stockholm och Gotland som område och tryckt på för att få någonting att hända. Detta är ju pengar som har fördelats till Vägverket. Och vi är måna om att de används för väg 73.

Fru talman! Jag har begärt ordet för att kommentera flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen som faller under mom. 61. I de två moderata motionerna T628 av mig m.fl. har det förordats att beslut snarast bör fattas om ytterligare en rullbana på Arlanda och en miljöprövning av en ny flygplats söder om Stockholm. Flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen har stor betydelse för hela svenska näringslivets konkurrens och utvecklingskraft. När företag bestämmer lokalisering är möjligheterna att över dagen nå produktionsanläggningar, huvudkontor, kunder och uppdragsgivare oerhört centrala. Tillgänglighet och tid är nyckelord. Bra och täta flygförbindelser mellan Stockholm och andra städer i och utanför Sverige är mycket betydelsefulla för Sveriges och Stockholmsregionens konkurrenskraft. Vi måste göra vårt yttersta för att kompensera vårt geografiska läge. Det finns nog inget som är viktigare än goda flygförbindelser. Med utökningen av EU österut kommer Sverige och Stockholm att kunna utvecklas från att vara en av de yttersta utposterna i Europa till att bli ett regionalt centrum för Nordeuropa. S:t Petersburgsmarknaden ligger inom en timme från Arlanda liksom Baltikum och Polen. All planering av flygplatser måste utgå från att flygbolagen ska kunna erbjuda marknaden ett rimligt antal avgångs och ankomsttider på de klockslag som resenärerna efterfrågar. Flygplatser ska dessutom vara placerade så att landtransporterna blir snabba. Tid och tillgänglighet är fortfarande nyckelord. År 2002 invigs tredje banan på Arlanda och den är välkommen. Tyvärr kommer den utökade kapaciteten inte att förslå särskilt länge. Under högtrafik kommer även tredje banan att i stort sett vara fullbelagd kort efter invigningen. Beslut i dag om en ny kapacitet kommer inte att förbättra situationen förrän tidigast år 2010. Så lång tid är det mellan beslut och förverkligande. Det finns alltså all anledning att nu besluta om en utbyggnad av kapaciteten på Arlanda. När man planerade Arlanda underskattades tillväxten i flygtrafiken. Därför finns risken att en utbyggnad kan stöta på stora miljöproblem. Även om dessa löses måste vi politiker ta ansvaret för att det tänks för mer än tio år. Med de prognoser som Luftfartsverket och näringslivet har gjort kommer nog snart behovet av ytterligare flygkapacitet att göra sig gällande. Mot bakgrund av tämligen försiktiga prognoser gjorda av Utöver de tre banor som snart kommer att finnas på Arlanda - från år 2002 - behövs således ytterligare två banor i närtid. Bromma ska vara kvar. En positiv utveckling av näringslivet under de närmaste 20 åren kommer att ställa krav på ytterligare minst en bana. I perspektivet år 2030 bör minst tre nya banor vara i bruk. Det är det perspektivet, fru talman, som vi bör ha när vi nu diskuterar en utbyggnad av flygplatskapaciteten i Storstockholmsområdet. En ny flygplats söder om Stockholm är en förutsättning för denna utveckling. Utan en ny flygplats söder om Stockholm kommer belastningssituationen på Arlanda att bli mycket ansträngd och störningskänslig. Fru talman! En fortsatt utbyggnad av Arlanda är avgörande för utvecklingen i regionen och för Arlandas navfunktion. Men lika viktigt är att påbörja miljöprövningen av en ny flygplats söder om Stockholm. Luftfartsverket har angett Hall som en lämpligare lokalisering än Almnäs. Viktigt är att avståndet till centrala Stockholm och det växande näringslivet i regionen blir acceptabelt så att tillgängligheten blir god och så att affärsmöten kan klaras över dagen. Fru talman! Det jag nu har anfört ansluter till tankegångarna i våra motioner. Jag yrkar således bifall till motion N321, yrkande 10, om att en miljöprövning av en flygplats söder om Stockholm och en fortsatt utbyggnad av Arlanda omgående bör igångsättas.

Fru talman! Lagutskottets betänkande LU3 som har titeln Talerätt för vissa utländska konsumentorgan handlar om hur utländska organ kan företräda sitt lands konsumentintressen i svensk domstol. Det är en ganska vilseledande titel eftersom det också handlar om hur svenska konsumenters rätt ska skyddas i andra länder - inte helt oväsentligt. Riksdagens inflytande över ett sådant här direktiv är minimalt. Det antogs den 1 maj 1998 och ska vara genomfört den 1 januari 2001 i medlemsländerna. Vi har här ytterligare ett ärende där riksdagen inte ges tillräckligt rådrum. Hur kan det komma sig att det tar två och ett halvt år för regeringen att penetrera frågan, medan man i dag, den 6 december 2000, har 15 arbetsdagar till dess att lagen ska träda i kraft? Jag har tidigare i denna talarstol å det högljuddaste protesterat mot den mycket begränsade tid som riksdagens ledamöter har för att diskutera frågor som överlämnats från EU. Hur ska människor få rådrum att rätta sig efter svensk lag under sådana här förhållanden, för det är väl för människorna som vi stiftar lagarna? Mitt intryck är att direktiven från EU har stora brister. Man kan undra varför. Det kan uppenbarligen inte bero på att man hastar fram direktiven i EU. Fort går det ju inte. Det måste alltså bero på någonting annat. Avtalsrätten är lika i hela världen men den juridiska begreppsapparaten kan skilja. Vid en jämförelse mellan olika länders lagstiftning visar det sig ofta att resultatet blir detsamma, även om vägarna dit är olika. Dåligt genomtänkta direktiv skapar problem. Juridiken ska naturligtvis spegla politiska ställningstaganden men inom just avtalsrätten handlar det om tydliga regler, trygghet och förutsägbarhet - för alla parter. En vild gissning rörande svårigheten att få tydliga direktiv gäller själva tillvägagångssättet. Om man ska kompromissa fram ett direktiv ligger det i farans riktning att resultatet blir urvattnat och otydligt, något som definitivt inte gagnar syftet men som är det närmaste man kan komma målet. Jag är övertygad om att man, kanske den hårda vägen, tvingas lyfta juridiken över politiken och nationernas redan befintliga lagar för att få det bästa resultatet. Man borde kräva att regler skapas för att åstadkomma den bästa lagen, vid klokhetens nuvarande ståndpunkt, för att lösa problem och tvister inom ämnet. Under tiden fram till denna klarsyn måste vi stå ut med otydliga direktiv. Fru talman! Direktivets syfte är att skydda konsumenter och också att skydda den inre marknadens funktion. Att detta nämns i ett sammanhang stöder min tes att det som är bra för marknaden också är bra för konsumenten. Direktivets syfte är alltså att stärka både konsumentskyddet och den inre marknadens funktion. Då får man inte glömma den senare delen i satsen därför att man är så uppfylld och besjälad av konsumentens rätt. Det skadar konsumenten om den inre marknadens funktion skadas eller hämmas. Fri handel ger lägre priser, större konkurrens och ett större behov av att värna om konsumentrelationer. Fru talman! En av anledningarna till min kritik av direktivet är att lagvalsfrågan inte är löst. Ska ursprungslandets lag eller effektlandets lag tillämpas? Där ger man ingen ledning i direktivet. Detta är i och för sig ett bevis på det som jag förut kritiserade - det här är inte det bästa förslaget, utan det här är det förslag som man lyckades ena sig om. Man kunde alltså inte enas om att välja det ena eller det andra. Därför kommer rättsosäkerheten att sprida sig och det är verkligen inte till gagn för konsumenterna - rena Lidbomeriet med andra ord. Nyligen antog EU ett e-handelsdirektiv som också är ett under av suddigheter och krångliga regler. Man lyckades emellertid enas om att sändarlandets regler ska gälla, något som vi moderater förordat. Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet har i sitt remissvar samma uppfattning som vi moderater, nämligen att det är en svaghet att direktivet inte innehåller någon lagvalsregel. Man anser också att dessa frågor ska överlämnas till rättsskipningen för besvarande. Där har vi inte samma uppfattning. Risken finns att man inte vet vad som gäller förrän om fem tio år när tillräckligt många mål gått ända upp i högsta rätt. Utskottets majoritet hävdar diplomatiskt att skulle det visa sig att avsaknaden av en lagvalsregel medför olägenheter, kommer regeringen i lämpligt sammanhang att agera för att få till stånd en ändring eller tillägg i direktivet. Så lämnar utskottet ifrån sig denna svåra nöt fortfarande oknäckt. I en tillvaro där marknadsföring och handel alltmer sker via Internet blir situationen orimlig om effektlandsprincipen tillämpas på handel som inte sker via Internet och sändarlandsprincipen gäller om handeln sker över nätet. Då är också risken stor att det missgynnar marknadens funktion. Nu, fru talman, kommer jag till en annan fråga som är viktig i sammanhanget: Vem ska nu få föra talan för kollektivet de svenska konsumenterna som på något sätt har kommit till skada genom ett säljarens beteende i ett annat EU-land? Ja, vem ska ha denna viktiga uppgift för ett helt folk, som ju alla är konsumenter? Jo, det kan varje organ eller organisation som vederbörligen inrättats i enlighet med svensk lag och som har ett berättigat intresse av att säkerställa att man följer de bestämmelser som nationellt genomförts på grund av direktiv i en bilaga till förbudsföreläggandedirektivet. Glasklart, eller hur? På regeringens förslag ska regeringen besluta vilka organisationer som ska fullgöra denna uppgift i Sveriges konsumenters namn och för Sveriges konsumenters räkning. Mot detta har vi moderater reagerat. Vi anser att det är här i riksdagen som det ska bestämmas vem eller vilka som får föra talan i andra länder för skada som tillfogats svenska folket. Vi anser att det är oklart vilka kriterier som ska gälla för att ett svenskt organ ska anmälas. Det enda som står i propositionen är att man inte kommer acceptera vare sig företag eller företagsorganisationer och att organisationer som har ont om pengar inte göre sig besvär. Utskottets majoritet menar att det hade varit ändamålsenligt om regeringen hade redovisat sin syn på frågan om vilka organ som bör komma i fråga för anmälan till kommissionen. Där finns tydligen en samsyn, som inte resulterat i ett gemensamt agerande. Vi moderater anser att regeringen bör ges i uppdrag att lägga fram förslag till riksdagen som sedan beslutar. Slutligen vill jag säga några ord om i vilken instans frågorna ska ligga. Regeringen anser sig, enligt betänkandetexten, tvingad att skapa en allmän processuell speciallag och säger sig inte kunna komplettera de enskilda lagarna i svensk rätt. Man kan undra om det är av tidsbrist eller av något annat skäl som man överför till specialdomstol sådant som mycket väl kan handläggas i allmän domstol. I detta sammanhang vill jag nämna att vi moderater i ett särskilt yttrande påpekat att vi i motion JU413 framfört vår åsikt, att Marknadsdomstolen liksom alla specialdomstolar bör avskaffas. Vi anser att det går att överföra Marknadsdomstolens arbetsuppgifter till de allmänna domstolarna. Fru talman! Detta betänkande är litet och tunt men innehåller viktiga förhållningssätt som jag tror får betydelse i framtiden. Därför har vi reserverat oss mot behandlingen, och jag yrkar bifall till reservation

Fru talman! Först yrkar jag bifall till reservation 1 under mom. 1. Vi kristdemokrater står givetvis även bakom reservation 2, men jag nöjer mig med detta yrkande. Syftet med det betänkande som vi nu debatterar är genomförande av ett EG-direktiv om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen. Det föreslås därför i propositionen ett beslut som säkerställer att utländska organ i annan EES-stat ges behörighet att företräda sitt lands konsumentintressen i svensk domstol gentemot en näringsidkare i Sverige vad avser förbudsföreläggande eller åliggande att betala en särskild avgift. På samma sätt får svenska intressen göras gällande i annan EES-stat genom godkänt organ från Sverige. Att EG-direktivet ska genomföras i Sverige är givetvis riktigt, så därvidlag ställer vi kristdemokrater oss positiva. Vi tycker att det är viktigt att stärka konsumentskyddet också över nationsgränserna. Däremot är vi i likhet med Moderaterna och Folkpartiet kritiska till att propositionen och lagutskottets betänkande på ett par punkter inte är tillräckligt klargörande om vad som kommer att gälla. Den första punkten gäller lagvalsfrågan. Här lämnar EG-direktivet öppet för att tillämpa antingen lagen i den medlemsstat där överträdelsen har sitt ursprung, ursprungslandsprincipen, eller lagen i den medlemsstat där överträdelsen får effekt, effektlandsprincipen. Också i regeringens proposition lämnas denna fråga öppen. Vi menar att det är olyckligt med denna oklarhet, med tanke på att det därmed är omöjligt för företag att veta vilka regler som kommer att tillämpas när det gäller marknadsföring vid internationell handel, t.ex. via Internet. I den gemensamma reservationen tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet framhålls att regeringen bör få till stånd en ändring i förbudsföreläggandirektivet som syftar till att ursprungslandsprincipen ska gälla. Det är ju nämligen på det viset, precis som framgår också av betänkandet, att i EU:s e-handelsdirektiv har sändarlandsprincipen antagits. Det hade därför varit lämpligt att ursprungslandsprincipen hade fått gälla i det förbudsföreläggandedirektiv som genom beslut nu införlivas i svensk lag. Fru talman! Den andra frågan i betänkandet, där Kristdemokraterna ställer upp på en flerpartireservation, handlar om vilka organ som kan komma i fråga för anmälan till kommissionen som konsumentföreträdare, och hur beslut fattas i Sverige när det gäller anmälan av organ till kommissionen som godkänt organ. Det har visserligen under ärendets behandling i lagutskottet inhämtats att regeringen har för avsikt att anmäla Konsumentombudsmannen som godkänt organ. Detta är i och för sig bra, men frågan är hur frågan om ytterligare kandidater som vill bli godkända kommer att behandlas regeringen. Återkommer regeringen till riksdagen eller avser regeringen att utan riksdagens medverkan besluta i sådana fall? Detta framgår inte av propositionen. Vi är kritiska på den punkten. Kristdemokraterna har därför ställt upp på reservationen som kräver att regeringen återkommer till riksdagen om vilka organisationer som regeringen har för avsikt att anmäla som godkända organ.

Fru talman! Jag ska börja med att yrka bifall till den gemensamma reservationen 2 i mom. 4. I utskottsbetänkandet står intressanta uppgifter angående just ämnet i denna reservation. Det sägs att utskottet har, efter det att propositionen överlämnats till riksdagen, erfarit att regeringen har för avsikt att till kommissionen anmäla Konsumentombudsmannen som godkänt organ. Önskemålen i motion L2 torde därmed enligt utskottets mening till viss del vara tillgodosedda. Varför då gå upp och tala om våra önskemål om de i viss mån är tillgodosedda? Jag tycker att det finns anledning att göra det. Det är viktigt att förklara varför vi vill ha mycket klara kriterier när organisationer och organ ska företräda svenska konsumenter i internationella tvister. Anledningen till detta är följande. I Sverige finns många starka organisationer med stora nätverk och betydande egna ekonomiska tillgångar. Många av dessa väletablerade organisationer tar på sig alltfler uppdrag och presenterar sig själva som företrädare för allt större grupper av invånare. Vi i Folkpartiet, som har skrivit under reservationen, anser att detta fenomen kan ha negativa effekter i samhället. Vissa organisationer vill t.ex. agera som konsumenternas representanter, men de har ursprungligen haft och har fortfarande som första uppgift att agera som företrädare för producenter och distributörer av varor och tjänster. Om jag ska använda ett marxistiskt uttryck kan jag säga att de företräder produktionskrafterna. En sammanblandning av intressen och syften kan lätt förekomma här. Det finns en annan negativ sida av denna inställning hos sådana starka organisationer. Dessa negativa effekter har med det civila samhällets utveckling att göra.

Ett sunt civilt samhälle förutsätter just en mångfald av grupper, aktörer, på olika arenor och i olika sammanhang. De stora organisationerna har ingen anledning att ständigt expandera genom att lägga beslag på alltfler frågor och ta på sig ansvaret för alltfler grupper. Vi vill söka renodlade konsumentorganisationer, inte därför att vi lider av någon sjuklig fixering vid renhet utan därför att vi vill uppmuntra alla människor att ta ansvar för sin vardag, organisera sig, aktivt bidra till utvecklingen av ett samhälle karakteriserat av effektiv delaktighet. Som bekant är mitt engagemang för invandrare mycket djupt. Vi som har tvingats lämna våra länder lever i många länder samtidigt. Vi har släkt och vänner överallt. Vi reser mycket. Då är vi faktiskt mycket ofta mycket utsatta som konsumenter. Just för migrantbefolkningen är konsumentskyddet mycket viktigt. Men samtidigt måste man konstatera att just migrantfolket oftast är dåligt skyddat också på det nationella planet. Det är mycket viktigt att invandrarorganisationer börjar att agera för att informera om konsumenträtt och kanske också organiserar sig för att representera konsumentgrupperna. Men för att de ska göra det måste det finnas spelrum för nya grupper och nya organisationer på samhällets arenor. Därför har vi argumenterat och fortsätter att argumentera för att sammanblandning av intressen och grupper inte ska kväva utvecklingen av nya organisationer i det civila samhället.
Fru talman! På grund av den alltmer globaliserade handeln är det viktigt att skyddet utvecklas så att vi som konsumenter känner att vi har ett verkligt skydd. Inom EU har flera direktiv tagits fram i syfte att skydda konsumenter både som enskilda och som kollektiv. Tyvärr har det visat sig att det inte alltid varit möjligt att få överträdelser till skada för konsumenternas kollektiva intressen att upphöra i tid. Det beror bl.a. på att ett rättsligt avgörande på den kollektiva konsumenträttens område inte kan påräkna erkännande och verkställighet i andra länder så som det sker på privaträttens område. Dagens betänkande behandlar den proposition som bygger på EG-direktivet som syftar till att stärka konsumentskyddet när överträdelserna har sitt ursprung i en medlemsstat men när skadeverkningarna uppstår i en annan stat. Direktivet syftar till att stärka konsumentskyddet vid gränsöverskridande överträdelser. Det syftar också till att stärka den inre marknadens funktion. Fru talman! Jag vill till skillnad från Berit Adolfsson säga att det som är bra för konsumenten är också bra för marknaden. Genom det här direktivet finns det goda möjligheter att åstadkomma detta. Med överträdelser menas varje handling som strider mot de direktiv som anges i förteckningen såsom de har införlivats i medlemsstaternas rättsordningar och som skadar de kollektiva konsumentintressena. Medlemsstaterna kan genom ett ömsesidigt erkännande åstadkomma detta. I propositionen föreslås en lag som säkerställer att utländska, godkända organ ges behörighet att företräda sitt lands konsumentintressen i svensk domstol, i första hand Marknadsdomstolen, gentemot en näringsidkare i Sverige. För andra länder gäller att dessa godkända organ ges rätt att vända sig till tillsynsorgan och domstol i det land varifrån överträdelsen har sitt ursprung. Dessa organ kan kräva att överträdelsen stoppas. Syftet är att åstadkomma lagar som är någorlunda lika i de olika medlemsstaterna. I det här fallet handlar det i flera av lagarna inte bara om EU-länderna utan även EES-staterna finns med. Det jag nu framfört är vi helt överens om i utskottet. Fru talman! Däremot finns det två reservationer fogade till betänkandet som bygger på två motioner. Dessa reservationer tar upp lagvalsregeln och vilket organ som ska företräda svenska konsumenter i utländsk domstol. Argumentet i reservation 1 att det är viktigt för näringsidkare att veta vilket lands lag som gäller kan jag känna förståelse för, men för mig är det faktiskt lättare att känna mer förståelse för de enskilda konsumenternas dilemma. Konsumentens trygghet är naturligtvis lika viktig för att stimulera Internethandeln som den trygghet reservanterna efterlyser för näringsidkarens räkning. Reservation nr 2 som behandlar frågan om svenska godkända organ känns för mig ganska onödig, eftersom det klart framgår av betänkandet att regeringen kommer att utse Konsumentombudsmannen som den godkända organisation som kan föra talan i utländsk domstol. Det hade naturligtvis varit bra om det dessutom angetts i propositionen.

Herr talman! Den svenska miljöpolitiken liknar ketchupen i en ketchupflaska. Först kommer inget, sedan kommer inget, sedan kommer det lite vatten rinnande, och till slut kommer det mängder av ketchup som kommer med en hastighet och mängd som gör det svårt att kontrollera mängden och effekten. Vi har väntat i år på konkret politik från regeringen. Endast ett par ärenden med ganska lite substans har varit uppe i kammaren. Nu under vintern och våren förväntas den stora miljömålspropositionen, den viktiga klimatpropositionen, rovdjurspropositionen där den hett debatterade rovdjursfrågan tas upp, samt troligen en kemikalieproposition. Detta sker samtidigt som Sverige är ordförandeland i EU där miljön ska vara ett av tre huvudteman. Detta är inte rimligt och seriöst. Man kan fråga sig hur många gånger som miljöministern kommer att vara i kammaren för att stå till svars för sin politik under våren. Jag tror att just detta kommer att karakterisera dagens budgetdebatt. Det stora slaget om innehållet i miljöpolitiken får vänta till vårens behandling. Detta blir troligen en ren budgetdebatt. Herr talman! Jag tänker personligen lyfta fram tre frågor av budgetkaraktär. Miljöfrågorna måste vara en fantastisk tillgång för en socialist. Man kan höja skatter och bibehålla höga skatter med motiveringen att det är för miljöns bästa. Miljöns bästa - ingen vågar riktigt angripa detta. Då får man en förståelse för en i grunden väl genomtänkt ideologisk strategi, nämligen att överföra det privata kapitalet till det offentliga. Låt mig ta ett exempel på hur genomskinligt detta är ibland. Skatt på deponi, den s.k. avfallskatten, infördes för snart ett år sedan. Vi moderater var mot skatten. Vi påpekade en hel del faror med denna, dels att miljön sammantaget skulle bli sämre, dels de negativa konsekvenser detta skulle få för återvinningsbranschen, dels hur hårt detta skulle slå mot biocellerna och inte minst hur detta skulle driva över avfallsströmmar till förbränning. Följande sade jag i debatten när avfallspropositionen var uppe för behandling i kammaren: "Ett stort problem är att skatten kommer att styra avfallet till förbränning. Detta kommer troligen att leda till en försämrad miljösituation. 'Hotet' om en deponiskatt har redan styrt över avfallsströmmarna mot massförbränning. Många befintliga förbränningsanläggningar, t.ex. Malmö, Halmstad, Stockholm och Umeå, planerar att nära nog fördubbla sin förbränningskapacitet." Detta har nu regeringen upptäckt, och regeringen aviserar att detta ska ses över i syfte att vid behov införa en förbränningsskatt. Först inför man en deponiskatt, för att sedan hantera de negativa konsekvenserna med ytterligare en skatt, nämligen förbränningsskatten. Samtidigt är EU:s mycket hårda regler mot deponi på väg med stormsteg. Syftet är klart. Dessa skatter är till för att staten ska få in mer intäkter. Miljönyttan är i det närmaste obefintlig. De stora förlorarna är våra medborgare som får betala skattehöjningarna med hjälp av sina hushållsekonomier. Dessa ökade kostnader för avfallsaktörerna belastar i slutändan avgifterna för sophämtningen. En annan konsekvens med skatten var att den slagit sönder alla de intressanta försök som gjorts med bioceller. Det märkliga är att riksdagen gång på gång uttalat sig positivt till denna form där man utnyttjar avfall till att utvinna energi i gasform samtidigt som det sker en naturlig reduktion av avfallet genom en organisk process. Problemet är att för att bioceller ska vara ekonomiskt intressanta måste de ligga i cirka tio år. Med rådande kostnadsläge är det nu omöjligt. Varför är riksdagsmajoriteten så hårdnackad mot denna teknik trots alla de vänliga ord man har uttalat tidigare? Det finns en mängd lösa löften, men ingenting fullföljs. Herr talman! Det har börjat dyka upp alltfler bilvrak i naturen. Bara i Södertälje hittade man i fjol ca 500 fler bilar jämfört med tidigare år. En anledning är troligen att det är så dyrt att skrota sin bil. Gamla bilar innehåller många farliga ämnen som måste tas om hand så att de inte når ut i naturen. Vi krävde i vår partimotion att skrotningspremien ska höjas till en nivå som skapar incitament för bilägaren att lämna bilen till skroten. Bilskrotningsfonden som har byggts upp av medel från bilägarna har tillräckliga medel för att klara en sådan höjning. Detta är dock ett övergångsproblem eftersom alla bilar som har producerats 1998 och senare innefattas av producentansvaret. Vi är positiva till att regeringen har hörsammat vårt krav. En rimlig princip är ju att de pengar som bilägarna har betalat in till fonden ska återbetalas som incitament för att lämna in bilen. Herr talman! Det är också positivt att det råder en enighet i riksdagen att kalkning av försurade sjöar och vattendrag är en prioriterad miljöverksamhet. Moderaterna har länge drivit frågan om att kalkningsanslaget skulle höjas, vilket har skett. Principen bör vara att sjöar och vattendrag som hittills kalkats ska ingå i den internationella kalkningsplanen. Vi vill också att regeringen ges i uppdrag att utforma ett sammanhållet program för skogskalkning. Försök med skogskalkning har visat positiva effekter. Dessutom bör regeringen driva på det internationella samarbetet, t.ex. under ordförandeåret i EU men också i Östersjösammanhang, med syfte att uppnå bindande avtal om minskningar av försurande utsläpp. Vi anser att kalkningsanslaget i dag ligger på en rimlig nivå. Men vad vi inte anser vara rimligt är att hela 40 miljoner kronor av totalt 213 miljoner kronor går till administration. Det var rimligt under uppbyggnadstiden att administrationskostnaderna var något högre, men nu har vi mycket svårt att förstå att hela 19 % av anslaget går till den administrativa hanteringen. Det tror jag att de flesta uppfattar som en mycket ineffektiv hantering. Vi måste minimera byråkratin för att få ut maximalt av de satsade pengarna. Herr talman! Jag vill därför yrka bifall till vår reservation 1.

Herr talman! Att klimatförändringar är en av vår tids stora utmaningar, kanske den största, därom är vi alla överens. Det är en mäktig utmaning att vända utvecklingen, men vändningen är nödvändig för att livsbetingelserna på jorden ska vara tillfredsställande både för oss människor, för djur och för naturen i övrigt. Fiaskot i Haag är ur denna synvinkel mycket olyckligt. Misslyckandet att kunna komma överens får dock inte hindra Sverige att sträva mot att minska våra inhemska utsläpp av växthusgaser. Sverige måste därtill fortsätta att vara pådrivande i internationella sammanhang för att minska utsläppen. Men för att på ett trovärdigt sätt kunna vara pådrivande i internationella sammanhang måste vi se till att minska våra egna utsläpp först, dvs. städa framför egen dörr. Då är det viktigt att alla delar i samhället engageras i arbetet för att minska utsläppen av växthusgaser. Ett sätt att engagera den lokala nivån är att inrätta klimatpolitiska program. Det är något som även Klimatkommittén har föreslagit. Dessa program skulle kunna stimulera det viktiga lokala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Att arbeta lokalt med frågan har den stora fördelen att det kan bli mycket gripbart för människor. Kopplingen mellan livsstil och levnadsmönster och påverkan på miljön kan tydliggöras. Centerpartiet har därför avsatt medel under utgiftsområde 20 för inrättande av det klimatpolitiska programmet. Vi ser det som ett första steg för att vända den utveckling som vi alla vill vända. Då är det förvånansvärt att regeringen fortsätter att ta i anspråk medel till de numera mycket kritiserade lokala investeringsprogrammen, detta t.o.m. efter skarpa påpekanden från Riksrevisionsverket - vilket vi har diskuterat i andra sammanhang. Herr talman! Det finns en tydlig koppling mellan det arbete de ideella organisationerna på miljöområdet gör och människors kunskaper om miljö och mänsklig inverkan på miljön. Organisationerna gör också ett bra jobb med bevakning av utvecklingen, bl.a. på den biologiska mångfaldens område. Ska Sverige fortsätta att vara en pådrivande kraft och föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling är det nödvändigt att vi fortsätter att ta till vara de mycket goda krafterna som finns inom de organisationer jag åsyftar. Det är dyrt att låta bli. Då är det också förvånansvärt att regeringen inte väljer att på ett bättre och mer kraftfullt sätt uppmärksamma och uppmuntra de organisationer som gör ett så förtjänstfullt arbete inom natur och kulturmiljöområdet. Det är förvånansvärt att man inte väljer att uppmuntra och stimulera detta. Ett anslag, som vi har med i vårt budetförslag, borde vara på sin plats. Anslaget borde således förstärkas på detta område inom anslagsrubriken Miljöövervakning. Herr talman! Tyvärr är kalkning av sjöar, vattendrag och skogar en nödvändig åtgärd. Jag och vi i Centerpartiet beklagar att så är fallet, dvs. att det är nödvändigt. Men eftersom det ändå är det bör vi fortsätta att avsätta medel till kalkningsverksamheten. Inom anslaget Åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden finns medel för avsättning av skyddsvärd skogsmark samt medel för kalkning. Det är enligt vår mening viktigt att dessa olika områden delas i budgethänseende. Jag har också påpekat detta, som ni väl känner till, vid tidigare tillfällen. Det är viktigt för att nå en mer förutsägbar anslagsnivå för respektive insatsområden. Förhoppningen är att vi ska se en mer långsiktig politik än vad som vi har sett så här långt. Tyvärr har inte majoriteten delat min upp fattning i denna del, men jag hoppas på en bättring i framtiden. Herr talman! Avslutningsvis vill jag tala lite om vården av värdefull natur. Jag och Centerpartiet anser att medel för skyddsvärd skogsmark ska fördelas så att en större andel än i dag kan reserveras för biotopskydd och naturvårdsplan. Det innebär att vi får fler små områden som kan skyddas i alla delar av landet. På så sätt kan fler människor få del av det som vi vill skydda och bevara inför framtiden, och vi kan uppnå en större biologisk mångfald på fler platser i landet. Medel bör också reserveras för skötsel och tillsyn av det som redan är avsatt. Likväl bör medel avsättas för ersättning till de skogar och annat som kan drabbas och ligger i närheten av de bildade reservaten. Herr talman! Jag vill med anledning av det anförda yrka bifall till reservation 2.

Fru talman! I förra veckan träffade jag och tre ledamöter till några gymnasieungdomar. En av ungdomarna frågade mig varför jag inte var Miljöpartist, eftersom jag sagt att en av mina hjärtefrågor är miljöfrågorna. För mig är svaret enkelt. De stora och svåra miljöproblemen kan inte få en lösning utan ett utvecklat internationellt samarbete. I det samarbetet är vår medverkan i EU samarbetet centralt. Miljöproblemen löser vi bara genom ett marknadsekonomiskt system med politisk styrning. Miljöproblemens lösning ligger i hög grad i utbildning, kunskap och forskning. Miljöproblemens lösning förutsätter internationell solidaritet i form av bl.a. bistånd. Den främsta utgångspunkten för en liberal politik är den enskilda människan. Det är också utgångspunkten för en liberal miljö och naturresurspolitik. Hoten mot miljön har under de senaste decennierna till stora delar ändrat karaktär. Från att främst ha varit fråga om synliga och omedelbara fabriksutsläpp med nationella eller regionala skador har miljöproblemen kommit att bli mer globala och diffusa till sin karaktär. En säkrad god livsmiljö i det globala perspektivet är därför en utmaning som delas av hela jordens befolkning. Vi socialliberaler har i grunden en optimistik syn på framtiden och en tilltro till varje generations förmåga att finna lösningar på sin tids problem och att känna ett ansvar för kommande släkten. Vi har också en positiv teknikvänlig syn på verkligheten. Genom tekniska framsteg har mänskligheten kunnat upptäcka flera miljöhot och i många fall också kunnat minska konsekvenserna på den framtida friheten. Vi anser att kopplingen mellan ekonomi och miljö är en nödvändig utgångspunkt för det fortsatta miljöarbetet. Vi anser inte att marknadsekonomin står i motsats till en förbättrad miljö utan ser tvärtom marknadsekonomin som ett medel som om det används på rätt sätt kan lösa många av dagens svåra miljöproblem. Frågan om det finns en av människan förorsakad växthuseffekt har debatterats intensivt de senaste åren. Det finns dock om möjligt i dag en ännu starkare konsensus om att det finns en av människan förorsakad växthuseffekt som bl.a. har visat sig som en ökning av jordens medeltemperatur under det senaste halvseklet. Det har efter det internationella miljömötet i Haag kommit uttalanden från de två högerpartierna här i kammaren som inte kan tolkas på annat sätt än att man från de partierna vill tona ned betydelsen av att våra koldioxidutsläpp faktiskt har en reell inverkan på vår miljö. Det är synpunkter som vi socialliberaler inte sympatiserar med. Vi menar att Sverige måste bli mer aktivt att driva på utvecklingen för att finna lösningar på klimatfrågan. Klimatfrågan är en av de viktigaste framtida miljöfrågorna. För att bidra till en förändrad livsstil behövs ett åtgärdspaket som bl.a. stimulerar till ökad användning av IT-kommunikation, minskad användning av biltransporter i företag och hushåll, sänkt energikonsumtion och en energieffektivisering som bör genomföras med start redan nästa år. Småföretag och hushåll bör erbjudas rådgivning om effektivare energianvändning. Kampanjer för användande av bränslesnålare bilar och ändrade körmönster bör också genomföras. Vi socialliberaler vill också föreslå att det inrättas lokala klimatinvesteringsprogram. Sådana skulle finansieras inom ramen för de lokala investeringsprogram som i dag redan finns. Vi anser också att fördelning och bedömning av anslag för lokala klimatinvesteringsprogram bör handhas av Miljödepartementet. I dag pågår ett misstänksamt spel mellan medlemsländerna i EU där rationella åtgärder stoppas därför att de inte kan genomföras ensidigt av ett medlemsland. För att riva hindren mot en rationell klimatpolitik måste EU ges ökat inflytande över klimatpolitiken. Vi vill införa en europeisk miniminivå för koldioxidskatten. Trots att alla partier säger sig förespråka en sådan har Sverige varit långt ifrån drivande för en sådan utveckling. Haagmötet var en besvikelse för alla oss som hoppats på att Sverige skulle gå i bräschen i denna fråga. Men de svenska socialdemokraterna var inte villiga att förorda en gemensam koldioxidskatt. Det är en stor besvikelse för miljön och för alla oss miljövänner. En europeisk koldioxidskatt är i sig inte tillräcklig för att klara utmaningen i klimatfrågan. Förebilden för EU bör därför vara EMU-samarbetet. Unionen måste skapa en gemensam valuta för växthusgaser, en ekologisk euro, i form av utsläppsrättigheter. Kyotoprotokollet skapar möjligheter för länder att klara sina åtaganden genom att handla med utsläppsrätter. Att fördela utsläppsrätter via marknaden har stora fördelar jämfört med administrativa regleringar. Det har också fördelar jämfört med skatter och subventioner. Det leder för det första till de mål som har uppsatts. Ska vi bara släppa ut 60 ton koldioxid kommer det inte att finnas fler rättigheter att köpa. Skattehöjningseffekter påverkas av faktorer som konjunktur och konsumtionsmönster. För det andra innebär utsläppshandel att det är den som släpper ut växthusgaser som betalar. Sverige bör införa ett system för handel med utsläppsrätter så snart det är möjligt. Det främsta syftet bör vara att skapa en förebild för att införa ett ekologiskt EMU, dvs. en europeisk handel med utsläppsrätter beslutad på EU-nivå. Men även om det tar tid eller visar sig svårt att genomföra, menar vi att Sverige bör införa ett eget system för handel med utsläppsrätter. Avslutningsvis, herr talman: Den biologiska mångfalden är en förutsättning för människans överlevnad och en ständig källa till inspiration och rekreation. Ett sätt att skydda naturskog och därmed den biologiska mångfalden är att undanta viss skogsmark från skogsbruket. För att en del av Sveriges sista naturskog ska kunna bevaras för kommande generationer menar vi att skog måste skyddas i reservat. Att bevara orörd natur, ostörda rekreationsområden och biologisk mångfald är därför viktiga mål för en socialliberal miljö och naturresurspolitik. Vi föreslår en förstärkning på området med 50

Herr talman! Jag vill efterlysa lite hyfs i debatten från Harald Nordlund. Jag tycker att Harald Nordlunds retorik tillhör det som gör att unga människor vänder politiken ryggen. Jag delar inte Harald Nordlunds uppfattning om vad jag har sagt i klimatfrågan. Vad jag gjorde i den debatten här i kammaren var att jag anmärkte på det osakliga påståendet från Miljöpartiets Gudrun Lindvall att de tragiska översvämningarna i Arvika med bestämdhet är ett resultat av växthuseffekten. Detta vet inte forskarna i nuläget. Jag efterlyste en saklig behandling av en så viktig fråga som klimatfrågan. Jag tror också att det är viktigt att i den här kammaren anmärka att forskarna inte är eniga. Man är troligen enig om att det pågår en temperaturhöjning, men man är inte helt enig om vad den är resultatet av - om det är mänsklig påverkan eller solaktiviteter eller om det är fråga om naturliga fluktuationer. Även om jag också väldigt noggrant sade att scenariot med mänsklig påverkan är så pass viktigt att vi måste ta hänsyn till det, vill jag efterlysa lite hyfs i debatten, Harald Nordlund.
Herr talman! Forskarna är i stort sett helt eniga om att utsläpp av koldioxid och vissa andra gaser har en mycket stark påverkan på klimatet. Det finns en nästan total enighet kring detta. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi från politiskt håll är tydliga i vår inriktning. Så snart vi uttalar ett ifrågasättande av detta som vi egentligen borde vara eniga om sprider vi också ett ifrågasättande hos de många människorna. Det gäller på klimatområdet liksom också i frågan om vår hantering av avfall. Det gäller faktiskt också i frågan om skatt på förbränning av sopor. De signaler som vi skickar ut betyder oerhört mycket för om vi ska ha framgång med miljöarbetet. I klimatfrågan är det viktigt att vi från politiskt håll uppträder på ett sätt som gör att människor förstår att vi tar frågan på allvar. Vi sprider tveksamhet genom att ifrågasätta det här förhållandet.
Herr talman! Ja, visst är det så, Harald Nordlund, att koldioxidutsläpp och andra växthuseffekter har en inverkan på temperaturen på jorden. Växthuseffekten är ju grunden för att vi har liv på jorden. Att det skalet finns är en av livsbetingelserna. Vad vi pratar om är om vi människor bidrar ytterligare till den här effekten. Något som är ännu farligare, Harald Nordlund, är om vi politiker inte visar oss öppna för andras argument utan låser oss vid ett scenario. Så har skett tidigare, och jag tror att det är viktigt att vi har ögon och öron öppna för den omvärld som debatterar den här frågan. I massmedierna finns det för närvarande inte någon enig linje. Däremot vill jag instämma med Harald Nordlund i att scenariot med mänsklig påverkan som den kanske starkaste effekten är så pass viktigt att vi måste ta det på allvar och även genomdriva en politik i enlighet därmed. Jag tror att det är väldigt viktigt att markera den skillnaden. Vi får inte neka anslag till forskare som säger något som ifrågasätter den modell som vi tycker är rimligast. Det är viktigt att vi får fram alla fakta på bordet och inte agerar som ett slags växthuseffektens korsriddare och slår ned alla som tycker olika. Jag tror inte att den typen av politik är framgångsrik när det gäller att övertyga människor i samhället.
Herr talman! Vi måste vara öppna när det gäller metoderna för att förhindra den katastrof som kommer om vi inte handlar kraftfullt.

Därom måste vi vara eniga.

Herr talman! Jag känner igen den här debatten från förra året. Också då gick jag upp och sade: Nu ska jag tala om det som vi egentligen ska tala om, nämligen de miljösatsningar som vi ska göra i Sverige. Det är det som det handlar om, inte om vad vi ska göra globalt utan vad vi kan och måste göra i Sverige för att komma vidare med miljöpolitiken. I budgetpropositionen för år 2001 finns det rejäla miljösatsningar, och jag är å Miljöpartiets vägnar mycket glad över att det samarbete som Miljöpartiet har med regeringen och Vänsterpartiet har resulterat i detta. Dessa satsningar har naturligtvis varit hjärtefrågor för oss. Vad gäller miljösatsningarna totalt över året på utgiftsområdet kan konstateras att vi från 1998 till 2002 har fördubblat budgeten. Det är alltså fråga om rejäla satsningar. Under det samarbete som Socialdemokraterna hade med Centerpartiet anslogs 1,2 miljarder kronor, och för 2002 är vi uppe i 2,4 miljarder. Dessa medel går till marksanering, skogsinköp, kalkning, miljöforskning osv. Det gäller frågor som inte kan lösas globalt. Sverige måste anslå pengar för att kunna lösa de problem som vi har här. Den största satsning som görs under åren 2000 2001 gäller miljöövervakning. Denna uppgift för Naturvårdsverket och flera andra myndigheter har blivit allt större. Vi känner att vi vill ha kontroll över alltfler områden, t.ex. förekomsten av allergier och skälen till att de uppkommer. Det har funnits ett stort behov av att anslå mer pengar till miljöövervakning, och det är med glädje som jag kan konstatera att anslagen ökar från 132 miljoner kronor till 226 miljoner år 2001. Det är en rejäl satsning. En annan fråga som har legat Miljöpartiet mycket varmt om hjärtat är marksaneringen. Också det är en fråga som vi inte kan lösa globalt utan måste åtgärda lokalt. Vi måste ta hand om de gifter som ligger i marken och riskerar att läcka ut till omgivningen. Jag kan konstatera att anslaget till detta i samarbetet mellan Socialdemokraterna och Centern år 1998 var 0 kr. För 2001 ligger det på ungefär 150 miljoner och ökar 2002 till drygt 300 miljoner och 2003 till drygt Det är inte så glamoröst att städa, men det är nödvändigt i det här fallet. Många av de berörda områdena läcker kreosot, kvicksilver och andra tungmetaller och ämnen som vi absolut inte vill ha ut i omgivningen och som om de tillåts läcka hamnar i ekosystemen på ställen där de absolut inte går att komma åt utan sprids. De hamnar så småningom, människoegoistiskt resonerat, i värsta fall även hos människan. Innan dess har de ofta påverkat ekosystemet så pass mycket att de har slagit ut sådant som naturligt förekommer. Från Miljöpartiets sida tycker vi också att det är mycket glädjande att vi nu börjar komma upp på nivåer för skogsinsatser som handlar om ungefär 1⁄2 miljard. Det behövs om vi ska kunna spara gamla skogar som kan få utvecklas till urskogar. Det här är områden där det har funnits ett akut hot och risk för att de här områdena försvinner, men nu finns alltså medel att klara detta. Men det är också viktigt, som någon har påpekat, att ha medel för att klara skötseln av de naturreservat vi har. Även här anslås rejält med pengar. Det finns 875 miljoner år 2002 och ungefär 850 miljoner år 2001. Även här görs rejäla satsningar. Flera har talat om nödvändigheten av kalkning, någonting som man skulle önska inte behövdes. Men nu befinner oss på en sur berggrund med gnejs och granit, en berggrund som har mycket svårt att buffra försurande nedfall. England har det annorlunda med sitt kalkberg. Här är det nödvändigt att fortsätta att kalka. Det står klart och tydligt i budgeten att den nivån ska vi ligga på. Det är möjligt att det innebär att vi måste förstärka det ytterligare, men som det ser ut nu räcker 213 miljoner. Samtidigt är det en anslagsstorlek som måste kunna variera över åren beroende på hur snösmältningen blir. Ibland går åt lite mer pengar, ibland lite mindre, också därför att vissa objekt inte kalkas varje år. Det finns objekt som kalkas vartannat, vart tredje, t.o.m. vart fjärde år därför att man anser att behovet är sådant. Det klagades här på att en del behövs till administration. Men för att de här pengarna ska användas på ett effektivt sätt måste man veta vad man behöver göra och ska göra. Länsstyrelserna anser att den summa som angivits behövs för att klara det. Jag måste säga att jag i det fallet tror att de som arbetar på fältet vet vad de talar om. Även till miljöforskningen höjs anslaget, faktiskt fördubblas, från 50 miljoner år 2000 till 100 miljoner 2001. Resten bli kvar på detta anslag. Det finns också annat som det satsas på. Eskil Erlandsson tog upp pengar till biotopskydd. Det ligger inte på det här utgiftsområdet, men jag kan även där redovisa att under s och c-samarbetet var det anslaget nere på 25 miljoner. För år 2001 är det uppe på 135 miljoner. Även här sker en rejäl satsning. Det här går inte bara till biotopskydd, utan vi skriver i budgeten att det kan finnas andra projekt som behöver stöd, t.ex. vet vi att vi i dag inte har en heltäckande karta över vilka områden som behöver skydd enligt biotopskyddsbestämmelserna. Det har kommit en utredning som visar att det finns många stora träd som har höga biologiska värden, men där har inte heller funnits något skydd. Därför anslås lite extra pengar till det. Det känns oerhört angeläget att de här anslagen höjs så pass mycket som nu görs. Jag är lite förvånad över den debatt vi har som inte alls handlar om det som det ska handla om, nämligen pengarna i budgeten utan om mycket annat. Jag vill kommentera en del av det. Moderaterna tar upp det faktum att det nu växer upp sopbränningsstationer runtom i landet. Jag delar den oron, eftersom det inte bara innebär att man eldar sådant som kan vara acceptabelt att elda, utan vi börjar få en stor import av sopor, t.ex. är sopförbränningsanläggningen i Umeå dimensionerad för att klara en del av sopförbränningen för Norges hushållsavfall. Det känns naturligtvis oerhört beklämmande. Från Miljöpartiet har vi varit kritiska till att det inte finns en avfallsförbränningsskatt. När det gäller bilskroten har det diskuterats mycket att införa en högre avgift för bilskrot, men vi kan vänta med den diskussionen tills propositionen kommer. Den kommer före jul. Centerpartiet talar mycket om det lokala engagemanget. Jag var ordförande i Södertälje miljö och hälsoskyddsnämnd när producentansvaret inrättades. Jag kan säga att jag aldrig varit med om en större sorg för många som började engagera sig lokalt för var insamlingen för sorterat avfall skulle finnas, hur det skulle organiseras och vad man skulle göra. Helt plötsligt rycktes den möjligheten från oss lokalt. Det hanterades centralt. Det är viktigare att människor agerar än att skriva program, Eskil Erlandsson. Jag känner igen det här. Jag skulle önska att politiken mer handlade om vad man lokalt kan göra. Jag tror att det skulle uppskattas av många som känner sig låsta i det producentansvar som fick den utformning där producenterna inte, vilket är helt rätt, ska bekosta insamlandet utan aktivt samla in. Jag skulle egentligen vilja undvika att återigen ha en debatt om klimatpolitiken, eftersom vi hade den för någon vecka sedan. Jag kan säga att vad jag sade i den debatten var att FN har försökt åstadkomma en stor forskarpanel för att just slippa den debatt i olika länders parlament som vi har här. Man har tillkallat någonting som kallas International Panel on Climate Changes, IPCC, som skulle räta ut alla frågetecken, se till att skapa en konsensus över vad som var på gång. Denna konsensus innebar att man ansåg att växthuseffekten förvärrades rejält av de utsläpp av växthusgaser som människan som gör. Det finns faktiskt en sak som man inte är överens om, och det är hur många grader jordens medeltemperatur kommer att höjas. Tidigare sade man ungefär 3 grader fram till år 2015. Den nya panel som jobbar med ett program säger möjligen upp till 5 grader fram till 2015. Det här är dramatiska siffror tal över jorden, även om det verkar så lite. Jag måste säga att moderaternas politik är lite beklämmande, man säger att det här kan vi inte göra någonting åt, det här är sådant som människan inte kan påverka, det är bara att fortsätta att leva som vi gör. Men vi som vill göra någonting menar att förutsättningen för att kunna göra någonting är naturligtvis att vi accepterar att det beror på mänsklig påverkan. Slutligen vill jag säga att Artdatabanken gör ett gott jobb. Jag hoppas att ni alla har läst den rapport som har kommit under förra året och som visar vilka försvunna arter, vilka arter som är hotade. Det är ganska många. 258 arter har försvunnit från Sverige, många i modern tid. Mellanspetten t.ex. försvann för ungefär tio år sedan. Akut hotade är 279, starkt hotade 570, sårbara 1 104, missgynnade 1 357. Sådana som man tycker att man inte har tillräcklig kunskap om för att kunna klassa in dem är 552. Det här visar att den biologiska mångfalden är väldigt trängd i ett land som Sverige. Därför är det extra angeläget att se till att det i den budget som vi nu lägger fram finns rejäla satsningar på biologisk mångfald. Jag kan med glädje konstatera att pengarna i det anslag som heter 3.8.3, gamla A3, och som innehåller pengar till skogsinköp, kalkning och skötsel av naturreservat kommer att komma den biologiska mångfalden till del. Jag är också glad att kunna konstatera att de pengar som finns under utgiftsområde 23 till biotopskydd också kommer att komma den biologiska mångfalden till del, till en del också miljöbevakningspengarna, eftersom mycket av miljöbevakningen handlar om hur de arter som är hotade har det och varför det är som det är. Det är alltså med glädje som vi från Miljöpartiet lägger denna budget till handlingarna. Jag vill också påpeka att vi har en reservation i betänkandet. Eftersom det ser ut som det ser ut, att vi har klimatförändringar, menar vi att det är dags att inrätta ett konto just för att kunna förebygga klimatförändringarna. Det går faktiskt att förebygga många av de skador vi kan se i dag. Man kan genom en skogsavverkning som innebär att man inte avverkar så att vi får en större avrinning, genom att man ser till att man t.ex. inte bygger låga lägenheter utefter älvar, minimera de skador som antagligen kommer att återkomma under de kommande åren. För tids vinnande yrkar jag inte bifall till den, men naturligtvis står Miljöpartiet bakom den. Detta är som sagt en budget som visar att majoriteten med s, v och mp har ett mycket offensivt tänkande.

Herr talman! Jag har två frågor till Gudrun Lindvall med anledning av det anförda, och framför allt med anledning av hennes önskan om att vi ska prata om budgeten och miljösatsningar i Sverige. I budgeten, i finansplanen, kan jag läsa: Energiskattens fiskala karaktär renodlas och skatteuttaget för olika energislag ska avspegla energiinnehållet. På sikt breddas basen för energiskatten genom att biobränslen inkluderas. För det första: Anser Gudrun Lindvall att detta står i överensstämmelse med vad Gudrun Lindvall har stått här i kammaren och pratat om i dag? För det andra: Står Gudrun Lindvall som miljöpartist bakom den skrivning som finns i finansplanen i år på s. 35? För det tredje: Skulle ändå inte Gudrun Lindvall, liksom jag, vilja se att vi på ett bättre sätt inkluderade de ideella organisationerna i det arbete som är nödvändigt för att bättre skydda, bevara och utveckla vår miljö i Sverige? Jag tänker på organisationer som SNF, Sveriges Hembygdsförbund och andra. Varför kan Gudrun Lindvall inte se till att de här organisationerna, som lever under knapphetens stjärna, får en liten skärv ytterligare - så som vi har föreslagit i vårt budgetförslag?
Herr talman! Först och främst kan jag säga att den stora diskussionen om finansplanen kommer att komma här på fredag. I dag räknas ganska mycket som biobränslen som jag knappast tror att Eskil Erlandsson och jag anser är biobränslen. Exempelvis räknas även sopor som biobränslen. När man eldar plast och papper räknas det som en del av biobränslet. Det innebär att vi verkligen måste se över vad av det som kallas biobränsle i dag som ska klassas som biobränsle i morgon. Jag tycker att det är mycket angeläget att börja se över detta. Eftersom man klassar t.ex. sopor som biobränslen i dag så finns det absolut skäl att se över detta. Jag tror att Eskil Erlandsson och jag är överens om att det som han och jag kallar rena biobränslen, t.ex. sådant som kommer från skogen, naturligtvis bör ha speciella beskattningar. Men som vi också är överens om - tror jag - är det knappast rimligt att sopor ska ha en lägre beskattning än en del annat. Här behövs alltså en översyn. Det står jag bakom. Den andra frågan gällde de miljöorganisationerna. Naturligtvis anser vi att de är viktiga, och vi för förstås många samtal med dem. Man bör se till att de klarar sig på ett bra sätt. Det intressanta är dock att detta krav framförs av Centern varje år, men motsvarande krav kommer inte från miljöorganisationerna.
Herr talman! Den skrivning som finns - för den finns de facto på s. 35 i finansplanen, Gudrun Lindvall - gör att när jag träffar människor, enskilda såväl som företagsledare, hör jag att de i dag avstår från att investera i produktionsanläggningar där man har för avsikt att elda med biologiska bränslen. Man avstår från det därför att man inte vågar lita på Gudrun Lindvall när hon har ställt upp på den skrivning som finns på s. 35 i finansplanen. De investeringar som enskilda och företag gör, t.ex. när man byter pannanläggning i ett hushåll, kan gå på 50 000-75 000 kr. Det är mycket pengar för ett hushåll, likväl som det är mycket pengar när ett företag ska investera i en förbränningsanläggning för att värma sina fabriksanläggningar.
Herr talman! De stora aktörerna som är villiga att satsa på det här är mycket väl medvetna om de direktiv som finns i EU - Auto/Oildirektivet t.ex. Det gör att vi kan ha en skattesubvention för förbränning av vissa biobränslen bara under en övergångstid. Sedan förbjuder EU det. Det är väl egentligen detta som oroar dem mest. I de kontakter som finns på högre nivå - högre än den här kammaren, eller i alla fall mer operativ - är det snarare den oron som man hör om. Hur länge kan vi klara de skattenivåer som vi har innan EU sätter stopp för dem? Den bild som Eskil Erlandsson målar upp känner jag inte alls igen. Jag tycker att det snarare verkar vara politisk retorik än att ha så mycket med verkligheten att göra. Dessutom kan man se att det i mångt och mycket lönar sig för hushållen att byta till alternativa bränslen. Det behöver inte bara nödvändigtvis vara biobränslen, utan det som kanske lönar sig mest i dag är bergvärme och värmeväxlare - men framför allt bergvärme. Det sker fortfarande en stor omställning i många hushåll därför att man ser att det på t.o.m. mycket kort sikt lönar sig att byta från fossila bränslen till andra. Dessutom kan vi se att det i dag faktiskt är ganska få hushåll som fortfarande eldar med olja.

Herr talman! Jag vill gå tillbaka till två frågor som Gudrun Lindvall berörde. Den ena gäller kalkning och kalkningsanslaget. Gudrun Lindvall talade om det höjda anslaget. Utan tvekan - det är vi säkert eniga om - så måste vi fortsätta med kalkningsinsatserna. Men det finns forskarrapporter som tyder på att nuvarande kalkningsinsatser också orsakar skador. Jag vill fråga Gudrun Lindvall om man mellan de tre majoritetspartierna har övervägt att använda det ökade anslaget för andra insatser för bevarandet av den biologiska mångfalden. Jag tänker på insatser som möjligen skulle kunna göra större nytta än att öka på kalkningen. Herr talman! Den andra frågan gäller sopförbränning och deponering. Gudrun Lindvall nämnde inte - åtminstone noterade inte jag det - möjligheten av att också belägga förbränningen med skatt. Det borde vi vara eniga om. Kommer de tre majoritetspartierna att inom kort lägga fram förslag om skatt även på förbränning av sopor?
Herr talman! Anslaget 34:3 är ett anslag där vi valde för några år sedan att lägga ihop kalkning, skogspengar och skötsel av naturreservat bl.a. Tanken var att pengarna skulle kunna användas effektivt, eftersom det vissa år behövs mindre pengar till kalkning. Då skulle det finnas en möjlighet att använda pengar till annat respektive att flytta tillbaka dem de år som det behövdes mer. Det anslag som vi räknar med är alltså ungefär 213 miljoner per år. Det stämmer att det finns vissa kalkningsobjekt som man kan ifrågasätta. Det gäller framför allt myrmark, där det finns många arter som är enormt känsliga för pH-förändringar. De klarar inte höga pH:n. Det finns också vissa kalkningsobjekt där det från början har varit fiskevårdsföreningar som har tagit initiativ. Där har det inte varit den biologiska mångfalden som man i första hand har varit ute för att spara. Man har snarare velat skapa sjöar med bättre förutsättningar för put-and-take-fiske. Så visst är det nödvändigt att se över vilka objekt som kalkas - det är helt riktigt. Samtidigt kan vi se att det är väldigt svårt att sluta kalka. Detta är naturligtvis någonting som länsstyrelsen beslutar om vad gäller detaljerna. I den kalkningsplan som kom för något år sedan berörs en del av den här problematiken. Jag förutsätter att länsstyrelserna försöker se till att de objekt som kalkas i första hand kalkas där det behövs för den biologiska mångfalden. Det finns också redovisat i budgeten hur mycket som kalkas i dag. Det är ganska betydande arealer sjö och även ganska betydande arealer rinnande vatten. Det är mycket bra att denna diskussion kommer upp, för det har varit så att kalkningen också har varit ett hot mot en viss typ av biologisk mångfald tidigare. När det gäller deponering vill jag säga att Miljöpartiet hela tiden har hävdat, även när deponiskatten kom, att vi vill ha en skatt på avfallsförbränning.
Herr talman! Den ökning av förbränningen som vi kan notera - vi har ju tyvärr också en import av sopor för förbränning - hänger sannolikt samman med att deponering beläggs med skatt, men inte förbränning. Det sambandet är ju tydligt. Därför är det oerhört angeläget att man kan få samma nivå på skatt på förbränning som på deponering. Jag ser fram emot ett förslag om skatt på förbränning.
Herr talman! När förslaget om skatt på avfall kom ville två av de tre samarbetspartierna ha en skatt på förbränning. Vänsterpartiet ville också det. De erfarenheter vi nu börjar få av det som har skett tycker jag tyvärr visar precis det som vi i Miljöpartiet sade då, nämligen att detta skulle innebära en ökad förbränning av sopor. Vi i Miljöpartiet har också här i kammaren flera gånger, såväl i debatter som i interpellationer, tagit upp det faktum att skatteförhållandena i dag, och också opinionstrycket i många andra europeiska länder, gör att man väljer att skicka avfall till Sverige. Egentligen förvånar det mig att de som förestår sopförbränningsanläggningar i Sverige accepterar att bli sopstationer. De senaste fallet har vi haft i min kommun Södertälje. Där har Greenpeace uppmärksammat oss på att Igelsta importerar avfall från Holland. Hur det blir med det och om det kommer att lastas av eller inte är inte riktigt klart i dagsläget. Möjligen blir det så att båten vänder. Men Sveriges image som ett land som vill gå före när det gäller en ekologiskt hållbar utveckling får naturligtvis en rejäl törn när Sverige tar emot sådant bränsle som många andra länder, t.ex. Tyskland och Holland, inte anser att man kan förbränna i det egna landet. Vi har ingen annan reningsteknik i skorstenarna än vad man har där. Marknaden är som bekant fri på det området. Det är bara att köpa den reningsteknik som finns. För några år sedan åkte svenska företag till Tyskland för att titta på den bästa reningstekniken för sopförbränningsanläggningar. Det är enligt min uppfattning absolut nödvändigt att införa en skatt på förbränning av sopor för att komma till rätta med det här problemet.
Herr talman! Frågan om klimatet börjar bli något tröttsam. Det är mycket tydligt var Moderaterna står i klimatfrågan. Under årens lopp har vi agerat ganska kraftfullt när det gäller koldioxiden. Däremot tror jag att det under vårens behandling kommer att visa sig att vi har olika lösningar för att uppnå detta. Det jag anmärkte på i den förra debatten - och det har tydligen blivit en ny minidebatt här i kammaren - var att Gudrun Lindvall med säkerhet påstod att nu var klimatförändringen här. Hon hävdade att de regn som föll över Mellansverige och översvämningarna i Arvika skulle visa detta. Det är faktiskt ett faktum att sådana här översvämningar kommer lite då och då. Vi hade stora översvämningar på 20-talet och på 60 talet, och nu kommer de ingen. Att bombsäkert säga att detta hör ihop är nog ganska dumt. Vi måste skilja detta från den sakliga debatten om klimatfrågan där Moderaternas uppfattning är tydlig. Den andra frågan som jag skulle vilja ställa till Gudrun Lindvall kräver mer aktiv respons. Den handlar om bioceller. Miljöpartiet har ju i alla fall markerat i olika sammanhang att man har varit positiv till bioceller. Gudrun Lindvall, som näst intill har tagit på sig rollen som majoritetsföreträdare här i kammaren, borde väl ha någonting konkret att komma med i så fall. Klockan är fem i tolv för biocellerna. Man har hittat en massa konstruktiva lösningar för att komma runt detta med avfallsskatten, men klockan är fem i tolv. Jag tror inte att de kommer att överleva med den här konstruktionen. Vad kommer Gudrun Lindvall att göra konkret för att biocellerna ska överleva?
Herr talman! Om vi nu återigen ska tala om klimatet vill jag påpeka att jag sade att man i internationella paneler är överens om att vi har en klimatförändring som är påverkad av människor. När man stoppar in de här förändringarna i datasimulatorer visar det att vi ska få mer regn i närheten polerna, t.ex. här i Sverige. Sverige ska få mildare vintrar och mer regn. Det är precis det som sker nu. Då kan man naturligtvis, om man vill, säga: Nej, just i år beror det inte alls på det som forskarna tror att det beror på, utan just i år beror det på en solfläck. Det är ett sätt att hantera verkligheten på. Det förvånar mig att en så ung människa som Lars Lindblad har den här strutsmentaliteten. Jag trodde att den tillhörde den äldre moderatgenerationen. Men det är uppenbarligen en kultur som man har fört vidare i partiet. Det är bara att beklaga det. Vi i Miljöpartiet tror att de datasimuleringar som forskarna gör visar vad som möjligtvis kan ske när man har en klimatförändring, och det är man ju överens om att vi har. Det finns naturligtvis ingen här i kammaren eller någon annanstans som är så dum att man säger att det absolut beror på exakt det. Men det som talar för att det som sker nu beror på klimatförändringar är väl ändå ganska bestickande. För Miljöpartiet är det så. Vi menar att för att kunna komma till rätta med de klimatproblem vi har måste vi erkänna att det kanske ligger lite i det som forskarna säger. Då kan man nämligen påverka det. Men med Lars Lindblads sätt att diskutera detta står man bara och säger: Oj då, så synd. Det här kan vi inte göra någonting åt. Det var en solfläck. Jag tycker att det är ett ganska defaitistiskt synsätt. I samband med den proposition som togs fram när det gäller avfallsskatten fanns det också en mycket tydligt skrivning från utskottet om att detta inte fick missgynna bioceller. Såvitt jag har förstått är det precis som Lars Lindblad säger, nämligen att man håller på att hitta lösningar på problemet.
Herr talman! Jag efterlyste saklighet och vetenskaplighet i argumentationen. Jag noterar trots allt att Gudrun Lindvall instämmer i min syn att man inte med säkerhet kan säga att detta är effekten, även om det är troligt. Det är en nyansskillnad som är väldigt viktig att lyfta fram. Resten kan vi väl tolka som ren politisk retorik utan någon större substans. Det var anklagelser om var Moderaterna står i klimatfrågan. Men jag skulle vilja ha ett lite tydligare svar om biocellerna. Jag uppfattade inte det riktigt. Det var alldeles för kort. Hur kommer Miljöpartiet att verka konkret för att biocellerna ska överleva?
Herr talman! Ett av problemen med det som nu sker i miljön är att vi aldrig kommer att få ett exakt och säkert svar, Lars Lindblad. Vi kommer aldrig att få ett exakt och säkert svar på varför cancerfallen och allergifallen ökar och varför klimatförändringen ser ut si eller så. Vi vet inte det. Vi befinner oss just nu i ett enda stort laboratorium där vi kollar vilken effekten blir. Det borde väl ändå Moderaterna kunna inse. Mänskligheten experimenterar just nu med jorden. Vi har ingen aning om hur klimatförändringen kommer att se ut, eftersom det aldrig har gjorts förut. Vi kan försöka räkna ut vad som kommer att ske. Forskarna har försökt att räkna ut vad som kommer att ske, och det är det som nu sker. Det är vad man har sagt att man tror ska kunna ske. Det möjligt att det kommer att ske något annat som man inte har kunnat förutse. Det är egentligen lite skrämmande. Det gör att vi i Miljöpartiet säger: Låt oss ta forskare på allvar och försöka komma till rätta med problemen! Låt oss se till att vända utvecklingen! För det kan vi. Om utvecklingen kan gå åt ett håll, kan den gå åt andra hållet också. När det gäller bioceller anser jag att ett av de stora problemen i dag är att så länge vi inte har skatt på förbränning av avfall blir det så pass mycket billigare att bränna mycket av det som man skulle kunna lägga som bioceller. Om vi får en skatt på förbränning av sopor kommer det att innebära att biocellen blir mycket mer ekonomiskt lönsam. Jag tror att det bästa sättet att lösa problemet skulle vara att införa skatt på förbränning av avfall. Det driver vi hårt gentemot regeringen.

Herr talman! Jag har den senaste tiden känt en viss oro för miljöfrågorna och deras ställning i samhället. I olika opinionsundersökningar har miljöfrågorna dalat och hamnat ganska långt ned på listan jämfört med hur det var för några år sedan. Jag kanske förstår lite grann när jag lyssnar på moderaterna och Lars Lindblad. Han beskrev den socialdemokratiska miljöpolitiken som en ketchupflaska. Det kommer ingenting och det kommer ingenting, och så kommer allting på en gång. Om man tittar på den moderata ketchupflaskan är den ganska tom. Det finns ingenting. Vi hör också här i debatten att det inte är budgeten man debatterar utan de frågor som kommer senare. Om det nu finns någon droppe kvar på botten när det gäller styrmedel på miljösidan, t.ex. skatter, så ska de också bort - inte klämmas ut utan skäras bort. Lite grann av den oro jag nämnde i början har väl lagt sig. Jag har under det senaste halvåret besökt ca 30 kommuner. Jag vill påstå att det pågår mycket aktiviteter för bättre miljö i kommunerna, det arbete nära människor som inte syns och hörs i den här kammaren. Det är i den offentliga sektorn och mycket i näringslivet. Miljöcertifieringen har varit en stor framgång för miljöarbetet i närmiljön. Kanske syns det inte så mycket, och man talar inte så mycket om det. Men det börjar bli en norm, och det är ju dit vi egentligen vill. Nu får vi hoppas att dessa höga ambitioner t.ex. när det gäller miljöcertifiering inte enbart blir pappersprodukter - det tar ju ganska mycket tid - utan att miljön efter hårt arbete och mångas engagemang blir en norm i all verksamhet. Det gäller naturligtvis även oss som medborgare. Enligt Agenda 21, som är mitt hjärtebarn, har vi ju alla ett ansvar. Jag upplever en liten avmattning i miljöarbetet, t.o.m. i hushållen. Det gnatas lite för mycket. Miljöarbetet upplevs som lite besvärligt. Jag tror att vi som medborgare i det här landet har kunskapen om miljön och dess betydelse. Vi vet hur vi ska göra hemma för att skapa bättre miljö. Men när jag var runt Siljansbygden och träffade folk från Falun beskrev de den brist som finns i dag: Det är lusten i miljöarbetet som saknas. Herr talman! Miljöpolitik är mycket mer än den ganska måttliga summa, som ändå har ökat de senaste åren, som vi hanterar i dag i den här budgetdebatten. Det handlar som vi här har hört om allt från den globala samverkan som behövs för vissa frågor till dig som sorterar förpackningar i ditt hushåll. Det handlar mycket om närhet till miljöfrågor. Det handlar om att vilja bidra. Den kanske största betydelsen har kunskaperna. Därför, herr talman, är initiativet till ett s.k. grönt kunskapslyft ett viktigt steg i det här arbetet. Syftet är att öka kunskaperna och insikterna hos allmänheten om behovet av att ställa om samhället i hållbar riktning samt visa hur den enskilde i vardagen kan bidra till den här processen. 10 miljoner kronor av medlen till lokala investeringsprogram kan användas för studier och folkbildning för att förstärka det lokala arbetet med den ekologiska omställningen. Jag vill påstå att arbetet med Agenda 21 går vidare. Samtidigt ökar vi den mycket omdiskuterade ramen för lokala investeringsprogram, LIP, som många här i kammaren har kritiserat mycket. Det är ett arbete som pågår nära människor. Man förstärker det med 700 miljoner kronor. Det här programmet startade som många vet 1998. Hittills har ca 5 miljarder kronor delats ut i investeringsprogram för hållbar utveckling i 130 kommuner. Det är många som har varit inblandade och engagerade, så jag tror att man i Centerpartiet kanske skulle vara nöjd med det engagemang som finns i bygderna. Herr talman! Trots att Miljöpartiet har redovisat budgeten och majoritetens förslag tänker jag ändå kort kommentera den socialdemokratiska inriktningen och den politiska viljan som finns i de budgetökningar som finns. Vi kan göra en ganska klar uppdelning i nya budgetsatsningar. Det är nya pengar till att avbetala gamla miljöskulder. Vem vill lämna en skuld till sina barnbarn? Vi ska försöka klara av den miljöskulden. Det är att öka resurserna till sanering av förorenade områden. För nästa år är summan närmare 152 miljoner kronor, en ökning med drygt 85 miljoner kronor. Det är en summa som fortfarande behövs för kartläggning - vi vet inte allt som är förorenat - men också för att sanera områden, industriområden och naturligtvis också soptippar eftersom vi här i dag mycket har diskuterat skattefrågor, t.ex. deponiskatten. Till det här att betala av miljöskulden skulle man också kunna räkna de höjda anslagen för att värna skogen och den biologiska mångfalden eftersom vi försöker rädda det som räddas kan till kommande generationer. Det totala anslaget blir 848 miljoner kronor för år 2001, varav 635 miljoner kronor går till skogsinköp samt skötsel och förvaltning av dessa områden. Kalkning har flera nämnt här. Tyvärr måste vi kalka. Men vi har ändå nu bestämt att vi ska kalka för 213 miljoner kronor årligen de kommande tre åren. Alla dessa åtgärder görs för att betala av miljöskulden men samtidigt skapa en bättre framtida miljö för kommande generationer. Andra åtgärder som syftar till att vi inte ska behöva göra så många misstag i framtiden är satsning på miljöforskning och miljöövervakning. Från den 1 januari inrättas ett nytt forskningsråd för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Anslaget till den här verksamheten uppgår till 165 miljoner kronor. Utöver det tillkommer Naturvårdsverkets forskningsanslag på närmare 57 miljoner kronor. Forskningen har stor betydelse för framtiden men är också nödvändig för miljömålen som vi återkommer till under våren, för miljöbalken som vi gör en översyn av och även för det internationella förhandlingsarbetet. Det finns ett stort behov av att stärka miljöbevakningen. Jag besökte en stor konferens som handlade om just miljöövervakning och rester av bekämpningsmedel i vatten. Det finns ett stort intresse i kommunerna i dag och ett stort behov av pengar. Det har vi uppmärksammat och höjt det här anslaget. Herr talman! Med dessa budgetförstärkningar tillsammans med de propositioner som delvis har diskuterats här i dag - miljömålen, klimatfrågan och kemikaliestrategin - vill jag påstå motsatsen till moderaterna, att vi tar rejäla kliv framåt. Det kan väl upplevas som att det kommer ingenting och så kommer allt. Men allting tar sin tid. T.ex. klimatfrågan har ju också varit beroende av vad som har hänt i de internationella förhandlingarna. Jag tror nämligen inte att ens moderaterna vill ha en egen linje, utan man kanske skulle ha en gemensam EU-linje. Det är naturligtvis inte nog. Det återstår mycket arbete. En del problem kan vi inte lösa ensamma, nationellt, utan mycket arbete återstår både inom EU och i globala sammanhang. Jag hoppas, herr talman, att vi under våren när Sverige är ordförandeland för EU får möjlighet att lyfta miljöfrågorna på europeisk nivå högt upp på dagordningen. Det ställer naturligtvis stora krav på regeringen, på oss riksdagsledamöter, på den offentliga sektorn, på den privata sektorn men också på alla medborgare. Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland i omställningen till ekologiskt hållbar utveckling. Det kräver kunskaper och vilja och kanske det som jag nämnde från början och som faluborna saknade i miljöfrågorna - lust. Härmed, herr talman, vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Sinikka Bohlin, jag lyfte i dagens debatt inte frågan om lokala investeringsprogram, vilket jag i sig har gjort många gånger tidigare. Min uppfattning torde vara väl känd. Det är ju bara så att både Sinikka Bohlin och jag kan konstatera att revisionen har sagt att de 5 miljarderna präglas av mindre miljönytta än vad som rimligen hade kunnat begäras av 5 miljarder, och till det lite godtycke. Då tycker jag att man ska använda den peng som ändå finns på det här området till någonting som ger större miljönytta. T.ex. kan vi redan nu säga att vi ger oss på det som Klimatkommittén har föreslagit, en informationskampanj. Det kostar några hundra miljoner. Pengarna finns här. Jag tycker att vi skulle kunna enas om det i stället. Jag går så över till ett par andra frågor. Om det nu är så att lusten saknas - det känner jag också ibland - vore det väl på sin plats om de ideella organisationerna fick den lilla skärv som de behöver för att slippa ragga pengar, vilket de i dag till stor del får göra under den tid då de skulle kunna göra något som vore till nytta för kulturmiljön och naturmiljön. Jag kanske blir tjatig, men jag skulle vilja ta upp frågan om biobränslen igen. Miljöministern sade i förra veckan att vi nog skulle kunna komma överens om det här, och att det rådde någon sorts missuppfattning från min sida. På samma sätt tolkade jag Gudrun Kan Sinikka Bohlin lova mig att det kommer ett klarläggande på den här frågan i vårbudgeten t.ex., så att de som står i begrepp att investera inte avstår från att göra det?
Herr talman! När det gäller att använda lokala investeringsprogrampengar till någonting annat som t.ex. en informationssatsning om klimatfrågor har vi börjat lite försiktigt med det gröna kunskapslyftet, men det är viktigt att vi också diskuterar innehållet i ett grönt kunskapslyft. Med vilka medel och metoder i dagens samhälle kan vi förmedla de kunskaper vi behöver till medborgarna? Är det de gamla traditionella medlen? Är det någonting annat vi kan använda för att se till att vi får ett innehåll. Det stämmer att LIP har fått en del kritik av revisionen, men det har också hänt mycket efteråt. Jag tror att den har stor betydelse och att mycket av de satsningar som har gjorts under lokala investeringsprogram har haft en energiinriktning både på biobränsle och andra energislag. När det gäller ideella organisationer måste man alltid fundera över hur mycket staten ska stödja dem. Som namnet säger bygger ideell verksamhet på viljan och lusten att arbeta för en viss sak. När börjar man närma sig den gräns där man med statliga pengar blir en liten myndighet och får en myndighetsroll? Ideella organisationer har en stor betydelse, men man måste diskutera skillnaden mellan ideella organisationer och myndigheter. Det här är ingen energipolitisk diskussion och ingen skattepolitisk diskussion, men eftersom vi har miljöministern i kammaren bollar jag över frågan om biobränslen till honom och de minuter han ska ta av kammarens tid efter utskottsrundan.
Herr talman! När det gäller ideella organisationer är det enligt min uppfattning långt kvar till det läge som Sinikka Bohlin talar om, nämligen att de beroende på stort statsstöd skulle tvingas ikläda sig någon sorts myndighetsroll. Jag förväntade mig ett annat svar efter det anförande som jag till del kan ställa upp på, nämligen att lusten hos människor börjar avta. Det gör den, enligt min uppfattning, därför att mycket tid i de här organisationerna går åt till att jaga pengar till den egna verksamheten i stället för att göra de insatser som Sinikka Bohlin och jag tycker att de ska göra.
Herr talman! Jag tror inte att man som enskild medlem i en ideell organisation får lusten via statliga pengar. Så har inte tanken med folkrörelsen varit från början. Det är idén som bär vidare. Dessa organisationer är viktiga, och jag förstår deras behov av pengar. Men på något sätt känner jag att lusten för miljöarbete och lusten för folkrörelsearbete minskar om jag tror att någon annan ska betala min lust. Det gäller också mig i mitt hushåll. Man tror att någon ska göra min sak eller att man ska få betalt för det. Jag föraktar inte på något sätt dessa organisationer. Jag tror att frågan om vad en ideell organisation ska göra och på vilket sätt, liksom frågan om var lusten finns - i statliga pengar, eller i den idé som bär framåt - är en viktig diskussion för alla som på något sätt är inblandade i ideella organisationer och folkrörelser.
Herr talman! Jag ställer mig också bakom den analys som Sinikka Bohlin gör när det gäller den enskilda människans motivation att delta i miljöarbetet i dag. Det finns en del oroande tecken. Jag tror att det finns två huvudförklaringar till detta. Den ena är otydligheten från oss politiker. Jag tror att det till stor del beror på lokala politikers uttalanden som innehåller tveksamheter om vart vi är på väg. Det gäller i första hand hur vi hanterar våra sopor ute i kommunerna. Alltför ofta uttalar politiker tveksamhet. Man säger: Vi kanske borde bränna mer. Man ifrågasätter den sortering som pågår ute i kommunerna. Det tror jag är en av förklaringarna. Den andra är att vi inte har lyckats med det lokala Agenda 21-arbetet som förutsätter medverkan av den enskilda människan. Det lokala Agenda 21-arbetet har på alltför många håll blivit en fråga om kommunala miljöplaner på det gamla traditionella sättet. Här krävs att vi gör mer och blir tydligare från det nationella planet. Jag vill därför fråga Sinikka Bohlin: Vad anser regeringspartiet att man ska göra från det nationella planet för att vända utvecklingen och skapa större tydlighet om vart vi är på väg och för att få fart på det lokala Agenda 21-arbetet och få det att fungera som det var tänkt?
Herr talman! Jag tror att de propositioner om de 15 nationella miljömålen som vi delvis har debatterat och som vi själva har beställt tillbaka, för att vi ska besluta om s.k. etappmål, kommer att bli ganska klara och tydliga för kommunerna också, eftersom de 15 miljömålen kommer att handla om allt i samhället. Hela samhället kommer att inblandas i verksamheten. Det lokala Agenda 21 är för mig det som händer i kommunerna nära människorna. Då får vi också klara och tydliga mål att gå vidare efter. Vi kan inte från riksdagen klart och tydligt säga hur den ena eller andra kommunen ska göra, utan det handlar om det lokala engagemanget och lusten. Kanske måste både Harald Nordlund och jag peka med båda händerna. Jag brukar vara väldigt klar och tydlig i mitt miljöbudskap. Det kanske skulle hjälpa om även Folkpartiet inte bara pekar lite grann, utan pekar med båda händerna.
Herr talman! Jag tar varje möjlighet jag får att peka i rätt riktning när det gäller miljöarbetet. Jag fick nyss kritik från kammaren när jag efterlyste tydlighet, när jag kritiserade uttalanden från politiker här i kammaren och ifrågasatte vart vi är på väg. Sinikka Bohlin behöver inte tvivla på min beslutsamhet när det gäller färdriktningen i miljöpolitiken. Vad jag menar är att vi tillsammans måste bli tydligare för att åter skapa motivation hos den enskilde individen, och vi måste få det lokala Agenda 21 arbetet att fungera som det var tänkt. Om vi inte får det kommer vi inte att lyckas med omställningen.
Herr talman! Som jag tidigare sade är kunskapen oftast grunden för att få en människa att agera på ett miljövänligt sätt. Kanske är det så att vi med tanke på den välfärd som vi lever i har blivit lite bekväma i vårt sätt att vara. Det är väldigt enkelt att tala om miljöfrågor men när man som enskild människa ställs inför valet att ändra sitt beteende blir det mycket svårare. Många forskare tror att det, för att vi ska klara av att ändra vårt beteende i en mer miljövänlig riktning, behövs katastrofer. Vår välfärd har också gjort att vår lust att själva agera, i hemmet och i ideella organisationer, har minskat. Där har vi som riksdagsledamöter och som ledamöter i partier, eller var vi nu finns, naturligtvis ett ansvar när det gäller att klart och tydligt visa på möjligheterna - oftast talar vi i denna kammare om problemen. Kanske kan de möjligheterna leda till en bättre morgondag. Därmed kan nog också lusten återkomma.
Herr talman! Det är kanske inte så konstigt att lusten har försvunnit. Många politiker har ju i denna kammare stått och talat om att problemen håller på att lösas. Jag tror dock att det som skett under de senaste månaderna har fått många människor att inse att så var inte fallet. Man har nog talat utifrån önskemål snarare än utifrån verklighet. Jag tror inte att lusten håller på att försvinna. Däremot tror jag att vi till en del har gjort det svårare för människor, t.ex. när det gäller producentansvaret - där togs det lokala initiativet bort. Ett annat problem är, som Sinikka Bohlin känner till, att många kommuner har antagit mycket bra Agenda 21-planer men när det kommer till beslut som kolliderar med Agenda 21-planer i kommunstyrelse och kommunfullmäktige bortser man från Agenda 21-planerna. Jag skulle vilja höra hur Socialdemokraterna agerar gentemot de sina ute i kommunerna som beter sig på det sättet. Jag fick en gång frågan vilka stora miljöproblem sopsorteringen löser och det är naturligtvis en ganska intressant fråga. Varken klimatförändringen eller kemikaliseringen löses ju genom sopsortering, som dock i sig visst är viktig. I riksdagen i går var det ett seminarium som handlade just om hur mycket individen kan åstadkomma när det gäller att få en förbättring av miljön. Är det inte en liten fara i det som Sinikka Bohlin säger, nämligen att det är individen som ska lösa miljöproblemen? Det här är mycket svårt. För några år sedan hette det i reklamen: Se på dina skor. Andra gör det. Se på era skor! Vet ni vilka kemikalier de innehåller? Tar ni ett konsumentansvar när ni köper skor? Faktum är att det i dag är omöjligt. Det finns en mängd kemikalier i varorna som vi inte känner till. I går på seminariet läste jag högt vad som står på vissa kosmetikaförpackningar. Det finns en förteckning över kemikalier men även det är svårt. Är det inte också så, Sinikka Bohlin, att vi politiker i riksdagen och även regeringen måste sätta gränser för vad som ska tillåtas och att det inte alltid kan vara fråga om ett individuellt ansvar?
Herr talman! Man kan nog aldrig koppla bort individens ansvar från miljöfrågorna. Inte heller kan allting lagstiftas bort i denna kammare. I stället behöver vi alla styrmedel som vi har. Regeringen har nu gett i uppdrag att man ska se över producentansvaret. Det pratas om just förpackningarna - om när jag ska sortera bort dem, antingen för att bli sopor eller för att bli nytt material. Vem är det som har tagit hem förpackningen till mitt hushåll? Jo, det är individen jag. Jag har gått i affären och plockat ned varan i korgen. Jag har valt en förpackning med en viss funktion, t.ex. en ketchupflaska. Jag har lagt upp den på bandet och lagt ned den i kassen för att sedan gå hem och använda den. Sedan har vi den sista delen - när jag ska försöka bli av med förpackningen. Då är det inte mitt ansvar, utan då är det någon annan som ska ta hand om mitt avfall. Vem ska sortera - era barn eller mina barn? Jag menar att individen finns med i hela kedjan. Vi kan aldrig ta bort vårt eget ansvar. Vad vi kan påverka är producenterna när det gäller förpackningarnas utformning och att de består av miljövänliga material. Där kan vi använda konsumentmakten både tillsammans och enskilt. Lagstiftningen ska användas när vi behöver den.
Herr talman! Jag fick inget svar på min fråga om hur Socialdemokraterna på riksplanet agerar gentemot de socialdemokrater på det lokala planet som går ifrån sina Agenda 21-planer men frågan är kanske för delikat för att jag ska få ett svar. Just det exempel som Sinikka Bohlin här tog visar ganska tydligt hur svårt det är för konsumenten att påverka just med den utformning som producentansvaret har fått. Det intressanta är naturligtvis inte vad man gör med förpackningen utan att antalet, mängden, förpackningar och blandmaterialen i förpackningarna minskar. Vi kan titta på vad som har skett sedan förpackningsinsamlandet kom i gång. Mängden förpackningar har inte minskat ett dugg. Snarare har förpackningarna blivit något som man handlar med. Man handlar med förpackningarna som bränsle och man tjänar pengar på dem även som sopor. Dessutom handlar man med dem för materialåtervinning. För att klara faktor 10, som vi ofta talar om, måste vi få betydligt mindre, snålare, förpackningar av renare material. Men vi har i dag ingen politik som skapar ett sådant incitament. Detta är naturligtvis ett problem. Jag tror att många konsumenter börjar bli medvetna om det och tycker att det känns lite konstigt. På seminariet i går exemplifierade jag med Blåvitts deodorant som förut fanns i en plastkupa. Nu har man bytt förpackning. Innehållet har minskats till hälften och förpackningen har gjorts betydligt svulstigare. I mångt och mycket kan jag som konsument, Sinikka Bohlin, faktiskt inte välja bort förpackningar. Jag har inget alternativ, för det tillhandahålls inget alternativ. Det problemet måste vi ta till oss. Visst, det är lätt att inte välja stadsjeepen som drar 1,2 liter per mil och att i stället välja en bensinsnålare bil. Jag hoppas att alla politiker i miljö och jordbruksutskottet gör det valet. Men när man kommer till en sådan sak som diskussionen om skatt på bensin för att komma till rätta med klimatförändringarna börjar - vet vi - även politiker darra på manschetten, för kanske finns det en och annan som tycker något annat. Sinikka Bohlin, det är svårt att vara politiker i miljödebatten om man inte knyter ihop politikens olika delar men vi ska vara ärliga. Visst måste individen ha ett ansvar men i ett alltmer komplicerat och kemikaliserat samhälle måste nog också politiker våga ta sitt miljöansvar.
Herr talman! För att svara på frågan om vad Socialdemokraterna gör kan jag säga att vi har en klar och tydlig miljöpolitik men jag frågar inte er i Miljöpartiet hur ni internt hanterar era frågor. Vi har klara och tydliga riktlinjer och jag förutsätter att våra socialdemokratiska kommunpolitiker följer de riktlinjer som vi tillsammans har beslutat. Producentansvaret i sig är inget mål, utan målet när vi antog detta var att minska avfallsmängden och att hushålla med de resurser som vi har. Sedan har vi använt producentansvaret som ett medel att nå dit. Som jag tidigare sagt har de flesta förpackningar en funktion. Gudrun Lindvall kan tänka efter hur det är när hon kommer från affären med sina kassar. Vilka är de varor som icke är förpackade? Jag har hittat två sådana. Den ena är purjolök och den andra är en hel melon.

Herr talman! Den av regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet framförhandlade budgeten för det utgiftsområde som rör allmän miljö och naturvård har fått en välbehövlig förstärkning i förhållande till tidigare års budget. Det är positivt att en förstärkning har skett på områdena miljöövervakning, miljöforskning och marksanering samt när det gäller bevarandet av den biologiska mångfalden. Denna satsning är något som är nödvändigt om vi ska skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, främja en långsiktig god hushållning med naturresurser och skydda natur och kulturlandskap. Som vi alla vet är det övergripande målet för miljöpolitiken att till nästa generation kunna överlämna ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. För att vi ska kunna nå det målet krävs det flera saker, bl.a. förstärkta budgetar under de närmaste åren vad gäller olika utgiftsområden som behandlar miljöfrågor.

Jag hoppas att övriga partier när det blir aktuellt här i kammaren inte backar för de åtgärder som behövs för att nå målen och att man då även är beredd att finansiera dem. Men det räcker inte enbart med politiska beslut här i kammaren. Vi behöver genomföra besluten och följa upp dem. Men inte ens det räcker. Vi måste vara beredda att ändra på vårt sätt att leva om vi ska nå målet att till nästa generation kunna överlämna ett samhälle där de stora miljöproblemen i vårt land är lösta. Vårt sätt att leva kommer vi säkerligen få många tillfällen att tänka igenom. Men frågan är om vi hinner och vill. Vill vi ta vårt ansvar innan miljöförstöringen tvingar in oss i ett förändringsskede? Svaret om den viljan kommer vi att få ta ställning till så småningom, då vi nästa år ska behandla de kommande propositionerna på miljöområdet. Sverige bör då vara ett föregångsland i miljöfrågan och kan genom viktiga politiska signaler föregå med gott exempel. För att man ska vara det goda exemplet krävs det medvetna beslut som påverkar och styr in produktionsprocesser, konsumtion och vårt sätt att leva så att vi får en hållbar utveckling. Här har bl.a., för att nämna en sak, offentlig upphandling en stor uppgift som styrsignal. En större aktivitet med skarpa miljökrav borde finnas vid all offentlig upphandling. Förbränning orsakar de största utsläppen av koldioxid i Sverige. Över 90 % av utsläppen av koldioxid kommer från energi och transportsektorerna. Detta är ett stort och viktigt problemområde. Men det finns även anledning att uppmärksamma andra växande problem i vårt samhälle. Vår konsumtion skapar en ständigt ökande mängd avfall. Många betraktar inte detta som något stort miljöproblem utan anser att man kan transportera en betydande del av avfallet till förbränningsanläggningar, och så är man kvitt det avfallet. Jag hoppas att vi som fattar beslut är medvetna om att materia inte försvinner bara för att den övergår från fast form till gasform. Avfallsförbränningen snabbar på spridningen av tungmetaller, kvicksilver, försurande oxider samt en mängd kemiska föreningar vars konsekvenser för hälsa och miljö vi oftast har begränsad kunskap om. En snabbt växande energisektor genom avfallsförbränning baserad på import samt blandat avfall hör inte hemma i ett hållbart samhälle. Därför vill jag poängtera den skrivning som finns i betänkandet om att det är angeläget att följa upp och utvärdera hur systemet med avfallsbeskattningen fungerar samt att man då ser över om en utvidgning av skattebasen bör ske till att omfatta även förbränning av avfall. Strålskydd och säkerhet runt kärnkraften är ett av våra politikområden. På det området vill jag lyfta upp den alltmer pressade ekonomiska situationen för kärnkraftsbolagen som leder till att en extra press sätts på myndigheterna att följa upp strålskydds och säkerhetsarbetet på kärnkraftverken. Det är ett säkerhetsarbete som är nödvändigt. Myndigheterna utför säkert ett bra arbete här, men det är nu av vikt att det snarast kommer till stånd en ny reaktorsäkerhetsutredning. Det är länge sedan den förra genomfördes. Herr talman! Antalet naturreservat i landet 1999 var 2 218, och till det kommer 26 nationalparker. Vi talar mycket på miljösidan om biologisk mångfald, men hur agerar vi? Är vi rädda för vatten och trivs i skogen, eller vad är det frågan om? Av de skyddade områdena är det nämligen endast sex stycken som primärt syftar till att bevara biologisk mångfald i marin miljö. Skyddet av marin miljö är starkt eftersatt, och här är det viktigt att sätta en extra belysning på det behov som finns av biologisk mångfald i vår havsmiljö.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

Herr talman! Den ekonomiska ramen för utgiftsområde 20 har redan beslutats av riksdagens majoritet. Vi kristdemokrater redovisar därför i ett särskilt yttrande i betänkandet vårt krav på ett nytt anslag för skogskalkning. Vi har länge kritiserat att det varit svårt att utläsa ur regeringens budget hur mycket pengar som anslagits till kalkning. Vi anser att så småningom bör hela den samlade kalkningsinsatsen sammanföras till ett gemensamt anslag, eftersom en gemensam strategi med sammanslagen sjö och skogskalkning kan komma att minska resursbehovet. Vi har anslagit De inhemska utsläppen med försurande ämnen har minskat i Sverige. Hälften av det sura nedfallet i vårt land orsakas av andra länder i Europa. Men försurningen i mark och vatten minskar långsamt. Eftersom marken är försurad minskar försurningen av vattendragen ganska långsamt, trots kalkning. Kalkning av avrinningsområden bidrar till snabbare minskning av försurningen. Kristdemokraterna har länge yrkat att regeringen ska ta fram ett klimatpolitiskt handlingsprogram för Sverige. Äntligen verkar vi nu vara framme vid detta. Det krävs omgående krafttag för att hejda koldioxidutsläppen. Det handlar om utfasning av fossilbränslen i energiproduktion och i transportsektorn. Det rimmar därför illa att regeringen vill skattebelägga biobränslen. Vi anser att t.ex. bilindustrin ska ges ett beting att finna andra drivmedel än fossilbränsle, eventuellt med stöd av lagstiftning. Man måste kunna redovisa hur koldioxidutsläppen från nyproducerade bilar helt kan upphöra. Ett annat krav är att miljökostnader bör vägas in vid upphandling. I budgeten hänvisar regeringen bl.a. till de gröna nyckeltalen, där antalet miljöcertifierade företag ingår. Vi kristdemokrater har i våra motioner återkommit till att detta nyckeltal på något sätt även ska omfatta det miljöarbete som bedrivs i icke-certifierade företag, eftersom kostnaden för certifiering är relativt hög och därmed verkar hindrande. Om Harald Nordlund menar att Kristdemokraterna försöker tona ned betydelsen av klimatpåverkan kan jag försäkra att så inte är fallet. Det framgår av vad jag tidigare sagt. Det skulle Harald Nordlund kunnat se om han läst Klimatkommitténs betänkande och hur vi ställde oss där genom Dan Ericsson. Vi tar detta hot på största allvar och anser att försiktighetsprincipen alltid måste gälla. Precis som jag tidigare påvisade i mitt anförande har Kristdemokraterna varit pådrivande för att få ett klimatpolitiskt handlingsprogram. Därmed hoppas jag att den här frågan är utredd även för Harald Nordlunds del.

Herr talman! Anledningen till att jag pekade på denna frågeställning och uttryckte tveksamhet om kristdemokraternas inställning var en fråga som nyligen ställdes i kammaren från kristdemokratiskt håll, som uttryckte ungefär samma inställning som vi då hörde och som vi i dag har hört från moderat håll. Det var bakgrunden till min tveksamhet. Det är bra att vi är många här i kammaren som visar beslutsamhet i klimatfrågan vad beträffar vart vi ska, men det fanns och finns anledning att tveka med anledning av den fråga som ställdes i kammaren när det gäller kd:s inställning.
Fru talman! Vi kan inte ta ansvar för vad enskilda ledamöter säger spontant i debatten. Det är sådana ledamöter som inte ingår i vår kommitté. Partiets politik har jag redovisat.

Fru talman! Jag vill börja med att be om ursäkt för att jag inte har kunnat följa denna debatt från början. Liksom motsvarande debatt i våras ligger den på en torsdag, och som ni vet har regeringen sina sammanträden på torsdag förmiddag. Jag kan från det sammanträdet berätta, med anledning av Eskil Erlandssons önskemål om att vi ska stödja organisationer, att ett av besluten vi fattade var att vi ska stödja SNF med 450 000 kr för dess arbete med att skydda tre utsatta fågelarter: pilgrimsfalken, kungsörnen och den vitryggade hackspetten. Det slog mig också när jag lyssnade på Eskil Erlandsson att jag fick en nästan rörande erfarenhet i Haag när vi kunde stödja unga NGO-medlemmar och deras deltagande i den stora klimatkonferensen. Det var ett i och för sig ganska blygsamt stöd. Jag kommer inte ihåg nu exakt hur mycket pengar det var frågan om, men de lyckades genom att resa förnuftigt och miljövänligt och genom att bo billigt se till att ungefär 20 unga NGO:are kunde vara med under denna vecka. Det är också ett uttryck för det stöd som vi ger till fria organisationer när det gäller miljöarbetet. Jag vill också tacka för denna debatt. Det kanske är för mycket sagt att den har väckt en mängd nya idéer och nya infall. Så är det väl inte, men det kanske heller inte är denna debatts uppgift. Ni kommer nu snart att kunna rösta om en fortsatt kraftig förstärkning av en redan stark miljöpolitik, som naturligtvis behöver bli ännu starkare. Det vill jag naturligtvis uttrycka min uppskattning över. Särskilt vill jag då uttrycka min uppskattning över det samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som nu återigen leder till en förstärkning av miljöpolitiken. Jag tror att man utan vidare kan säga att detta tillsammans med stödet till de lokala investeringsprogrammen innebär att vi nu har en när det gäller både resurser och målmedvetenhet starkare miljöpolitik än vi kanske någonsin har haft tidigare. Det är väldigt bra. Jag vill också passa på tillfället att önska er alla en god och stärkande julhelg, när ni kan åka hem till era respektive hemorter så småningom. Ta väl vara på möjligheterna att vila och att rekreera er, därför att det blir, som också har framgått av debatten, en ganska tuff vår. Vi fattade i regeringen i dag också beslut om att lägga fram bilskrotningspropositionen, med kraftiga ökningar av bilskrotningspremierna. Det finns naturligtvis ett akut behov av att ta krafttag för att bli av med en hel del av de billik som finns längs vägar och i naturen. Jag tror att denna proposition kan bli ett verksamt bidrag till detta. Vi kanske är det första landet i EU som förverkligar det nya bilskrotningsdirektiv som vi beslutade om i EU ganska nyligen. Där finns också starka återvinningsmål för bilskrotningen. I första skedet ska 85 % av bilens vikt återvinnas, och i nästa skede så mycket som 95 %. Det är också ett väldigt viktigt inslag i miljöpolitiken. Vi arbetar nu med en rovdjursproposition, som syftar till att säkra livskraftiga stammar av de stora rovdjuren i Sverige - naturligtvis med respekt för den oro som finns i bygder där vargen nu glädjande nog återkommer. Jag tror att det kan bli en bra proposition. Vi arbetar med en miljömålsproposition för att följa upp det riksdagsbeslut som fattades för några år sedan om att etablera 15 miljömål. Nu har vi med hjälp av många myndigheter och länsstyrelser och genom ett mycket brett arbete tagit fram ett underlag för att ta ställning till delmål vad gäller de strategier som är nödvändiga för att förverkliga den stora viktiga vision vi alla har, dvs. att kunna klara de miljöproblem vi har nu och lämna över till nästa generation ett samhälle där miljöproblemen i vår nära omvärld är lösta. Tyvärr kan vi inte ha samma ambition när det gäller att lösa en del av de stora tunga globala miljöfrågorna. Det gäller klimatfrågan globalt sett. Inte heller kan vi lösa problemet med ozonhålet globalt sett, och naturligtvis inte heller de miljöproblem som hänger direkt samman med fattigdomsbekämpningen i världen. Vi kommer också att få arbeta mycket med klimatpolitiken. Jag har informerat riksdagen om vad som hände i Haag under den dramatiska veckan. Jag sade då också att det är viktigt att vi har momentum, som det heter på finare språk, dvs. att vi försöker hålla fart i den processen även om vi misslyckades med att nå fram till en bred överenskommelse i Haag. Redan nu pågår det i Kanada ett möte på högsta tjänstemannanivå för att analysera och bedöma situationen efter Haag. Sannolikt blir det ett miljöministermöte i Oslo nästa helg mellan EU och representanter för den s.k. paraplygruppen, alltså USA, Kanada och Japan i första hand, för att vi ska kunna börja diskutera vad vi kan göra åt situationen för att snabbt komma fram till en överenskommelse, som i sin tur naturligtvis är nödvändig för att nå en ratificering. Parallellt med detta ska vi naturligtvis fortsätta förberedelserna med ratificering inom EU. Det blir ett viktigt ansvar för oss som ordförandeland i EU. Vi håller också på, som ni vet, att arbeta med en klimatproposition som vi vill lägga fram så fort det är möjligt. Jag vill något också kommentera diskussionen som har varit om klimatpåverkan. Självfallet kan man inte veta exakt hur klimatet eller vädret i Sverige i höst skulle ha varit utan den av människorna frambringade klimatpåverkan. Därför kan man inte heller säga hur mycket av översvämningar och hur mycket av oväder som beror på klimatpåverkan. Självfallet är det så att vi har haft översvämningar långt innan den mänskliga klimatpåverkan nådde de nivåer som vi har i dag. Men vi får inte heller skygga för det faktum att det som händer ligger väldigt väl i linje med vad vetenskapsmännen i stor samstämmighet säger är ett sannolikt mönster för framtiden på grund av den mänskliga klimatpåverkan. Det handlar inte bara om att vi ska agera när vi vet exakt vad som kommer att hända, för vi kommer aldrig att veta exakt vad som kommer att hända. Frågan måste ställas på detta sätt: Har vi rätt att fortsätta att påverka klimatet på det sätt vi nu gör, när vi vet att det innebär väldigt stora risker för framtiden och när vi har en stor vetenskaplig enighet om hur man ska bedöma dessa risker? Självfallet måste svaret på den frågan, om man ställer den på det sättet, vara nej. Vi måste ta krafttag för att minska vårt beroende av fossila bränslen. Vi måste ta krafttag för att minska våra utsläpp av klimatgaser. Det måste vara bärande för vårt arbete både globalt, inom EU och här hemma i Sverige, och för den delen också i våra kommuner. Det som är mest glädjande nu - det kan också vara en replik med anledning av diskussionen om vad som händer i kommunerna - är det stora engagemang som finns i många kommuner för att just ta krafttag för att minska utsläppen av framför allt koldioxid. Vi har även framför oss, som också har nämnts under debatten, det kommande EU-ordförandeskapet. Där har ju, som ni alla vet, miljöfrågorna fått en stark ställning när det gäller toppmötena med strategi för hållbar utveckling och med sektorsintegreringen, alltså våra ambitioner att föra in miljöhänsyn i alla de tunga ekonomiska sektorerna. De kommer naturligtvis att spela en viktig roll för miljörådet, där vi har möjligheter att ta fram ett nytt miljöhandlingsprogram för EU och där vi kommer att försöka få en ny mycket skärpt kemikaliepolitik. Det är lite grann också ett svar på Gudrun Lindvalls resonemang om att vi vet för lite om de kemikalier som ingår i våra varor. Självfallet är det på det sättet. Därför behövs det en skärpt kemikaliepolitik inom EU. I det här fallet har vi också begränsade möjligheter att lösa problemen på nationell nivå. Avslutningsvis - jag har en halv minut på mig - vill jag gärna fullfölja diskussionen med Kjell-Erik Jag är övertygad om att vi kommer att få ett mycket starkare fokus i framtiden på de marina miljöerna och på vad som nu håller på att hända med det biologiska livet både i Östersjön och i västerhavet. Jag har tidigare berättat för er att jag har haft ett möte med de mest framstående forskarna på området. Den sammanfattande bedömningen av tillståndet är att det är kris. Det ger sig inte minst till känna genom den kraftiga nedgången av torskförekomsten både i Östersjön och i västerhavet. Så jag håller med Kjell-Erik Karlsson om att det här är ett område som det kommer att bli ett mycket starkare fokus på inom miljöpolitiken i framtiden. Om det som sker i haven i dag hade skett på torra land och man hade kunnat se det som håller på att ske skulle det för längesedan ha varit mycket mer uppmärksammat än vad det är.

Fru talman! Apropå klimatdiskussionen och Haagmötet är det ju bara att konstatera att det behövs en mängd åtgärder för att man ska komma till rätta med problemen kring utsläppen av koldioxid och andra s.k. växthusgaser. Då måste jag återvända till min diskussion i torsdags i förra veckan och, för all del, även diskussionen tidigare i dag. Kan vi nu förvänta oss ett förtydligande av det påstående som är nedtecknat på s. 35 i finansplanen kring de biologiska bränslena, biobränslena? Kan vi förvänta oss det, så att människor inte avstår från att göra nödvändiga investeringar i akt och mening att åstadkomma det som vi också vill åstadkomma, nämligen en minskning av utsläppen av växthusgaser?
Fru talman! Jag vet vid det här laget inte hur många gånger jag har fått den här frågan av Eskil Erlandsson. Jag har ständigt försökt besvara den på ett sätt som jag tror att Eskil Erlandsson inser är bra. Men frågan dyker ständigt upp på nytt. Fru talman! Det måste tillåtas mig att sucka lite grann över det faktum att ett av de partier som, om än för länge sedan, berömde sig av att vara ett viktigt, stort och framtidstänkande miljöparti nu tydligen bara har två frågor att diskutera när riksdagen diskuterar miljöpolitiken. Det är frågan om stöd till vissa frivilligorganisationer, och det är den fråga som ständigt upprepas om en enda formulering i finansplanen. Harald Nordlund efterlyste tydlighet hos politiker. I och för sig kan man om man är välvillig säga att Eskil Erlandsson och Centerpartiet visar en väldigt stor tydlighet när det gäller vad de tycker är de viktiga frågorna. Det kanske man får vara tacksam för.
Fru talman! Jag trodde att vi kunde föra debatten på ett sakligt sätt. Jag skulle som replik kunna säga att om miljöministern hade varit här under mitt anförande hade han kunnat konstatera att jag i dagens debatt lyfte fram ett antal frågor som handlade om andra saker än det som miljöministern berörde. Det är bara att konstatera att viljan att på ett tydligt och klart sätt tala om för människor att det inte kan vara svenska statens avsikt att införa skatt på biologiska bränslen på något sätt ändå inte tycks finnas. Det måste gå, miljöministern, att klart och tydligt säga att detta inte är vår avsikt.
Fru talman! Biobränslen kommer att spela en viktig roll både när det gäller uppvärmning och när det gäller fordonsdrift i en klimatpolitik där man försöker undvika oljeberoendet. Liksom hittills och i ökad omfattning kommer vi att se till att de ekonomiska stimulanser som krävs för att få till stånd den utvecklingen skapas.
Fru talman! Det har under de senaste dagarna spritts en del tveksamhet kring regeringens inställning när det gäller en gemensam nivå på koldioxidskatten inom Europa. Jag har bl.a. tagit del av uttalanden från statsministern som om de är rätt återgivna lyder ungefär så här: Rent praktiskt är det en återvändsgränd, eftersom det skulle blockeras av Storbritannien. Det gäller alltså majoritetsbeslut kring koldioxidskatten på Europanivå. Han har också principiella invändningar. Majoritetsbeslut skulle innebära att vissa länder skulle få högre koldioxidskatter än i dag. Vilken är den svenska regeringens inställning när det gäller gemensamma koldioxidskatter i Europa?
Fru talman! Den svenska regeringens inställning är självklart den som statsministern har redovisat. Av det skälet att en kvalificerad majoritet skulle innebära en förstärkt överstatlighet på skatteområdet har regeringen kommit fram till ståndpunkten att vi inte ska sträva efter den situationen. Det är klart att det betyder praktiskt sett ingenting så länge stora länder som Storbritannien och, tror jag, Spanien och också Irland blockerar en sådan lösning. Dessutom vill jag med tanke på hur Harald Nordlund inledde sin fråga säga att vi självfallet inte har någonting emot det här. Vi driver tvärtom frågan om att det ska bli en koldioxidskatt i de länder som nu inte har någon och en höjd skatt i de länder som har en låg koldioxidskatt. Vi vill naturligtvis se till att alla länder ökar sina ansträngningar för att komma åt de höga koldioxidutsläppen. Det här handlar om ifall det ska vara möjligt för en majoritet inom EU att besluta om att ett land ska öka en viss skatt. Där finns det naturligtvis ett problem.
Fru talman! Jag och Folkpartiet ser det här faktiskt som ett nederlag för delar av miljöpolitiken just nu. Om vi ska komma vidare är det viktigt att vi på ett kraftfullt sätt kan påverka andra länder. Om det här ska ske endast resonemangsvägen och inte genom majoritetsbeslut på EU-nivå torde vi få svårt att nå framgång inom överskådlig tid. Jag beklagar det här. Ett hopp står naturligtvis till att åtminstone en socialdemokratisk EU parlamentariker, Annelie Hulthén, är av en helt annan uppfattning. Hon menar att det är viktigt att man kan fatta majoritetsbeslut i den här frågan. Men jag beklagar regeringens ställningstagande.

Fru talman! Först vill jag säga att jag tycker att det är roligt att miljöministern tar sig tid att vara här på debatten, trots att det är torsdag. Jag tänkte ta upp en fråga som vi har tagit upp tidigare; majoriteten med s, v och mp har tagit upp den, och den togs upp nu senast i utskottet när vi hade Skogsstyrelsen på besök. Vi kan se att vi gör rejäla satsningar på biotopskydd - 135 miljoner totalt 2001 - och också på avsättande av naturreservat - en halv miljard. Men tyvärr kvarstår fortfarande ett problem som har sagts mig vara löst. Men Skogsstyrelsen bekräftade på utskottet här för någon månad sedan att det inte är löst. Skogsstyrelsen har alltså hand om de områden som kan få biotopskydd, och man räknar med att det ska vara områden på upp till ungefär 5 hektar. Naturvårdsverket och länsstyrelserna har hand om det som ska bli naturreservat och man räknar därmed att dessa ska vara minst 15-20 hektar. Däremellan faller ett antal områden som är mellan 5 och 15-20 hektar. Såvitt jag har förstått kvarstår fortfarande detta problem. Jag har just fått rapporter om ett område i Hälsingland som har mycket höga biologiska värden. Skogsstyrelsen anser dock att det är för stort för biotopskydd, och länsstyrelsen anser att det är för litet att bli naturreservat. Hur ämnar miljöministern lösa detta problem?
Fru talman! Jag var tyvärr inte med när ni träffade Skogsstyrelsen. Jag har levt under förvissningen att det här problemet är löst. Det är det besked som jag har fått och som jag också har vidarebefordrat till kammaren. Om det inte skulle vara på det sättet är det klart att vi ska lösa det problemet. Jag kan nu inte på rak arm säga exakt hur det ska lösas, men låt oss se till att vi löser det på något sätt tillsammans.
Fru talman! Jag hoppas verkligen att det här blir löst. Jag levde också i förvissningen att detta var löst, tills jag började inse att det tvärtom håller på att förvärras. Länsstyrelserna märker nu att man gärna vill försöka spara stora områden, vilket naturligtvis är helt rätt. Många av de hotade arter som vi vill spara i skogen behöver just produktiv skog, och nu finns det pengar för att avsätta dels större områden, dels områden som kanske är lite äldre och därmed innehåller mer träd och därmed är dyrare. Det här innebär att man tenderar att satsa mer på de stora områdena. Såvitt jag förstår finns det områden i dag som hotas av avverkning just därför att ingen vill spara dem. Jag tycker att det är mycket bra om miljöministern kan garantera att vi verkligen får ett seriöst försök att äntligen komma till rätta med det här problemet. Sedan vill jag säga, när jag ändå har chansen, att även den kommande propositionen om bilskrot är en samarbetsproposition mellan s, v och mp. Jag vill tacka miljöministern för det samarbete vi haft runt budgeten och hoppas att det fortsatta samarbetet blir lika konstruktivt och ger lika stora satsningar för miljön.
Fru talman! Jag är alltid beredd att göra seriösa försök att lösa problem, som Gudrun Lindvall vet. Låt oss lösa de här problemen tillsammans. Sedan vill jag också passa på att säga att frågan om vår beredskap för de påfrestningar som klimatförändringar kan komma att innebära för Sverige, som Gudrun Lindvall tog upp i en reservation, har jag aktualiserat. Jag har sagt att jag ska kalla till en bred konferens med ett bra underlag som kan belysa vilken som är den bästa uppskattningen och också ett riskscenario över vad som kan hända med Sverige på kanske hundra års sikt. Jag vill också på konferensen försöka få i gång en diskussion om vilka påfrestningar detta kan innebära för vattenavrinningsdistrikten; för vägar, landsvägar och järnvägar; för infrastrukturen över huvud taget; naturligtvis för skogar och annat samt vad man kan vidta för åtgärder för att minska de kommande påfrestningarna. Denna konferens tror jag är viktig att ha innan man börjar diskutera vilka resurser vi måste satsa på det här viktiga området.

Fru talman! Finns det egentligen något finare och mer ärorikt än att vara brukare av den svenska moderjorden - en riktig, vanlig bonde med en god portion vanligt sunt bondförnuft? Landets jordbrukare står i vissa avseenden för den trygga, stadiga, långsiktiga och konsekventa miljövården. Dagens och framtidens jordbrukspolitik måste också fortsättningsvis handla om att ta till vara den miljö som långvarig jordbruksproduktion skapat. Sedan avregleringen av det svenska jordbruket inleddes har pressen mot en mer storskalig produktion ökat mer och mer. Det ena mindre familjejordbruket efter det andra läggs ned. Minst tre mjölkbönder lägger ned sin verksamhet dagligen, samtidigt som flykten från landsbygden fortsätter. Vissa dystra siare menar att av dagens ca 80 000 jordbrukare återstår bara ca 10 000 om fem till tio år. Jag kan inte låta bli att tänka på dalaskalden och vår nationalskald Erik Axel Karlfeldts dikt Fäderna när jag ser hur den yngre jordbruksgenerationen, ofta med vånda, väljer en annan väg än vad föräldragenerationen gjorde. Karlfeldt själv bröt med sår i själen den fäderneärvda bondetraditionen. I dikten säger han: Mina fäder, jag ser er i drömmarnas stund, och min själ blir beklämd och vek. Jag är ryckt som en ört ur sin groningsgrund, halvt nödd, halvt villig er sak jag svek. Precis så upplevs situationen i många jordbrukarfamiljer i dag. Det är ett stort steg att ta, men nöden har ingen lag. Vägvalet om nedläggning blir ofta tvingande. Men trenden måste vändas. Den pessimism och depression som under senare år spritt sig bland jordbruks och landsbygdsbefolkningen måste brytas. En ny optimism och hög attraktionskraft måste skapas för jordbrukaryrket. Som lantbrukare ska man kunna vara stolt över sitt yrke och känna optimism inför framtiden. Ungdomar måste med inspiration lockas till de areella näringarna och få möjlighet till bra utbildning, kompetensutveckling och framtidstro. Ibland blixtrar det till i form av ett positivt undantag med människor som verkligen vågar. Det finns trots allt glimtar av ljus i mörkret. Att våga kan kännas som att förlora fotfästet en liten stund, men att inte våga är ofta detsamma som att förlora sig själv - så säger ett visdomsord. Det gäller naturligtvis även oss politiker. Vi måste våga satsa på jordbruket som en fäderneärvd framtidsnäring. Jordbruket måste även fortsättningsvis bedrivas i hela landet. Är det så underligt att pessimismen bland dagens jordbrukare frodas, med den inkonsekventa behandling man utsätts för - inte minst när det gäller de orättvisa konkurrensvillkor som drabbar den svenske bonden jämfört med kollegerna ute i övriga Europa? I samband med saneringen av statsbudgeten i mitten av 90-talet beslutade regeringen att en extra energiskatt skulle tas ut av bönderna. Under senare år har detta fyllts på med olika typer av skatter och avgifter som belastar jordbruket. Har regeringen verkligen viljan att ta till krafttag för att lyfta av den extra skatteryggsäcken och skapa konkurrensneutralitet? Det räcker inte med några panikpräntade meningar om att återkomma i vårbudgeten. Vi vill gärna ha besked nu. Kommer löftena till Sveriges bönder om avlyft av dieselskatt, energiskatt och gödselskatt att fyllas med konkret innehåll? Frågan skulle kunna ställas till jordbruksministern, som dock inte längre är på plats. Men jag antar att någon från regeringsföreträdarna kan redogöra för hur arbetet fortskrider när det gäller just detta som måste förberedas innan vårbudgeten är på plats. Jag går så över till den sorgliga historien om arealersättningarna. Vad var det som jordbruksministern och regeringens företrädare tyckte var så viktigt att det var värt att offra böndernas likviditetsmöjligheter genom att förflytta utbetalningarna från november till januari månad? Så blev det också en knäpp på näsan för regeringen genom det tillkännagivande som ett enigt utskott beslutat om: att räntekompensation ska betalas ut i så nära anslutning till arealstödets utbetalning som möjligt. Är det verkligen värt att tricksa med böndernas rena EU-pengar på det här sättet? Varför kan inte november gälla som utbetalningsmånad även i fortsättningen? En förklaring vore på sin plats. En annan observation som hör till det anmärkningsvärda gäller landsbygds och miljöstödet. Den attityd mot svensk landsbygd som avspeglas i det faktum att regeringen underlåtit att ta hem detta stöd fullt ut under flera år är oacceptabel. Det leder nu till att svensk landsbygd förlorar 500-600 miljoner kronor årligen i EU-stöd. Även här vore en förklaring på sin plats. Här gör vi kristdemokrater en extra satsning med nationella medel för att kompensera där regeringen har brustit. I vårt alternativ till budget ligger därmed Fru talman! Vi behöver satsa på jordbruket för landsbygdens skull. Trots allt är jord och skogsbruket fortfarande huvudsakliga basnäringar på landsbygden. En väl balanserad avreglering av den gemensamma jordbrukspolitiken CAP inom EU är dessutom av nöden. En för snabb avreglering skulle kunna leda till att stora delar av åkermarken blir olönsam och måste avvecklas. Detta i sin tur kan leda till en dramatisk avfolkning av landsbygden, inte minst i Norrland och i skogs och mellanbygderna. Resultatet blir då också vikande marknad för en rad binäringar som är beroende av jordbruket som primärproduktion. Som vi vet genererar en mjölkbonde hela sju ytterligare arbetstillfällen i genomsnitt. Och vi vill att hela Sverige ska leva, även längst inne i fjälldalarna. Det är inte möjligt utan ett levande jordbruk, ibland naturligtvis i kombination med andra sysselsättningsmöjligheter. Vi behöver också satsa på jordbruket som garant för hög kvalitet på våra livsmedel i framtiden. Sverige har sannolikt Europas, kanske världens, renaste och bästa livsmedel. De är av hög kvalitet. Det har bl.a. sin grund i god djurhållning, stor medvetenhet och ett mer och mer etiskt förhållningssätt till hanteringen av djur. Vår livsmedelsindustri har således goda förutsättningar att klara konkurrensen med övriga länder i Europa. Dock måste ytterligare några förutsättningar finnas. Den nämnda skatteryggsäcken måste bort, mer medveten marknadsföring måste bedrivas genom ytterligare möjligheter till exportbidrag i nivå med omkringliggande länder och möjligheter för Livsmedelsverket att klara en utvecklad livsmedelskontroll, liksom nödvändig forskning. Fru talman! Den svenska bonden är nästan på jumboplats i Europa. Visst är det väl anmärkningsvärt ändå att svenska bönder tillhör bottenskiktet när det gäller nettoinkomst, jämfört med bönder i övriga EU. Den slutsats man kan dra är att låga inkomster i första hand inte beror på att intäkterna är relativt sett låga, utan på att kostnaderna är betydligt högre än intäkterna jämfört med övriga länder i Europa. Där de bästa livsmedlen produceras är således bonden nästan sämst betald. Endast Portugal tycks ligga sämre till. För att få en helhetsbild av den svenska bondens situation och jordbrukets betydelse bör betydande konsekvensanalyser genomföras. Det handlar om att belysa jordbrukets betydelse för sysselsättning, försörjningsberedskap, bevarande av det öppna landskapet, boende och service på landsbygden m.m. En sådan konsekvensanalys kan även belysa den svenska lantbrukarens konkurrenskraft och ekonomiska situation i förhållande till dennes kolleger i Europa i övrigt. Enligt vår mening har även avbytarverksamheten stor betydelse. Det ger lantbrukaren möjlighet att välbehövligt komma ifrån sitt arbete vid några tillfällen under året. Eftersom olika system för avbytartjänst nu växer fram i landet är det rimligt att ett sådant statligt stöd går direkt till den som använder sig av avbytare och att man får ersättning för uttagen tid med ett maximum som kan höjas i takt med att avbytarstödet byggs ut. I vårt budgetförslag finns 20 miljoner avsatta för ett sådant stöd. Till trädgårdsnäringen. Den bär liksom jordbruket på sin extra ryggsäck i form av skatter och avgifter. På samma sätt som jordbrukets produktionsskatter utgör energibeskattningen för växthusodlingen en tung kostnad att bära, och skatten står inte alls i rimlig proportion till den skatt som belastar växthusodlingen i konkurrentländerna. Detta står klart när man jämför med t.ex. Danmark och Holland, som är våra största konkurrenter. För att vi fortsättningsvis ska kunna säkra konsumenten en inhemsk produktion av t.ex. tomater och andra grönsaker är det viktigt att stärka näringens konkurrenskraft, därför har vi kristdemokrater i vårt budgetförslag också krävt att växthusodlingens skatt på bränsle återförs till näringen med ett belopp som motsvarar 20 miljoner kronor. Regeringen har i anslutning till budgetpropositionen klargjort att man avser att återföra jordbrukets gödselmedels och bekämpningsmedelsskatter till näringen och även se över möjligheterna att undanta jordbrukets arbetsmaskiner från dieselbeskattning. I det sammanhanget ser vi det som självklart att även växthusodlingens beskattning av bränsle för uppvärmning blir föremål för en motsvarande översyn om återföring till branschen. Samtidigt som vi med tillfredsställelse noterar att regeringen i budgetpropositionen visat lyhördhet för kristdemokraternas begäran om ett förslag om en forsknings och utvecklingsfond för trädgårdsnäringen konstaterar vi ändå att potatisodlarna ställs utanför motsvarande möjlighet att finansiera sina problem i det här sammanhanget. Vi ser det som angeläget att även potatisodlingen ges tillgång till budgetmedel i motsvarande omfattning som regeringen nu föreslår för trädgårdsodlingen och har därför anvisat detta i vår budget. För övrigt, fru talman, finns det ett särskilt yttrande fogat till betänkandet där kristdemokraternas budgetalternativ inom utgiftsområde 23 presenteras. Sammantaget satsar kristdemokraterna 553 miljoner kronor utöver regeringen inom utgiftsområdet. Därtill kommer avlastningen av skatteryggsäcken när det gäller fullständig elskattesänkning, sänkning av dieselskatten, borttagande av gödselskatt och slopad avgift för djurdatabas. Detta gör ytterligare 1 560 miljoner kronor som redovisas på sitt rätta ställe under skatteutskottets utgiftsområde. Till sist, fru talman, vill jag som ordförande i utskottet, och dessutom en ganska färsk sådan, uttrycka min tillfredsställelse över det goda klimat som råder i utskottet. Det kommer bl.a. till uttryck i en bred enighet i många frågor och dessutom i det här betänkandet genom tre eniga tillkännagivanden till regeringen. Vi är måna om att hjälpa regeringen när man själv inte har bilden riktigt klar för sig. Det gäller utöver den tidigare nämnda räntekompensationen även att bidraget till jordbrukets rationalisering inte ska begränsas till enbart tidigare beslutade åtgärder, utan även få användas till nya omarronderingsprojekt. Vidare ett tillkännagivande mot bakgrund av en aviserad informationskampanj om samerna som ursprungsfolk i Sverige och om samisk kultur. Där begär vi att regeringen återkommer till riksdagen med en redogörelse för satsningens närmare utformning och med förslag till finansiering. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna nr 3 och nr 7.

Fru talman! I detta betänkande från miljö och jordbruksutskottet, 2000/01:2, behandlas förslagen i budgetpropositionen för nästa år. Det gäller anslagsområde 23, Jord och skogsbruk, fiske med anslutande näringar, liksom 75 motioner med yrkanden på området. 13,7 miljarder. Att beloppet blivit så högt beror på att de EU-medel som utgått till lantbruket i form av stöd eller ersättningar för sänkta produktpriser eller åtgärder på miljöområdet ingår här. I utgifterna ingår obligatoriska åtgärder som areal och djurersättningar, intervention och exportbidrag. Härtill kommer också delfinansierade stöd och ersättningar som förutsätter nationell medfinansiering. Det nya landsbygdsprogrammet och den nya strukturplanen för fiskenäringen i Sverige ingår också. Budgeten påverkas också av att arealersättningarna för år 2000 försenats. Utbetalningarna kommer först efter nyår. Vi har, fru talman, liksom många andra kritiserat denna försenade utbetalning, och vi anser det negativt för näringen. Vi moderater vill ha en återgång till den gamla ordningen. Dock noterar vi nu att utskottet i tillkännagivande gått med på att lantbruket ska erhålla räntekompensation för den försenade utbetalningen. Fru talman! Vi moderater har i reservationer markerat de områden där vi har avvikande förslag och våra motiv för detta. Vi står självfallet bakom alla reservationer undertecknade av oss moderater i utskottet, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 1. I denna reservation tas de avvikelser i anslagen upp som vi har i vårt budgetförslag gentemot det som regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet framfört i budgetpropositionen. Då det gäller internationellt skogssamarbete vill vi öka anslaget med 745 000 kr jämfört med regeringens förslag. Vi anser det angeläget att svenskt kunnande, erfarenhet och tradition presenteras och att våra svenska intressen hävdas i internationella sammanhang. Sverige är en stor skogsnation i Europa och därför betydelsefull också i EU-sammanhang. Jag återkommer om våra övriga motiv vad gäller skogsfrågorna. Fru talman! När det gäller ersättning för viltskador föreslår vi att anslaget reduceras. Vi gör inte detta av den anledningen att skador inte ska ersättas. Däremot anser vi att jaktinstrumentet i större utsträckning än i dag bör användas för att begränsa skador av vilt. Dagens situation är alarmerande, och vi inväntar nu regeringens syn i den aviserade rovdjurspropositionen. Anslaget till Statens jordbruksverk vill vi minska med 5 miljoner i förhållande till regeringens förslag. Vi tror att verket, som ändå får uppemot 296 miljoner, kan leva med detta. Vi lägger fram förslaget eftersom vi anser att effektiviteten bör kunna ökas. Vi anser också att satsningarna på det livsmedelsekonomiska institutet inte är optimalt sett från ett resursperspektiv. Vi har därför föreslagit en besparing. När det gäller Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande - forskning och kollektiv forskning - vill vi moderater satsa mer än regeringen på miljöforskning inom det konventionella jordbruket och mindre inom det ekologiska. Regeringen satsar nästan alla miljöforskningspengar på det ekologiska jordbruket, vilket vi anser vara fel. Varför anser vi det? Jo, därför att det konventionella jordbrukets andel av produktionen i Sverige utgör över 90 % av totalproduktionen. Satsningarna på miljöforskning inom konventionellt jordbruk kan av allt att döma ge de största miljövinsterna. Varför vill inte majoritetspartierna inse detta? Beträffande jordbrukets miljöavgifter och miljöskatter, exempelvis gödselskatterna och dieselskatterna, som innebär en kraftig konkurrenssnedvridning till nackdel för det svenska jordbruket, sker inte mycket trots påpekanden år efter år från vårt håll. Nu talas det om en återföring av gödselskatterna. Men hur? Vi vet ännu inte hur mycket som ska bli återfört och hur det ska ske. Vi moderater kan emellertid ge klart besked om hur vi ser på det hela. Ta inte ut de skatter som ska återföras - det är det administrativt enklaste och ur konkurrenssynpunkt rättvisaste. Var står majoriteten? Jag vill också fråga: När kommer förslag om reducering av dieselskatterna? I reservation 5 tar vi upp motiven för att vi vill satsa mer än regeringen på internationella skogsfrågor. En rad högaktuella internationella frågor har bäring på skog och skogsbruk, och det kräver svensk bevakning. Låt mig ta några exempel: Natura 2000, regelsystem för ersättningsansvar för miljöskador, EU:s vattendirektiv, frågor om sänkor i klimatpolitiken, skogsskyddsfrågor och internationella konventioner. Det är viktigt att för skogsnäringen och äganderätten viktiga frågor inte försummas. Därför krävs det tillräckliga resurser för att kraftfullt kunna företräda svenska intressen i internationella sammanhang. En ur internationell synvinkel positiv inställning till vårt skogsbruk utgör grunden, som vi ser det, för en fortsatt framgångsrik svensk skogsindustriexport med bibehållen respekt för våra miljömål. Vi har också i reservation 8 tillsammans med Kristdemokraterna och Centerpartiet tagit upp den nationella ersättningen till jordbruket i norra Sverige, som är direkt kopplad till produktionen, på grund av att produktionen inom stödområdet är vikande, särskilt i det fjällnära området. Det är ytterst viktigt att de regionala ersättningarna justeras uppåt inom den ekonomiska ram som finns. Vi menar att ytterligare produktionstapp inte kan klaras av om man ska kunna behålla en levande landsbygd i dessa områden. Jag vill till sist också beklaga att jordbruksministern inte deltar i dagens debatt. Det finns många viktiga frågor, inte minst högaktuella sådana, som det hade varit värdefullt att få kommentarer till direkt från jordbruksministern. Men vi har all anledning att återkomma i dessa frågor, och vi har också all anledning att invänta de synpunkter som kommer från regeringens företrädare i den här debatten. Jag yrkar alltså bifall, fru talman, till reservation 1. I övrigt står vi givetvis bakom de reservationer som är undertecknade från moderat håll.

Fru talman! Jag tänkte börja med ta upp några saker som vi gör i den här budgeten. Sedan tänkte jag ta upp några saker som vi ännu inte gör men som jag hoppas att jag kan stå här om ett år och säga att vi gör då. Jag tänker inte göra någon heltäckande beskrivning av betänkandet. Det finns ju ytterligare två utmärkta företrädare för majoriteten på talarlistan. Tillsammans lyckas vi nog presentera helheten. Den här budgetpropositionen innebär inga nya stora reformer, men den innehåller ändå en del betydelsefulla förändringar. Vi ökar anslaget för viltskador, framför allt fr.o.m. 2002. Detta möjliggör den nya rovdjurspolitik som vi hoppas att Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna snart ska kunna presentera. Vi i Vänsterpartiet har inte nöjt oss med den ambitionsnivå som Rovdjursutredningen har föreslagit. För oss är det angeläget att vi i Sverige har långsiktigt livskraftiga stammar av de stora rovdjuren. En ökad satsning på ersättning för de skador som rovdjur orsakar är därför angeläget för oss. Det gör att vi kan höja ambitionsnivån för t.ex. vilket antal vargar och järvar som förvaltningen av stammarna ska syfta till och att vi kan ha restriktiv skyddsjakt. Antagligen kommer det att krävas ytterligare anslagshöjningar framöver, när stammarna ökar. Ett annat område där vi tillför resurser till utgiftsområdet är skogspolitiken. En del där är en satsning på lövskogsplantering i södra Sverige, där gran planterats på ställen där gran egentligen inte borde ha planterats. De enorma mängder skog som blåst omkull är ett tydligt tecken på det. Vi går nu in med en satsning för att undvika att gran planteras på samma mark igen. Egentligen är det en bättre tillämpning av skogsvårdslagen som skulle behövas. Gran bör inte planteras utanför sitt naturliga utbredningsområde. Detta har vi motionerat om, men den motionen behandlas i ett annat sammanhang. I detta betänkande har vi en reservation om forskningen på gran respektive lövträd. I dag upplever vi en sned fördelning av forskningsanslagen. Vi skulle vilja se en ökad forskning kring lövträd. Jag yrkar bifall till den reservationen, reservation 11 under mom. 23. Inom skogspolitiken lägger vi också pengar på bevarandeinsatser i fråga om s.k. jätteträd, en småbiotop som det är angeläget att skapa ett varaktigt skydd för. Inom jordbruket gör vi framför allt två viktiga insatser. Den ena är en kompensation för de försenade utbetalningarna av arealstöden. Detta är naturligtvis positivt. Att situationen över huvud taget har uppkommit är vi ändå kritiska till. Orsaken är ju utgiftstaken och budgetlagstiftningen. I stället för att ha ett rimligt budgetsystem med utgiftstak som kan anpassas till verkliga förhållanden tvingas den här typen av tricksande under taken fram. Detta visar takens absurditet och borde få flera vänsterpartister att fundera på hur klokt dagens budgetsystem egentligen är. Nu får vi ändå vara nöjda med denna kompensation, som införs för att svenska bönder ska slippa stå för de kostnader som har uppstått. Den andra viktiga saken vi gör inom jordbruket är att vi tar ett första steg för att förvandla handelsgödselskatten och bekämpningsmedelsskatten till avgifter som återförs till jordbruket. Det pågår för närvarande en diskussion mellan Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna om hur det här ska göras. Vår utgångspunkt i den diskussionen är att åtminstone en del av pengarna för handelsgödselskatten ska återföras på ett sätt som bidrar till en effektivare växtnäringsanvändning och ett minskat växtnäringsläckage. Detta kan göras genom riktade satsningar i de områden där problemen är störst, dvs. i de kustnära områdena i södra Sverige. Exempel på sådana insatser kan vara ett utvecklande av växtnäringsbalanser på gårdsnivå, bidrag till teknikutveckling eller anläggande av våtmarker. Vi vill från vår sida föra en öppen diskussion om detta med företrädare för både näringen och naturvården. Det viktiga är att vi får satsningar på rätt åtgärder som faktiskt kan ge goda miljöeffekter. Fru talman! Jag tänkte nu komma in på vad vi har att göra framöver. Utgångspunkten måste då vara det arbete med miljömålen som vi håller på med. Jordbruket berörs starkt av flera av målen, t.ex. ett rikt odlingslandskap, ingen övergödning och en giftfri miljö. Utvecklingen i dag gör inte att vi når de miljömål som vi har satt upp, och därför krävs det ytterligare åtgärder. En del av detta måste göras inom landsbygdsförordningen, dvs. miljöstöden och satsningarna på landsbygdsutveckling. Den ska ses över inför år 2003, och vi bör i det sammanhanget föreslå fler insatser. Vi behöver bl.a. förlänga vallstödet. Vi kan behöva utöka anslagen för biologisk mångfald. Antagligen behövs förstärkningar av åtgärderna för att begränsa näringsläckaget av fosfor och kväve. Satsningar för att kunna bevara de jordbruk med höga naturvärden som annars riskerar att läggas ned är förstås också angelägna. Jag vill inte nu låsa mig vid exakt vad som kommer att behövas. Det får dels det fortsatta arbetet med miljömålen, dels översynen av de nuvarande stöden utvisa. Att det kommer att krävas ökade resurser kan vi nog ändå vara säkra på. Vi anser att dessa bör tillföras genom ökade svenska anslag i kombination med modulering, dvs. att vi tar en del av de generella jordbruksstöden och satsar på miljö och landsbygdsutveckling. Detta är en omfördelning som vi bedömer som klok både för utvecklandet av det svenska jordbruket och för att bättre kunna nå miljömålen. Det andra området där det kommer att krävas ytterligare åtgärder framöver och som jag vill ta upp här gäller utformningen av jordbrukets miljöskatter. Dagens utformning av handelsgödselskatten är inte särskilt bra för att skapa en effektiv växtnäringsanvändning och för att minska näringsläckaget. Visst har den effekt, men vi tror att vi kan öka den effekten högst väsentligt genom en annan utformning. Vi är överens med regeringen om att tillsätta en utredning för att se över utformningen och för att hitta ett bättre system. Samma utredning ska se över skatten på bekämpningsmedel. Genom den återföring av skatten som vi nu inför ökar möjligheterna att kraftigt höja bekämpningsmedelsskatten utan att det svenska jordbrukets samlade konkurrenskraft försämras. Vi har länge ansett att det är nödvändigt med en rejäl höjning av bekämpningsmedelsskatten, och det är angeläget att vi lyckas med det nu. Även dieselskatten för jordbruket ska ses över. Vi i Vänsterpartiet anser att det rimliga vore att jordbruket slapp betala den del av dieselskatten som är kopplad till vägtrafiken, dvs. att jordbruket borde betala den skattesats som den grönfärgade dieseln har, vilken är lägre än för den vanliga dieseln. Vi ska göra en översyn av trafikbeskattningen. Och i det sammanhanget ska denna fråga tas upp. Samtidigt är det nödvändigt att man ser på vilka möjligheter som det finns att minska arbetsmaskinernas utsläpp. Där finns det andra åtgärder än dieselskatt att använda som kan var betydligt effektivare. Och jag förutsätter att vi kommer att föreslå ett åtgärdspaket för att minska arbetsmaskinernas, inklusive jordbruksmaskinernas, utsläpp. Fru talman! Med de åtgärder som jag föreslår här tror jag att vi ökar våra chanser att minska jordbrukets miljöbelastning rejält. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är åtgärder som inte försämrar det svenska jordbrukets konkurrenskraft - tvärtom. Genom en klok och framåtsyftande miljöpolitik för jordbruket skapar vi bättre och bättre förutsättningar för att det svenska jordbruket ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen. De som tidigare hävdat att det kostar för mycket att gå före sina grannländer i omsorgen om djur och miljö borde nog tänka en gång till i dessa BSE-krisens dagar innan de säger samma sak igen.
Fru talman! Jonas Ringqvist vill ha fler vargar och rovdjur i Sverige. Inser inte Jonas Ringqvist att detta skulle innebära ytterligare rovdjursskador? Och har inte Jonas Ringqvist uppmärksammat människors reaktioner, människor som bor och lever i dessa bygder där exempelvis varg och lodjurstrycket nu har ökat så kraftigt? Det innebär ju också att man får en utveckling där jaktviltet också hämmas i sin utveckling. Inser inte Jonas Ringqvist detta? Jonas Ringqvist tar också upp gödselskatterna och säger att den konkurrenssnedvridning som vi ofta talar om går att undvika och att det t.o.m. går att uppnå konkurrensneutralitet med ökade gödselskatter och ökade miljöavgifter. Det tarvar nog en närmare förklaring hur detta ska kunna gå ihop.
Fru talman! Jag ska först ta upp rovdjuren. Jag är väl medveten om den oro som finns på en del ställen där det finns många rovdjur och där de ökar snabbt. Samtidigt kan vi i andra länder som har betydligt större stammar av rovdjur än vi har i Sverige se att man där inte upplever det som ett problem. Jag är övertygad om att frågan till stor del handlar om information och kunskap, att man vet vad som gäller och hur dessa rovdjur beter sig och att man inte ska måla upp den skräckbild som Ingvar Eriksson försöker hjälpa till att måla upp. Ingvar Eriksson tog upp att jaktviltet, det vilt som jägarna ska kunna jaga, riskerar att minska om vi får fler rovdjur. Jag tror att de flesta jägare kan ställa upp på att det är rovdjuren som bör ha företräde när det gäller viltet, rådjur osv. Jakt är inte ett intresse som bör stå över att vi ska ha livskraftiga stammar av rovdjur. När det gäller handelsgödselskatten har jag inte sagt att vi vill höja den. Vad jag är övertygad om är att vi kan hitta ett system som är konkurrensneutralt genom att vi återför pengar från skatter och avgifter till näringen samtidigt som avgiften utformas på ett mer styrande sätt. På det sättet minskar vi inte jordbrukets samlade kostnader för dessa skatter, men vi når den miljöstyrande effekt som vi vill ha. Med Ingvar Erikssons, moderaternas och den samlade borgerlighetens, förutom Folkpartiets, modell - att helt ta bort skatten - så når vi inte den miljöstyrande effekt som också är nödvändig.
Fru talman! Jonas Ringqvist talar om att jag försöker skrämmas när jag tar upp rovdjursfrågan. Jag vill inte skrämmas. Vi anser också att vi ska ha en viss rovdjursstam. Men den ska vara balanserad. Vi ser nu att trycket har ökat genom att man är senfärdig och genom att man inte vågar vidta åtgärder. Och människors reaktioner mot rovdjuren ökar också. Det är ju det allra sämsta förhållandet. Och det är utan tvekan på det sättet att människor tar saken i egna händer om inte de som har makten inser detta. Det är en betydligt olyckligare utveckling. Då har vi ingen kontroll över det. Därför ser vi med stor spänning på vad regeringen ska föreslå i rovdjurspropositionen så småningom. Jonas Ringqvist talar om konkurrensneutralitet när det gäller gödsel och miljöskatter. Då handlar det om hur återföringen ska ske. Det får vi inget besked om. Vänsterpartiet bara tror att detta problem ska lösas. Men utan tvekan sker, som jag har sagt tidigare, 90 % av den svenska produktionen på konventionellt sätt. Det är ju dessa producenter som betalar dessa skatter. Och konkurrensneutralitet kan ju inte uppnås om man på något sätt ska styra, som Jonas Ringqvist säger, återföringen av dessa medel. Jag kan därför inte vara nöjd med det besked som vi har fått här.
Fru talman! Ingvar Eriksson säger att även han vill ha balanserade stammar av rovdjur. Jag undrar vad det betyder. Betyder det att Ingvar Eriksson ställer upp på det som de genetiska experterna säger att vi behöver ha, dvs. minst 500 vargar i Sverige? Det är vad som krävs för att de inte ska bli genetiskt utarmade, för att de inte ska bli sjuka, för att stammen ska vara livskraftig. Om han menar att det är balanserade stammar borde vi inte ha något problem. Jag är medveten om att det är problem med acceptansen, som vi naturligtvis måste ta hänsyn till. Vi ska inte rusa på och säga att vi ska ha 500 vargar på en gång. Vi får ta det successivt. Ta det lugnt. Gå ut med information på ett "balanserat" sätt. Det är anmärkningsvärt att det är vi i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna som när det gäller jordbrukets skatter för en diskussion med näringen och ligger jordbruksnäringen ganska nära i frågan. Vi har haft diskussioner med LRF centralt när det gäller handelsgödselskatten. Vi är rätt överens. Vi har träffat LRF lokalt i Halland och de södra regionerna där problemen med övergödning är störst. Vi är ganska överens om vilka modeller vi ska ha. Nu pågår ett arbete om den exakta modellen för återföring. Det kan ta ett tag att hitta rätt modell, men nog ska vi vara klara med det till den utlovade ekonomiska propositionen.
Fru talman! Vänsterpartiet står ju huvudsakligen bakom det budgetförslag som regeringen har lagt fram. Jag noterar med tillfredsställelse att man har reagerat mot trixandet när det gäller arealersättningarna och att man också har tankar och idéer kring att återföra pengarna för gödsel och bekämpningsmedelsskatterna. Sedan kan man diskutera hur det ska se ut. Där får vi i dag inga riktiga svar eftersom förhandlingar och samtal pågår. Vi har redan nämnt konkurrensneutraliteten. Det vore intressant att höra vad Vänsterpartiet säger. Hur är inställningen till avlyftet, det löfte som regeringen trots allt har gett till LRF att hitta ett avlyft av bl.a. dieselskatten och komma fram med något till vårpropositionen? Kommer det att med Vänsterpartiets hjälp komma konkreta löften i vår?
Fru talman! Jag förstår att den konkreta frågan gällde dieselskatten. Jag tror inte att det råder något tvivel om vår uppfattning. Vi har från Vänsterpartiets sida sagt att jordbruket borde få använda för arbetsmaskiner i första hand den grönfärgade dieseln, dvs. få en skattesänkning. Andra styrmedel ska hittas för att minska arbetsmaskinernas miljöbelastning. Vi finns med med vår ståndpunkt i den diskussion som pågår mellan de tre samarbetande partierna. Just nu kan jag bara stå för vår uppfattning. Vi får vänta och se vad som kommer.
Fru talman! Vi går ett steg vidare. Hur är Vänsterpartiets inställning och känsla för att de svenska bönderna ligger i botten när det gäller nettoinkomst i Europa, att det bara tycks vara Portugal som ligger sämre till? Är det en gynnsam situation som lyfter fram jordbrukaryrket, som motiverar ungdomar till att utbilda sig och satsa på modernäringen? Vad är det för åtgärder som Vänsterpartiet har för att förbättra verkligheten inkomstmässigt för bonden i dag? Vad gör man för att höja kvaliteten så att också ungdomar kan lockas till en framtid i yrket? Tillhör Vänsterpartiet dem som menar att om fem-tio år har vi möjligen 10 000 jordbrukare kvar? Det ska handla om jättejordbruk, vilket innebär att vi inte har några bönder kvar i fjälldalarna, Norrlands inland och mellanbygderna framöver. Är det det som
Fru talman! Det här var en väldigt ledande fråga. Naturligtvis är det ett problem att svenska bönders lönsamhet ligger bland de sämre i Europa. Det vore svårt att säga någonting annat. Sedan var det frågan om Vänsterpartiets inställning och vad som ska göras. Nu är Ulf Björklund ganska ny i sammanhanget, så han kanske kan behöva få veta. Om han hade varit med ett tag hade han fått höra det tidigare. Inkomstskillnaderna är ganska stora mellan olika jordbruk. Det är olika i olika regioner. Vi tror att det bästa sättet att lösa de problem vi har är att lyfta över mer pengar i landsbygdsförordningen för landsbygdsutveckling, riktade insatser genom modulering till de regioner där det finns problem, och det krävs ökade svenska anslag.

Fru talman! Konsumentintresset för sunda och säkra livsmedel av hög kvalitet fria från hormoner, antibiotika och dylika ting växer. Jag tycker att det är glädjande att detta intresse växer. Det gläder mig också att vi alla kan stå här i kammaren och med bestämdhet hävda att svenska livsmedel ligger i topp när det gäller kvalitet. Men då Inge Carlsson - jag vänder mig till majoritetens främste företrädare - är det viktigt att vi har livskraftiga svenska jordbruksföretag, så att konsumenterna som eftersträvar och vill ha säkra och sunda livsmedel även fortsättningsvis kan köpa svenska livsmedel. De svenska jordbruksföretagen måste ha förutsättningar att utvecklas. Därtill är det så - och det känner säkert Inge Carlsson till - att ungefär 300 000 människor har sin utkomst i livsmedels och förädlingsindustrin. De är beroende av Sveriges bönders produktion. Utan primärproduktionen skulle arbetstillfällena inte finnas. Vi har många gånger i olika sammanhang diskuterat - och det tål att upprepas - att jord och skogsbruket är motorn på den svenska landsbygden. Ett livskraftigt svenskt jordbruk är en viktig förutsättning för en levande landsbygd och det öppna landskapet. Att då säkerställa jordbrukets fortlevnad är inte bara en fråga för dem som direkt är sysselsatta i näringen utan även för oss. Ett svenskt jordbruk med miljöhänsyn och god djuromsorg har en självklar plats i det ekologiskt uthålliga Sverige. Flera av våra strängare regler för jordbruket leder till högre kostnader för Sveriges bönder. En del av dessa kostnader är nödvändiga för att säkerställa det jag talade om inledningsvis, därtill bl.a. en god djuromsorg. Men därtill dras - något vi också har diskutera många gånger - den svenske bonden med särskatter jämfört med de konkurrenter och kolleger som den svenske bonden har. Sveriges bönder måste ges likvärdiga villkor gentemot sina konkurrenter och kolleger. Det betyder att den s.k. ryggsäcken måste lyftas bort med det snaraste. När, Inge Carlsson, kommer det avlyft som det har pratats om så länge och som är en förutsättning för det jag talade om inledningsvis, nämligen att vi ska kunna tillhandahålla säkra, trygga svenska livsmedel för den svenske konsumenten? Svenskt jordbruks konkurrenskraft måste förstärkas. Tidigare talare har talat om den frågan, så jag ska inte upprepa det. Lönsamheten är inte vad den borde vara. Det bevisas också av internationellt gjorda undersökningar. Det är Centerpartiets utgångspunkt i arbetet i riksdagen - för övrigt också i andra beslutande församlingar på området - att något måste göras. Det är synd att inte fler partier i kammaren delar denna uppfattning, just för att vi vill ge våra svenska konsumenter vad de efterfrågar, nämligen säkra och sunda livsmedel. Fru talman! Så över till några andra saker som kanske är något mer positivt. Jag är glad över att vi i Centerpartiet har kunnat medverka till att det nu blir en räntekompensation för de senarelagda arealbidragen. Men låt mig också nämna det negativa och smolken i bägaren i det här sammanhanget. Det innebär likviditetspåfrestningar. Det kan innebära att böndernas barn får sin julklappar efter jul. De pengar som normalt kommer i samband med att man producerar och säljer en vara, i detta fall spannmål, kommer i oktober november månad för den som behöver dem. Nu blir de senarelagda. Visserligen är jag glad över att vi har kunnat kompensera det till del vad gäller räntan, men likviditetspåfrestningen finns där. Den blir kännbar speciellt för den unge nystartade lantbruksföretagaren. Därtill är jag glad över att vi i utskottet har kunnat enas om att vi kan använda en liten slant till nya omarronderingsprojekt. Fortsättningsvis kan inte bara redan beslutade omarronderingar få del av den peng som finns anslaget för detta. Jag tror att det är viktigt för att vi ska kunna utveckla lantbruksföretag i alla delar av landet. Det är särskilt påtagligt i Dalarna och i delar av Västernorrland. Men ändå finns problemen i alla delar av landet. Centerpartiets kritik av regeringens förda jordbrukspolitik kan inte ha undgått någon. Vi anser trots framgången med räntekompensationen att det finns mycket i regeringens politik som måste förändras. Vår motion från den allmänna motionstiden pekar på flera områden där regeringen fallerat. Det behövs nationella medel för att kompensera den dåliga förhandling regeringen gjorde när det gäller landsbygdsförordningen. Det gläder mig att Jonas Ringqvist och Vänsterpartiet tycks vilja bifalla detta yrkande, och jag hoppas att man gör det i kommande budgetdiskussion. Ytterligare resurser behövs för att förbättra och förändra ersättningarna för besättningar som råkar ut för epizootiutbrott. Resurser behövs till forskning och utveckling inom livsmedelssektorn. Stödet till forskningen om det ekologiska jordbruket måste komma fler till del. Inte minst måste jordbrukets sociala dimension börja att behandlas och debatteras på ett sätt som vi kanske inte har gjort så här långt. Vårt lands möjligheter att på ett hållbart sätt nyttja jordens och skogens resurser är beroende av en hög nivå på forskningen och utvecklingen inom området. Detta är ett ansvar såväl för staten, dvs. för oss, som för näringen. I syfte att främja näringens konkurrenskraft genom bl.a. stark vidareförädling måste enligt min mening staten öka anslaget till forskning och utveckling inom jordbruks och livsmedelsforskningen. Vid en internationell jämförelse är de resurser som tillförs detta område små. Vi bör alltså bättra oss. Sunda och säkra livsmedel är en mycket viktig faktor för människors hälsa. Det gäller speciellt för de yngre människorna, barnen. Livsmedel framställda på ett etiskt och ekologiskt riktig sätt är en livskvalitetsfråga. Utan tillgång till sunda och säkra livsmedel försämras människors livskvalitet på ett avgörande sätt. Vi i Centerpartiet anser att livsmedel ska märkas så att vi underlättar konsumenternas val. Kammaren vet också att vi i Centerpartiet vill se en gemensam livsmedelsmyndighet med befogenheter på EU-nivå så att vi kan säkerställa livsmedelskvaliteten inom hela den europeiska unionen. Som konsument ska man kunna lita på att det är sunda och säkra livsmedel man köper till sig och sin familj. Jag är inte säker på att man kan göra det i alla delar av den europeiska unionen i dag, därav våra krav. Fru talman! Jag vill med anledning av det anförda yrka bifall till min reservation 10 under mom. 22.

Fru talman! Jordbruket ger oss mat, bevarar biologisk mångfald och ger oss skönhetsupplevelser. Det torde vi vara överens om. När det gäller problemen inom svenskt jord och skogsbruk har vi en del vanliga formuleringar som t.ex.: Djur transporteras under fruktansvärda förhållanden inom EU. Enligt färska rapporter finns stora brister också i Sverige. En del skrämmande uppgifter finns om vad svenska djur får i sig. Förbud mot viss utfodring innebär ekonomisk smäll för Sveriges bönder. Svenska bönder är näst fattigast i Europa. Jordbruket orsakar miljöproblem i hav och sjöar. Dagens jordbruk minskar den biologiska mångfalden. Svenskt skogsbruk är inte uthålligt. Det är några vanliga problemuttalanden. Den avskyvärda hanteringen av djur som sker under djurtransporter är allvarliga brott mot regler och överenskommelser. Har ett svenskt agerande inom EU lett till att vi har fått ett slut på grymheterna? Jag hade hoppats att få ställa frågorna till jordbruksministern i dag. Det är dessa bidrag som gör transporterna lönsamma. Tyvärr finns tecken på att också i Sverige sker transporter under tveksamma förhållanden. Den senaste tiden har vi kunnat läsa om hur nya fall av galna ko-sjukan har upptäckts på flera håll i Europa. Först var det Storbritannien och Danmark. Sedan har upptäckter gjorts i bl.a. Frankrike, Tyskland och Spanien. Europas konsumenter oroas nu för utvecklingen. En undersökning visar att hela 35 % av de svenska konsumenterna drar sig för att köpa nötkött trots att inga upptäckter av BSE har gjorts i Sverige. Oron är berättigad. Vi vet att det finns en risk, om än mycket liten, för att BSE kan överföras från det smittade köttet till människan som äter det. Det största problemet är att köttdjur fortfarande utfodras med kött och benmjöl från andra djur av samma art. Här uppstår de främsta smittoriskerna. Utfodring med kött och benmjöl har nu pågått i många år. Ett exempel på hur kvalificerad galenskapen varit är dioxinskandalen i Belgien år 1999 där man malde ner de förgiftade djuren och använde mjölet till att utfodra friska djur, som då givetvis också blev dioxinförgiftade. Därför måste det nu till ett fullständigt stopp för kött och benmjöl överallt i EU. Förbudet måste gälla såväl utfodring till nötkreatur som till fjäderfän och grisar. Man kan inte utesluta att också gris och kyckling kan smittas. Det är bra att EU-kommissionen nu vill att alla äldre köttdjur testas. Självklart måste de kontrollerna vara omfattande. Inga undantag ska göras, Sverige inkluderat. Jordbruksministern har uttryckt uppfattningen att vi skulle motsätta oss de här kontrollerna därför att Sverige hittills har varit förskonat från BSE. Vi tycker att det är en tveksam inställning. Det går nämligen inte att vara hundraprocentigt säker på att smittan inte finns. Vi vill vara säkra, och därför är kontroller helt nödvändiga. Möjligen borde de gälla även för andra djur än kor. Sverige importerar sedan länge en stor del av sitt kött, framför allt till sjukhus, skolor och andra storkök, och är således beroende av säkra livsmedel i hela vår omvärld. Europas konsumenter har en rätt att få känna sig fullständidgt trygga med den mat som de äter. Därför måste omfattande test utföras inom hela Vissa jämförelser visar att den svenske bondens lönsamhet är bland de sämsta i Europa. Det är vår uppfattning att den svenske bonden på lång sikt kommer att klara konkurrensen från omvärlden. Detta tack vare goda kunskaper, miljömedvetenhet och en ambition att finna nya och mer rationella metoder. Men då får vi självklart inte på kort sikt slå ut det svenska jordbruket. Ryggsäcken har lättats, men den är fortfarande tung. Vi kan dock inte ansluta oss till det resonemang som högerpartierna och även Centern för om att avskaffa miljöskatterna. Däremot anser vi att innehållet i ryktet att regeringen och LRF kommit överens om att jordbrukets miljöskatter ska återbetalas till jordbruket är intressant. Det är dock viktigt att återbetalningen blir miljöstyrande. Vi har för en stund sedan hört att det pågår resonemang om en sådan konstruktion. Det är också glädjande att de resonemangen förs med jordbrukarna och deras organisationer. Den gemensamma jordbrukspolitiken i Europa har inte tagit tillräcklig hänsyn till miljön. Åtgärderna för att minimera jordbrukets miljöbelastning är inte tillräckliga. Separata miljömål för jordbruket måste skapas på Europanivå. Men med vilken framgång agerar Sveriges representanter i EU i den här frågan? Jordbruket och skogsindustrin har till stor del skapat Sveriges välstånd och genererar årligen stora netto och exportintäkter. Utvecklingen på börsen har under de senaste veckorna klart visat att tillväxten i skogen är säkrare och starkare än inom IT-branschen och den s.k. nya ekonomin. Skogsindustrins stora ekonomiska betydelse har inneburit att den till stora delar har styrt utformningen av skogspolitiken. I dag vet vi, genom ökad kunskap om skogsekosystemet, att skogsbruket i sig självt kan utgöra ett hot mot miljön och i förlängningen mot det framtida skogsbruket. Vi ser också att det finns andra värden i skogen än det rena produktionsvärdet. Överordnat allt annat ligger kravet på ett uthålligt brukande av naturresurser, bevarande av biologisk mångfald och ett kretsloppstänkande. Sverige har genom ratificering av Riokonventionen förbundit sig att iaktta detta. Det finns forskarrapporter som entydigt avslöjar att vi inte lever upp till de här åtagandena. Vid en presentation av en miljökonsekvensbeskrivning från Institutionen för skoglig marklära vid Sveriges Lantbruksuniversitet sades bl.a. att "dagens skogsbruk inte är långsiktigt hållbart och att dagens skogsbruk inte kan sägas vara ansvarsfullt förvaltande av skogsmarken". Detta är alarmerande och en allvarlig kritik mot svenskt skogsbruk. Man säger att nuvarande skogsbruk innebär ett hot mot skogsekosystemet och de övriga värden som skogen har. Det är alltså ett hot även mot skogsindustrin. Är månntro detta skäl till att se över skogsvårdslagstiftningen?

Fru talman! När man kommer upp efter Harald Nordlund undrar man alltid vilken debatt vi egentligen har. Jag tänker återföra debatten till att handla om det som den egentligen ska handla om, nämligen miljö och jordbruksutskottets betänkande MJU2, som behandlar utgiftsområde 23. Jag tänker inte ta upp en debatt om EU:s jordbrukspolitik. Jag kan dock upplysa kammarens ledamöter om att Miljöpartiet har begärt att jordbruksministern ska ordna en information om BSE-situationen och situationen i Sverige. Detta har vi fått nej till, och vi lämnar därför i dag in en ansökan om en särskild debatt om den situation som har uppkommit med anledning av BSE-krisen i många länder i EU och även om det som hänt här i Sverige. Det visar sig att köttmjöl nu använts som foder även till kalvar, fastän vi alla här trodde att sådant inte förekommer i Sverige. Vi får se om vi får respons för en sådan debatt. Jag hoppas att vi kan få stöd från er andra för en sådan debatt, för jag tror att den är nödvändig. Jag tänker alltså återgå till det som vi skulle diskutera, nämligen MJU2. Jag yrkar bifall till hemställan i det betänkandet. Jag vill också, om det inte är för sent, yrka bifall till hemställan i MJU1, vilket jag glömde att göra i den förra debatten. Det gäller en del av den budget som s, v och mp lägger fram gemensamt. Här finns en hel del satsningar som vi är mycket nöjda med, t.ex. ytterligare satsningar på viltskador, vilka, som Jonas Ringqvist sade, bäddar för nästa proposition som vi hoppas att vi från s, v och mp kan lägga fram gemensamt, nämligen den som ska handla om rovdjur. Jag tycker att debatten därom kan anstå tills propositionen föreligger, men de förstärkningar som finns i budgeten för år 2002 ökar naturligtvis möjligheterna att ha starka populationer av rovdjur i Sverige, även i områden där det är konflikter. Jag tänker i den här debatten försöka ägna mig åt att försöka ta död på en del myter. Det är naturligtvis oerhört svårt, och många har tidigare försökt göra det, men det finns skäl till det. Den första myten är att det odlas mindre och mindre i Sverige. Det är inte sant. Det odlas precis lika mycket nu som för ett antal år sedan. Det produceras också lika mycket mjölk som vi har möjlighet att producera med tanke på att EU sätter ett tak för hur mycket mjölk som vi får producera. Vi har också samma antal köttdjur som vi tidigare har haft och som vi har bidragsrätt till. Det produceras alltså lika mycket mat i Sverige och odlas lika mycket som för ett antal år sedan. Därom är alla - LRF, bondeorganisationerna och alla andra som kan räkna - helt överens. Det som sker är att en hel del bönder slutar med sin verksamhet. Men här finns ytterligare en myt. Jag ska göra ett utdrag ur en artikel där det står: "EU:s jordbrukspolitik måste i framtiden också inriktas på att stödja miljövänligt, ekologiskt hållbart jordbruk. Det görs bäst av småskaliga jordbruk, som också bär vårt kulturhistoriska arv som är typiskt för Också det här är en myt. I verkligheten är medelarealen för ett konventionellt lantbruk i Sverige i dag Sverige är i dag 61 hektar. Ni som följer med kan konstatera att det blir alltfler och allt större lantbruk som ställer om till ekologisk drift. I samtal med de ekologiska lantbrukarna har jag och en ytterligare medarbetare fått uppgift om tre mjölkgårdar med mer än 300 mjölkkor. Något som också är slående och mycket intressant är att medelåldern på de ekologiska lantbrukarna är betydligt lägre än på de konventionella lantbrukarna. Det är också intressant att kunna konstatera att många av de ungdomar som vill starta lantbruk inte klarar att köpa gårdarna som är 33 hektar eller mindre, eftersom det inte går att få lönsamhet på dem. Hur ska vi göra det? Ska vi förbjuda dem att sälja sina lantbruk till dem som vill få lite större enheter, t.ex. ekologiska lantbrukare, för att få en lönsamhet i lantbruket? Vilka tvångs och styrmedel vill ni ha för att lantbruket inte ska kunna öka sin areal lite grann för att få en lönsamhet? Det gäller både konventionellt och ekologiskt lantbruk. Från Miljöpartiets sida vill vi naturligtvis värna de små lantbruken, men till skillnad från vad som står i den artikel som var underskriven av några kristdemokrater vet vi att det utgår stöd till ekologiskt lantbruk. Vi vet också att den här grenen av näringen i dag har en bättre lönsamhet än det konventionella. Lantbrukaren Hans Jansson ställde om, han sade att det var enbart ekonomiska skäl som gjorde att han ställde om. Om det var så får stå för honom. Men han kunde klart visa att det i dag är lönsammare att odla ekologiskt, dels därför att man slipper bekämpningsmedels och handelsgödselsavgifter, dels därför att det finns ett stöd till det. Jag skulle önska att de myter som sprids försvann. Jag vet inte hur man gör, vi hör dem gång på gång, åter och återigen. En annan diskussion som jag tycker är intressant är den som handlar om den s.k. ryggsäcken. Från Miljöpartiets sida har vi varit mycket skeptiska till att återföra handelsgödsels och bekämpningsmedelsavgifter till lantbruket. Men när vi tittar på Danmark ser vi att det faktiskt finns vissa fördelar. Danmark har i dag en bekämpningsmedelsskatt som är tio gånger högre än den svenska. I Sverige har vi ungefär 7 kr per hektar dos. I Danmark är skatten 70 kr per hektar dos. Det återförs till lantbruket. Det har fått till effekt i Danmark att det dels har kommit loss en förfärligt massa pengar till forskning om ekologiskt lantbruk, dels har det inneburit en samsyn i Danmark i dag om att man ska se till att producera för den framtida marknaden, den som efterfrågar ekologiska livsmedel som man kan få lite bättre betalt för. I dag säger Danmark att en av de stora exportmarknaderna för den här satsningen är Sverige. Naturligtvis är det intressant om vi i Sverige kan gå en liknande väg, att se på den danska modellen, kanske göra som i Danmark och höja bekämpningsmedelsskatterna och återföra pengarna till lantbruket. Exakt hur återföringen ska ske tittar vi som sagt nu på tillsammans med regeringen. Från Miljöpartiets sida ser vi faktiskt vissa fördelar med det danska systemet. I det fallet får jag säga att det nya sättet att tänka kanske är riktigare än det tidigare. Jag hoppas att jag därmed har klargjort vår uppfattning när det gäller den frågan. Vad gör vi för satsningar i budgeten? Det finns en del satsningar som jag tycker är intressanta att kommentera. Jag har tidigare talat om biotopskyddet och också haft en debatt med miljöministern. Jag anser att det är viktigt att kunna spara små biotoper i skogen därför att det ofta är där många av de hotade arterna finns. Men det är också viktigt att biotoperna inte blir för små, och det är viktigt att det finns korridorer mellan de små pärlorna så att arter kan sprida sig och att arter inte blir genetiskt isolerade. Vi satsar rejält på forskning om ekologiskt lantbruk i budgeten. Det är inte alls så som det påstås, att det inte finns en satsning på konventionellt lantbruk. Det har ju funnits under alla år - stora summor, miljarder. Här är det första gången det verkligen kommer till lite mer satsning på ekologiskt lantbruk. Danmark anslår ungefär 300 miljoner, och vi anslår 28 - skillnaden är naturligtvis stor. Men vi hoppas från Miljöpartiet att få upp det så småningom. Av pengarna till forskning om ekologiskt lantbruk öronmärks 5 miljoner för CUL, som betyder Centrum för uthålligt lantbruk. Vi menar att här sker spetsforskning som är mycket intressant. Vi gör också en extra satsning på Artdatabanken i budgeten. Det är inte mycket pengar, men för den verksamheten är det ett stort tilläggsbelopp, 5 miljoner extra per år. Artdatabanken finns som en egen enhet inom SLU. Vi skulle önska att Artdatabanken också hade en professur. Det vore självklart i ett land som säger sig vilka skapa ett ekologiskt hållbart samhälle att ha en professur i biologisk mångfald. Föreståndaren för Artdatabanken borde självklart ha professorstitel. Nu är det så att det bestäms av SLU:s styrelse. Ni som sitter i SLU:s styrelse tycker jag ska ta till er det här. Det var några generaldirektörer som för några år sedan uppvaktade regeringen för att få till stånd en professur för Thorleif Ingelöf, som det handlade om, men fick då veta att det är SLU som bestämmer. Man kan kanske säga att Artdatabanken är en främmande fågel i SLU:s verksamhet. Nu tillför vi alltså 5 miljoner extra. Vad Artdatabanken gör är att tillhandahålla information om hur den biologiska mångfalden mår i landet. Men man har också till uppgift att samarbeta internationellt runt artbevarandet med motsvarande organisationer och myndigheter i andra länder. För att man ska klara det här krävs en rejäl specialistkompetens. Inför den konferens som hålls varje år kan jag säga att förra årets konferens tog upp den biologiska mångfalden i havet. Där kan vi se att det finns brister i kunskap i dag. Vi hade en debatt här i kammaren för några veckor sedan om Östersjön. Vi hörde miljöministern säga att hade det som sker i Östersjön i dag skett på land hade vi vidtagit åtgärder. Det är svårt att se vad som sker under havsytan. Det är också svårt att få kunskap exakt om vad som händer med arter. Här krävs alltså specialistkompetens för att kunna bevara den biologiska mångfalden. I det hela vill jag säga att det här är en bra budget. Det som kommer i vårbudgeten kommer förhoppningsvis att innebära att ryggsäcksdiskussionen - ryggsäcken är egentligen det enda som har diskuterats i jordbruksdebatter under den tid jag har suttit i riksdagen - därmed kan vara slut. Det ska bli intressant att höra vad debatten kommer att handla om då.

Fru talman! Som svar på Gudrun Lindvalls fråga om vad bl.a. jag vill göra för att stödja den småskaliga produktionen skulle jag vilja säga så här: 2. De delar som redan har plockats bort vad gäller ryggsäcken, nämligen eldningsoljor och elskatten, borde ha kunnat komma till de mindre till del. Men Gudrun Lindvall såg till att den tusenlapp som man måste upp till för att få tillbaka någonting över huvud taget inte kommer. Vilka är det som drabbas? Jo, Gudrun Lindvall, de små. 3. Det gäller att se till att vi skapar förutsättningar för att utnyttja hela den framförhandlade ramen vad gäller lantbruksförordningen. Där utnyttjar vi i dag inte 400-500 miljoner kronor. Det är mycket pengar, vilka i huvudsak skulle ha gått till de små. 4. Jag hoppas att den utredning som nu sitter vad gäller jordförvärvslagstiftningen och annat kommer fram till några bra förslag så att Gudrun Lindvall och jag kan se till att vi får fler människor som bor på svensk landsbygd. När det gäller produktionen påstår jag fortfarande att Gudrun Lindvall har fel. Produktionen faller i Sverige i dag så att svenska konsumenter inte kan få svenska livsmedel, om man så vill ha. Den faller vad gäller svin och kött och är på väg att falla vad gäller ägg också.
Fru talman! Den statistik som finns talar sitt entydiga språk. Det finns alltid ett upp och ned när det gäller svinproduktionen, och jag tänka mig att svinproduktionen kommer att gå upp rejält nu när antagligen viljan att köpa nötkött kommer att minska. Som Eskil Erlandsson vet är inte svinproduktionen lika kontrollerad som mycket annat inom EU. Vi producerar på så många hektar vi får, vi producerar så mycket mjölk vi får, vi utnyttjar djurbidraget precis fullt ut. Vad kan vi göra för de små bönderna? Det som krävs för att vi ska kunna behålla alla svenska bönder är att säga att den storlek som finns på svenska gårdar i dag ska vara likadan i framtiden, prompt och punkt och slut. Men så kan man inte hantera verkligheten, Eskil Erlandsson. Man måste acceptera att det kommer ungdomar för vilka det faktiskt helt enkelt inte går att bedriva en verksamhet om man ska köpa loss en liten gård på 33 hektar. Det blir för dyrt i pris när man köper den. Man måste alltså ha större enheter. Jag vet inte om ni vill reglera priset på lantbruksegendomar. Det är väl möjligt. Från min sida känns det ganska märkligt i den ekonomi vi har. Vi lyfter av ryggsäcken! Det visade sig när det gäller el och eldningsolja att administrationen skulle äta upp allt det här om vi skulle gå ned på så små nivåer. Vi har verkligen försökt utnyttja den framförhandlade ramen och lägga fram ett miljöprogram där detta gjordes. Vi lärde oss nämligen av det som s och c gjorde när de blåste upp siffrorna för att de trodde att det skulle ge oss större bidrag i framtiden. Det gjorde i stället att EU sänkte miljöstöden till Sverige. Där kämpade vi verkligen och såg till att vi lärde oss av den läxan. Vi får se vad jordförvärvslagen kommer med. Men försök inte låtsas som att verkligheten är någon annan än den är, Eskil Erlandsson! Det finns många unga lantbrukare som satsar stort i dag. Men det är klart - många av dem satsar ekologiskt därför att de ser att det är där det finns en potential för framtiden.
Fru talman! Jag har absolut ingenting emot att bönder satsar på ekologisk produktion. Jag nämnde det t.o.m. i mitt anförande, så jag tycker att Gudrun Lindvall kan vara lite måttfull när hon angriper mig i debatten. Låt oss återgå till sakfrågan. För närvarande är det Gudrun Lindvall som har makten i sin hand när det gäller instrumentet att få fler aktiva jordbruksföretagare - om det nu är ett mål. För mig är det ett mål eftersom jordbruksföretaget är den stora motorn på svensk landsbygd. Det är det som ser till att mycken annan service hålls i gång på den svenska landsbygden - service som människor som bara bor på landsbygden är beroende av. Jordbruksföretaget ser till att det är ljust i stugorna och att det är vackert för den turist som kommer - för den som kommer ut från ett större samhälle för att bara titta på naturen eller turista i vårt land. Det är den svenska bonden som sköter detta, och de instrument som den svenska bonden behöver för att kunna göra det sitter till en del Gudrun
Fru talman! Ja, och jag tycker att majoriteten verkligen tar de här problemen på allvar. Vi försöker nu hitta ett sätt för att återföra det som ni kallar för ryggsäcken. Jonas Ringqvist kanske skulle vilja ha ett mer socialistiskt Sverige där marken ägs av staten. Jag vet inte, men det tror jag i och för sig inte. Men vi har i alla fall en marknadsekonomi, som innebär att det är väldigt svårt att dels sätta ett pris när en privat människa ska sälja sin egendom, dels bestämma exakt vem han ska sälja den till om det nu är så att den säljs till en lantbrukare. I dag ser vi att det sker en sammanslagning, vilket jag beklagar. Men jag har än så länge inte hört vilken typ av styrmedel ni vill ha för att det inte ska ske. Förutsättningarna ska finnas där, men hur vill ni begränsa möjligheterna att sälja sin jordbruksegendom? Det är ju det som det handlar om.
Fru talman! Det som Gudrun Lindvall säger är att slå in öppna dörrar. Vi vet mycket väl att det i stort sett odlas lika mycket i dag trots att man lägger ned. Det är i stort sett samma mjölkmängd som vägs in och lika mycket kött - om än med bara 80-procentig självförsörjningsgrad. Det kan ju ibland vara ett problem om vi nu vill exportera högkvalitetskött ut i Europa med goda konkurrensvillkor. Men det finns någonting som jag tycker att Gudrun Lindvall glömmer bort: När man lägger ned gårdar så minskar befolkningen på landsbygden även om produktionen kan upprätthållas. Det gäller framför allt om man kommer ut i den verkliga glesbygden. När man kommer dit så handlar det inte om att lyckas med att skaffa sig 33 hektar - det är många gånger omöjligt. Det kanske inte ens finns, och det kanske inte skulle vara så dyrt som Gudrun Lindvall anger när man kommer till de här trakterna. Det är flykten från landsbygden som är problemet om vi nu vill att hela Sverige ska leva. Då krävs det att man satsar på kombinationsmöjligheter. Regeringen missade, kanske med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet, 500-600 miljoner kronor per år i det landsbygdstöd som skulle kunna användas för att stödja och hjälpa yngre bönder inte minst när de kommer ut i glesbygden. Det är detta som är bekymret. Vad har Miljöpartiet för lösning på problemen för den verkliga glesbygden? Det gäller småbönderna där som inte kan skaffa de arealer som Miljöpartiet tydligen tycker är bra.
Fru talman! Vi missade miljöstödet därför att Socialdemokraterna tillsammans med Centern, när Centern var drivande, hade blåst upp vissa stöd till sådana nivåer att man insåg att de inte skulle användas. Jag vet inte om det var ett tricks för att det skulle se snyggt ut i budgeten om det inte kostade någonting. Men det var den politiken som lade grunden för att vi missade en del av stöden. Det kunde tyvärr varken Vänsterpartiet eller Miljöpartiet göra så mycket åt. Vad vi kunde göra någonting åt var att se till att skapa ett nytt miljöprogram som inte innehöll luft, och vi har ansträngt oss rejält för att göra det. Vi har också sagt att vi ska se till att försöka öka miljöstödet och att försöka få ökat stöd allteftersom eftersom det finns länder som inte utnyttjar sina miljöstöd. EU har sagt att det finns en möjlighet till det. Den här majoriteten har alltså fört en helt annan politik än den tidigare majoriteten. Jag är också ute mycket. Jag bor dessutom i något som man kan säga har samma tendenser som när man slår ihop lantbruk. Det som brukar ske är att man säljer husen till permanentboende. Jag var ute häromdagen i vad man får kalla för relativ glesbygd, uppe i Bergslagen. Det var likadant där. De hus som fanns restaurerar man, och där flyttar det in permanentfolk, som i och för sig inte arbetar i lantbruket men som vill bo så här. Det är naturligtvis oerhört bra och oerhört tacknämligt. Från Miljöpartiets sida anser vi att vi måste föra en politik som gynnar de små lantbruken. Det är viktigt, men samtidigt vill vi inte ha tvångslagstiftning som inte gör det möjligt för unga människor att kanske få en enhet som de kan leva på. Trots allt är det ju så att om vi ska ha kvar ett lantbruk så måste unga människor ges de förutsättningar som behövs för att de i framtiden ska kunna stå på säkra ben i lantbruket. Jag är mycket glad åt att många unga människor satsar i dag. Jag tycker också att det är mycket bra att två eller tre jordbruksföretag går ihop och bildar ett aktiebolag, vilket många gör i dag. Det innebär att det i statistiken försvinner lantbrukare, men att de de facto finns kvar. Det är mycket bättre - man får en bättre arbetssituation.
Fru talman! Gudrun Lindvall uttrycker sin stora tillfredsställelse över de stora satsningarna på ekologisk odling och det stöd som där ges. Jag är medveten om att detta stöd är viktigt. Vi moderater delar uppfattningen att vi ska ha mångfald i produktionen. Vi vill också medverka till att den ekologiska odlingen får rimliga chanser att utvecklas. Men vi menar också att den ska utvecklas på marknadens villkor. Det som vi känner oro för är att om andelen stöd ökar så väsentligt som Gudrun Lindvall tycks önska så kommer det så småningom att bli så att produktionen ökar mycket och priset på produkterna därmed att falla. Det innebär att det inte går att få en lönsam produktion. Mot den bakgrunden ställer jag frågan: Varför vill ni inte satsa mer på det konventionella jordbrukets miljösida? Ryggsäcksdebatten kan inte avslutas så länge som det över huvud taget tas ut avgifter eller skatter som snedvrider konkurrensen gentemot andra länder. Även om man nu talar om återföring av medel - som vi i kammaren inte vet så mycket om hur det ska ske - är risken uppenbarligen stor och överhängande att man styr återbetalningen på ett sätt som inte ökar konkurrensneutraliteten, vilket vi är angelägna om ska ske. Som tidigare har sagts här i kammaren är det så att om man inte får konkurrensneutralitet också för det konventionella jordbrukets produktion så blir det svårt att hålla den uppe. Det blir också svårt att värna den miljövänliga och högvärdiga produktion som finns inom det svenska jordbruket.
Fru talman! Ingvar Eriksson tog upp någonting mycket intressant. Svenska bönder har alltid sagt att man ska ställa om i den takt som marknaden efterfrågar ekologiska livsmedel. Men det har man inte gjort. Det är därför som man i Danmark säger att Sverige är en stor potential som exportmarknad. I Sverige är det nämligen brist på ekologiska livsmedel. Jag vet inte om Ingvar Erikssons hustru kanske handlar livsmedel, och Ingvar Eriksson aldrig går i affärer. Men gör det någon gång, och titta vad det står på de produkter som det står KRAV på! De kommer inte alls alltid från Sverige. De kommer väldigt ofta från Danmark. Titta på de frysta grönsakerna t.ex. Det finns en enda svensk produkt - potatischips. Annars är de danska jättefina och jättebra. Jag köper dem eftersom de är ekologiska. De är producerade ganska nära. Jag skulle önska att de var svenska, men det är de inte. Det är det som är problemet. Prova, Ingvar Eriksson, att gå ut i affärerna nu inför jul och fråga efter en Kravskinka. Det har jag gjort varje år. Jag har lärt mig att man får ställa sig i kö i september, annars får man ingen. Vi som försöker leva miljövänligt kan många gånger välja bort, men det är lite svårt att välja bort mat. Vi måste se sanningen i vitögat. Det finns för lite ekologiskt producerade livsmedel i Sverige. Det finns inga problem med avsättningen. Vi som vill ha detta undrar när det kommer ett ekologiskt Bregott. Än så länge finns det inte, eftersom det finns för lite mjölk. Mejerierna efterfrågar fortfarande fler producenter. Detta är glädjande. Jag hoppas att alltfler bönder ställer om. Det här innebär ju också att bönderna, förutom att de får miljöstödet, slipper avgifter för handelsgödsel och bekämpningsmedel samtidigt som man får ett merpris. Jag vill också upprepa att i Danmark har man i dag en tio gånger högre skatt på bekämpningsmedel än Sverige. Det har kommit efter den Björkska utredningen.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att Gudrun Lindvall helt och hållet lämnar debatten om det konventionella jordbrukets villkor utanför. Det är lite märkligt med hänsyn till att över 90 % fortfarande produceras på de villkoren i Sverige. Jag tycker att det är lite alarmerande. Som jag sade, är vi för en balanserad utveckling på produktionens och marknadens villkor. I den mån det finns brister är det uppenbart att konsumenternas efterfrågan så småningom kommer att fyllas. Jag vill varna för en överdriven ensidig stimulering av den odlingen. Man får inte glömma bort miljön när det gäller det konventionella jordbruket. Det är ju ändå där som vi kan göra de stora miljövinsterna. Jag frågar därför än en gång: Varför är ni inte beredda att satsa på den sidan?
Fru talman! Det satsas ju 10 miljarder mer än innan EU-inträdet. Att säga att det inte satsas är ju lite löjligt. Det handlar naturligtvis om hur mycket pengar vi har i budgeten. Om vi nu återför avgifterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel handlar det om 400 miljoner. Det är inte så lite pengar. Sedan måste vi se hur vi ska återföra de här pengarna. Men som sagt, Danmark fördubblade sin skatt på bekämpningsmedel 1999. Jag tycker att det är ett ganska intressant påpekande. Det finns alltså fler länder som vågar gå före trots att det skulle kunna innebära att man får en diskussion om att man snedvrider konkurrensen. Men man återför ju pengarna, vilket innebär att detta är en intressant modell även för Sverige. Vi kan alltså miljöstyra bättre med skatten på handelsgödsel och bekämpningsmedel om vi återför den till lantbruket. Jag hoppas att vi kan hitta en mycket bra modell som också ser till att vi ökar miljöincitamenten i lantbruket genom den här återföringen. Låt mig säga att det naturligtvis är viktigt att det konventionella lantbruket ställer om, men jag tror att det är ganska många konsumenter i dag som med viss förfäran har kunnat konstatera att det svenska lantbruket har fört oss bakom ljuset när de har använt köttmjöl till kalvar. Sådant ökar inte förtroendet.

Fru talman! Först vill jag hälsa miljö och jordbruksutskottets ordförande Ulf Björklund välkommen till sin första jordbruksdebatt. Man kan i och för sig sakna Dan Ericsson, men jag tycker faktiskt att Ulf Björklund har ungefär samma spederbyxor på sig som sin företrädare. Där finns en slående likhet. Fru talman! I det här betänkandet, MJU2, behandlas förslagen i budgetpropositionen för år 2001 kronor. Utgiftsområdet omfattar 35 anslag fördelade på sju politikområden. Det mest omfattande av dessa är livsmedelspolitiken som i första hand avser jordbruks och trädgårdsnäringarna, fiskenäringen samt livsmedel. Övriga områden är landsbygdspolitik, djurpolitik, samepolitik, skogspolitik, utbildningspolitik samt forskningspolitik.

Till stor del förklaras detta av att ett antal nya EU-stöd införts åren 1996-2001. Den tillfälliga nedgången i utgifterna år 2000 är följden av den senarelagda utbetalningen av arealstödet inom jordbruket. Ungefär 62 % av utgifterna finansieras från EU:s budget. Merparten av EU:s stöd avser obligatoriska åtgärder såsom arealersättningar, djurbidrag, intervention och exportbidrag. Därtill kommer delfinansieringsstöd och ersättningar som förutsätter nationell medfinansiering. Till dessa hör det nya landsbygdsprogrammet och den nya strukturplanen för fiskenäringen i Sverige.

Vidare föreslår utskottet med anledning av två motioner att regeringen, mot bakgrund av en aviserad informationssatsning om samerna som ursprungsfolk i Sverige och om samisk kultur, under 2001 återkommer till riksdagen med en redogörelse för satsningens närmare utformning och med förslag om finansiering. Övriga motioner avstyrks. Det finns elva reservationer i betänkandet, och jag yrkar nu avslag på samtliga. Jag ska bemöta några av dem lite senare. När det gäller prioriteringarna för år 2001 innebär regeringens förslag bl.a. att 11 miljoner kronor får användas för att förstärka åtgärderna för bekämpning och kontroll av smittsamma djursjukdomar. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, får sammanlagt 5 miljoner kronor för forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete kring frågor av betydelse för en omställning av jordbruket mot mer ekologisk produktion. 5 miljoner kronor avsätts för inrättande av en trädgårdsnäringsfond till stöd för näringen t.ex. när det gäller forsknings och utvecklingsverksamhet. Den viktigaste prioriteringen för år 2001 är regeringens förslag på 35 miljoner kronor per år under tre år för forskning om ekologisk produktion. Den tidigare målsättningen om att 10 % av de odlade arealen ska vara ekologisk har vi uppnått. Förra året beslutade riksdagen med anledning av regeringens skrivelse En hållbar utveckling att år 2005 ska 20 % av den odlade arealen och 10 % av animalieproduktionen, dvs. mjölkkor, slaktdjur, nöt och lamm, vara ekologisk. Detta är en viktig och rejäl satsning. Försäljningen av ekologiska produkter i Sverige och andra EU-länder förväntas öka med 20-40 % under de kommande åren. Försäljningen kan dock bli avsevärt högre beroende på hur mycket den ekologiska produktionen ökar och de relativa priserna sjunker. Detta framgår av en ny rapport från Retail Intelligence som är ett av Europas ledande marknadsanalysföretag. I framtiden kommer konsumenterna i allt större utsträckning att efterfråga livsmedel utan konstgjorda tillsatser som är producerade utan genmodifiering och med hänsyn till miljö och djuretik. Livsmedelsskandaler, som exempelvis galna kosjukan, kommer att ge extra skjuts åt försäljningen av ekologiska produkter. I analysen framgår att försäljningen av ekologiskt kött och charkprodukter förväntas öka kraftigt. Danmark gör ju här en annan storsatsning på ekologiskt griskött för att behålla sin plats som ett av världens ledande exportländer av griskött. Den satsning vi nu gör under de kommande tre åren är viktig eftersom efterfrågan på ekologiska produkter är större än tillgången. Jag läste i en tidning för en tid sedan om skånska bönder. Skåne ska om fem år vara det län som ska ligga i topp när det gäller att producera ekologiska produkter. I Skåne har man naturligtvis tagit lärdom av danskarnas framgång. Jag tycker att det är en bra målsättning. Jag tror att Ingvar Eriksson med sin övertygande argumentering har spelat en stor roll för den här scenförändringen. Fru talman! Jag ska bemöta några av talarnas bifallsyrkanden. Jag börjar med moderaternas reservation 1. Utöver de kraftiga anslagen till forskning på ekologisk produktion satsar regeringen stora medel i den nya forskningsorganisationen som riksdagen har antagit. I Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, som tillhör vårt ansvarsområde, satsar regeringen under kommande år 240 miljoner kronor. Moderaterna vill i sin reservation reducera detta belopp med 10 miljoner kronor för forskning om den konventionella odlingen. Vi anser att det är Forskningsrådet som ska besluta om hur fördelningen ska vara. Vi tror inte heller att 10 miljoner kronor är det belopp som ska användas. I verkligheten är det betydande forskningsbelopp som går till konventionell odling. I nästa vecka ska vi i Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ta ställning till nästa års budget. När det gäller forskningen föreslås att vi ska satsa närmare Det största projektet inom SLU som rör konventionell forskning är ett projekt som kallas MAT 21. Hittills har projektet kostat 58 miljoner kronor. Man föreslår nu att programmet ska förlängas under fyra år. Det är fem olika forskningsområden som finns representerade. Det är mark och växtodling, djurhållning, produktkvalitet, konsumenter kontra lantbrukare samt systemanalys. Några viktiga hörnstenar i visionen för MAT 21 är uthållighetsmålen, MAT 21 deklarationen och helhetssynen på livsmedelskedjan från bonde till konsument. Landets mest kvalificerade forskare ingår i det här stora projektet. Jag kan också tillägga att LRF är med och bidrar till en liten del. I reservationen föreslås också att anslagen till Jordbruksverket och Livsmedelsekonomiska institutet ska minska med 5 respektive 4 miljoner kronor. Jag vet inte vilka beräkningsgrunder som ligger bakom ett sådant här ställningstagande. När det gäller Jordbruksverket tillsatte ju regeringen under våren 2000 en arbetsgrupp inom Regeringskansliet med uppgift att se över jordbruksadministrationen. I rapporten som överlämnades till jordbruksministern i augusti dras slutsatsen att högre kostnadseffektivitet, förenklingar i administrationen, förbättringar av databaser och IT-stöd, ändring av regelverk och ökad kunskap hos jordbrukarna bör leda till ytterligare effektivisering eller minskade kostnader i verksamheten. På några års sikt bör enligt rapporten genomförande av administrativa förenklingar och införande av ett nytt miljö och landsbygdsprogram leda till att resursbehoven bör kunna klaras med oförändrade ramanslag. I det här sammanhanget har Folkpartiet i reservation 2 föreslagit en sänkning med 100 miljoner kronor. Förra året föreslog Folkpartiet en sänkning med 50 miljoner kronor. Vad har hänt sedan det året? Vilka beräkningar ligger till grund för det förslaget? Jag yrkar avslag på dessa reduceringar i reservationerna 1 och 2. Vidare har moderaterna i reservation 1 föreslagit en reducering av anslaget till Livsmedelsekonomiska institutet. Jag vill framhålla att institutets verksamhet bl.a. är till för att förse regeringen med långsiktiga och analytiska underlag inför beslut och internationella förhandlingar om jordbruk och livsmedelsfrågor samt att öka kunskapen om dessa frågor bland allmänheten. Vi har haft det här institutet i ett år. Jag tycker att det är fel att redan nu halvera anslaget. Det måste vara en felsyn från moderaterna. I samma reservation 1 behandlas ersättning för viltskador. Moderaterna föreslår att anslaget ska sänkas med 8 miljoner kronor. Moderaterna anser att man ska begränsa viltskadorna genom en större avskjutning av viltdjur. Jag tycker att det här är ett ganska märkligt beteende från moderaterna. Jag undrar hur ni rent praktiskt redan nästan år ska kunna beskatta sälarna genom avskjutning. Det är ju mest till det de här pengarna ska gå. Det är en bra fråga som jag kan förvänta mig ett svar på från Ingvar I debatten har man också yrkat bifall till reservation 3 från kd. Ni misstror på något sätt den uppgörelse som vi har gjort med LRF. Regeringen fullföljer och fortsätter nu diskussionen om på vilket sätt vi ska återbetala pengarna när det gäller s.k. gödselskatt. Regeringen avser att återkomma i vårpropositionen, så frågan blir väl en följetong. Likadant har vår ordförande yrkat bifall till reservation 7. Det gäller avgifter till djurdatabasen. Jag tycker att det är märkligt om det är skattebetalarna som ska betala. När man genom den här databasen ska införa djur från andra länder ställer vi stora krav på att identitet och ursprung ska fastställas. Det gäller både nötkreatur, svin, får och getter som ska EU märkas och journalföras. Jag tycker inte att det är rimligt att skattebetalarna i det här ledet ska vara med och betala införseln. Det finns också en reservation 8 som faktiskt tre eller fyra borgerliga partier har yrkat bifall till. Ni är oense om alla saker i budgeten men här har ni lyckats sy ihop er lite grann. Det handlar om Norrlandsstödet. Det stödet, som den svenska regeringen för ett antal år sedan fick godkänt av EU-kommissionen, är en ram på 318 miljoner kronor. Inom den ramen har också EU-kommissionen fastställt hur mycket man får ha i volymer, hur mycket man får ge till mjölkersättning, hur mycket man får ge till djurbidrag osv. Det är fastställt i EU. Vad ni just nu bråkar om är 5 miljoner kronor som på olika sätt inte har kunnat utnyttjas inom den här ramen. Men jag kan lugna er och säga att det här är en sådan sak som man kontinuerligt för diskussioner om, inte bara med näringen utan också med kommissionen. För bara någon månad sedan hade man den senaste träffen med EU-kommissionen för att försöka klara av det här. Det kan i och för sig tyckas vara en liten summa. Men har vi fastställt ramen till 318 miljoner ska vi försöka få fram de pengarna. För övrigt har vi, med de kontakter vi har när vi är ute i landet, kunnat göra den här uppgörelsen med LRF. Tack var den får vi, bortsett från att moderaterna har klagat på Hans Jonsson för att han har träffat en bra uppgörelse, bra signaler. Vi hör mer och mer att de yngre bönderna är optimistiska. De är också optimistiska på det sättet att de nu går tillsammans på ett helt annat sätt. Man slår inte bara ihop gårdar, man köper också gemensamma maskiner för att försöka få ned kostnaderna. Ser vi på jordbruket i Tyskland, där man har maskinringar som utgör ungefär 40 %, är det utbyggt på ett helt annat sätt. Bönderna ska inte själva behöva köpa dyra maskiner utan kunna utnyttja det här. Jag tror att det är sådant som vi får se ännu mer av här i Sverige. När det gäller små jordbruk med 15-20 mjölkkor går det inte i en framtid att klara sig på att gå ut och mjölka en gång på morgonen och en gång på kvällen och tro att det ska vara någon stor inkomstkälla. Det håller inte. Jag är ganska optimistisk och tror faktiskt att vi har vänt det här. Vi har den fördelen gentemot Europa att vi tidigare har satsat på bra djurhälsa och bra etik. Det kommer att gynna den svenska produktionen och de svenska konsumenterna.

Fru talman! Jag vill tacka Inge Carlsson för de vänliga orden i början - även det om spenderbyxorna tycker jag var bra sagt. Kristdemokraterna vill ju spendera av det skälet att vi är för konkurrensneutralitet för de svenska bönderna på Europamarknaden. Därför är det nödvändigt att skapa den. Det vill alltså inte Socialdemokraterna. Också därför att den socialdemokratiska regeringen inte har hämtat hem de möjliga EU-stöden när det gäller landsbygdsprogrammet, tvingas vi ta på oss spenderbyxorna och visa åt vilket håll man måste gå. I dag är situationen den att regeringen har tvingats följa efter. Spenderbyxorna hänger kanske än så länge bara på galgen. Men nu ska ju förhandlingarna inledas, och resultatet ska vi se i vårbudgeten. Kristdemokraterna har gått före och visat vägen, och regeringen tvingas nu komma lite långsamt efter. Någon måste ju föregå med gott exempel. Löftena kan väl ändå inte svikas? Det ligger väl ändå någonting i de löften som regeringen har lämnat till Sveriges bönder? När det gäller djurdatabasen får man se det i ljuset av alla andra pålagor. Det är visserligen en liten bit, men ändå. Det är klart att det finns optimism bland bönderna när man nu har fått löfte om att ryggsäcken ska lyftas av. Men låt oss se att det verkligen blir gjort. Det väntar vi med spänning på. Vi kommer självklart att bevaka det med intresse.
Fru talman! Jag är inte särskilt orolig för det löftet. Jag var tillsammans med Michael Hagberg med på den presskonferens som LRF-ordföranden Hans Jonsson och jordbruksminister Margareta Winberg höll i vår utskottslokal. Jag tyckte att det var intressant att höra Hans Jonsson säga efter det mötet: Jag har aldrig kunnat lämna den här utskottslokalen med sådan glädje och förhoppning. Här brukar jag aldrig få igenom något. När det gäller landsbygdsprogrammet ska vi ändå komma ihåg att vi 1995 fastställde att vi skulle kunna ha ett program för 2,8 miljarder kronor. Så som ekonomin såg ut i landet 1995 fanns det ingen möjlighet att ta hem alla pengarna. Dessutom fanns det inte tillräckligt med program för att vi skulle kunna ta hem pengarna. När vi successivt tog hem mer pengar trodde vi att vi skulle hinna bygga upp detta till 2,8 miljarder. Men så kom EU-beslutet i Berlin i år, att man skulle ha generella neddragningar för alla länder. Då fick vi genomsnittet på de fem åren. Jag tror inte att skattebetalarna är särskilt villiga att anamma Kristdemokraternas förslag om att ge ytterligare skattemedel med 500 miljoner kronor. Dessutom kommer EU-kommissionen aldrig att kunna godkänna ett nationellt stöd på över 500 miljoner kronor för det som ni föreslår.
Fru talman! Hur tror Inge Carlsson att det känns för ungdomar, som borde vara optimistiska, att satsa på jordbruksyrket och överta fädernegården när man ser vilken nettoinkomst den svenske bonden får i lönekuvertet, jämfört med övriga Europa? Man ligger sist i ligan. Vad avser regeringen att göra för att lyfta den svenske bonden psykologiskt, men också när det gäller nettoinkomsten upp till en nivå som vi faktiskt kräver att andra företag ska betala sina anställda?
Fru talman! När vi jämför oss med andra länder var det lite olyckligt att arealstödet inte kom med. 3,94 miljarder kronor är ju ändå ganska mycket pengar. Det är ungefär så mycket pengar som man får i driftöverskott i Sverige. Jag tror att det var 3,7 miljarder kronor i driftöverskott senaste året. Under de borgerliga åren var vi inte uppe i mer än 2 miljarder i överskott, att fördela på fler bönder än vad det handlar om i dag. Jag tror faktiskt inte att statistiken stämmer. Och jag tror inte att man har räknat in de 3,94 miljarder som vi betalade ut året därefter. Jag är inte säker på det, men jag tror att det kan vara någon sådan felaktighet. Jag upplever att de svenska yngre jordbrukarna är optimistiska. Däremot är de inte särskilt optimistiska när det gäller det sätt på vilket efterföljande led sköter deras produkter i Sverige. Där har vi väldiga problem. Swedish Meat går med enorma förluster. De ser inte ut att få någon ordning på det. Jag har läst i tidningarna att de yngre ställer krav på att de äldre måste ge vika och att det måste in flera proffs i styrelserna. Mjölkbönderna har faktiskt inte högre avräkningspriser i dag än vad de hade för 25 år sedan. Det är ju ganska märkligt. Men de är duktiga, och vi har den högsta mjölkproduktionen i Europa och ligger långt över de andra, så på det sättet har de kompenserat sig.

Fru talman! Jag tillhör inte dem som misstror. Jag tycker tvärtom att inriktningen är den riktiga när det gäller resonemangen kring jordbrukets skatter och de förändringar som vi tidigare från talarstolen har hört att man resonerar om. Eftersom Inge Carlsson inte mer i detalj berörde inriktningen är min fråga: Instämmer Inge Carlsson i den beskrivning som Jonas Ringqvist gjorde av inriktningen i de här samtalen? När det gäller reservation 8 var det en felaktighet från Inge Carlssons sida: Vi står inte bakom den reservationen. Så till frågan om Jordbruksverket och varför beloppet har blivit högre nu. För oss ligger det kvar på samma nivå som tidigare, men besparingen innehåller också den ökning som finns i regeringens förslag. Därför blir det ett högre belopp på besparingen. Beloppet för Jordbruksverket ligger kvar på den nivå som vi hade i förra årets budget. Eftersom utökningen är 50 i regeringens budget, inkluderar vi även utökningen i vår reducering. Det var svar på frågorna. Jag vill, fru talman, passa på att yrka bifall till reservationerna 6 och 9, vilket jag inte gjorde i mitt anförande.
Fru talman! Först får jag be om ursäkt när det gäller reservation nr 8. Jag räknade fel. Det var tre borgerliga partier som var eniga om den. Folkpartiet var inte med. Jag tycker att Folkpartiet - bortsett nu från Jordbruksverket - har en väldigt fin inställning när det gäller jordbruket och också de internationella frågor som rör jordbruket, och hur vi ska kunna närma oss att flera länder kommer med i EU. Vi kan tillsammans med er och ett par andra partier dela uppfattningen att den jordbrukspolitik som förs i EU inte håller långsiktigt med alla bidrag. Jag tycker att vi har nått varandra där. Det är ganska viktigt. Jag kan ändå inte säga annat än att när det gäller Jordbruksverket är det naturligtvis viktigt även för oss socialdemokrater att vi inte ger ut en krona i onödan. Men EU:s jordbrukspolitik och det nya landskaps och miljöprogrammet har faktiskt inneburit att det inte går att dra ned på Jordbruksverket. Jag tror att Harald Nordlund och hans parti får hitta andra områden. Utredningen var ju också ett tecken på att detta med programmen först måste få sätta sig ett antal år. Sedan tror jag att det med hjälp av IT och mycket annat går att åstadkomma förenklingar. Skatterna och det här med samma inställning som Jonas Ringqvist är något som jag inte riktigt vill ge mig in på. Handelsgödseln vill jag inte nu gå in på. Det är något som bereds av mitt parti och LRF.

Fru talman! Det är för tidigt att nu kunna säga hur återbetalningen ska ske men det ska återbetalas till näringen i olika former. Personligen tycker jag att det vore bra om en del av de 435 miljoner kronorna kunde anslås till mer forskning, något som vi ju har diskuterat mycket här. Det är ett sätt. Det finns partier här som tycker att vi helt ska ta bort den här avgiften men det tror jag inte att vi ska göra. Vi har ju ändå miljöproblemen kvar. Min grundinställning är att de som förorenar miljön också på något sätt ska vara med och betala. Jag är alltså inte för att var och en enskilt ska få tillbaka. Det är dock inte jag som förhandlar med LRF om hur detta ska göras upp, utan det gör vår jordbruksminister och hon har aviserat om att återkomma i vårpropositionen.

Fru talman! Inge Carlsson kritiserar våra forskningsförslag på miljöområdet men låt mig svara så här: Vi anser också att Forskningsrådet bör besluta om vart forskningspengarna ska gå. Det vore en bättre väg än styrningen från regeringens sida. När det gäller anslagen till Livsmedelsekonomiska institutet anser vi att dagens utnyttjande av dessa medel inte är optimalt. Vi hade ett annat förslag för lösandet av de uppgifter som institutet nu har. Vi tror att man på det sättet bättre hade utnyttjat de pengarna. Vad gäller rovdjuren frågade Inge Carlsson hur vi redan nästa år kan begränsa ersättningen för viltskador. Han pekade särskilt på sälfrågan. Men, Inge Carlsson, vi har ju nu i alla lägen erfarit ett snabbt ökande problem på den sidan och vi har också kommit överens i utskottet - det gäller även regeringsföreträdarna - om att någon form av jakt på säl ska införas. Vi har utgått från att detta måste ske snabbt, och snart. Då skulle de problemen också kunna härbärgeras inom de ersättningsramar som vi föreslår. Kommer en återgång till den gamla ordningen vad gäller utbetalning av arealersättning att ske nästa år? Varför vill regeringen inte inse att forskningen på miljöområdet vad gäller det konventionella jordbruket - med 90 % av produktionen - är lika viktig som satsningen på forskningen inom den ekologiska produktionen? Det är uppenbart att Inge Carlsson inte inser konkurrenssnedvridningens effekter när det gäller skatter och avgifter. Det är min förhoppning att Inge Carlsson har ett bättre besked att ge än vi hittills har fått om hur vi ska kunna uppmuntra unga människor att satsa på jordbruket om man inte får en bättre lönsamhet än den vi har i och med den regeringspolitik som i dag förs.
Fru talman! Den socialdemokratiska regeringen styr inte forskningen och har aldrig gjort det. Det är ju därför som vi har inrättat de fem nya forskningsråden. Vi ger dem pengarna i en påse. I de här forskningsråden kommer väldigt skickliga forskare att sitta med. De kommer att ha en majoritet när pengarna sedan ska fördelas. Jag vet inte om Ingvar Eriksson lyssnade när jag pratade om den konventionella forskningen och om hur mycket pengar som vi i SLU:s styrelse nästa vecka ska ta ställning till. Hörde inte Ingvar Eriksson vad jag sade när jag berättade om det stora projektet MAT 21, som hittills har kostat 58 miljoner kronor och som föreslås bli förlängt i fyra år? Det handlar enbart om konventionell forskning, så nog ger vi mycket pengar till det området. Jag är inte den som kan svara när det gäller arealersättningen men jag vet att Margareta Winberg gärna hade velat vara med i den här debatten. Tyvärr kunde hon inte komma men hon kommer att delta under kammarens frågestund kl. 14 i dag. Hon är bättre än jag på att svara på frågan om arealersättningen. Sedan har vi återigen frågan om de unga människorna. Sedan åren 1991-1994, då Ingvar Eriksson var med, har vi fördubblat lönsamheten. Då hade vi 2 miljarder i driftsöverskott. Nu är det närmare 4 miljarder kronor per år. Självklart finns det de som tjänar mycket pengar. Sockerbetsodlarna i Skåne tjänar enormt mycket pengar jämfört med småbönder i Norrland. Skillnaden är kolossal. Därför blir det väl så att de mindre går ihop mer och gemensamt köper maskiner för att på det viset kunna se sin framtid säkrad. Jag tror att det är så ungdomarna numera diskuterar. Var och en är inte egoist, utan man försöker bryta ned kostnaderna. Mer och mer stärks jag i min tro att framtiden kommer att bli bra för unga bönder i det här landet.
Fru talman! Inge Carlsson talar här om de fem nya forskningsråden. Jag trodde också att det skulle vara en bra lösning att ha det på det sättet. Men min kritik gällde forskningen på miljöområdet - konventionellt jordbruk exklusivt. Där har Inge Carlsson ännu inte gett ett klargörande besked om hur han ser på de 90 procenten av jordbruksproduktionen när det gäller miljöområdet. Jag tror att det är något som är mycket angeläget. Det är ju där som man gör de stora miljövinsterna om man når framgång. Där efterlyser jag alltså fortfarande ett bättre besked. Konkurrensfrågorna kvarstår så länge man tar ut skatter och avgifter och styr återbetalningen så som man nu tydligen avser att göra. Då kommer man inte att kunna lösa frågan om konkurrenssnedvridningen. Jag kan väl förstå att Inge Carlsson i dag inte vill ge ett besked men jag efterlyser ett sådant och kan utlova att vi kommer att fortsätta att tala om ryggsäcksproblematiken. Era kolleger som för närvarande stöder er politik vill de facto öka de här avgifterna. Därför är det ännu viktigare att få en vettig återbetalning som bidrar till att lösa konkurrenssnedvridningsproblematiken.